Fru talman! Kommunikationerna fungerar tydligen inte ens mellan oss här. Jag har inte sagt att det inte blir någon förhandlingsman, utan jag säger att det är Banverket som antagligen kommer att få denna uppgift. Det handlar naturligtvis fortfarande om en förhandling, om att få till stånd en heltäckande finansiering. Östersund, behövs det inte någon medverkan från kommuner utefter banan. Men om man vill ha särskilda åtgärder för att kunna köra regionala pendeltåg o.d. är det rimligt att titta på olika typer av samfinansieringslösningar. I detta läge -- projektet finns alltså med i propositionen -- tror jag att det är rimligt att Banverket blir förhandlingsorgan. Självklart blir det en tillsättning.
Fru talman! Vi från Mellannorrland är nog litet konstiga. Både Sigrid Bolkéus och jag har tydligen missuppfattat kommunikationsministern i den här frågan. Vi har klart fått uppfattningen att någon förhandlingsman över huvud taget inte skall tillsättas. Men okej, Banverket får betecknas som förhandlingsman eller liknande i det här sammanhanget. Jag har dock ännu inte fått något riktigt svar från kommunikationsministern på frågan om han lovar att ställa upp. Vi har ju ett projekt som heter Atlantbanan. Jag har en broschyr här som säkert är bekant. Detta projekt är oerhört viktigt för Mellannorrland och inlandet. Vidare är både näringslivet och förvaltningsväsendet mycket beroende av projektet. Det har stor betydelse vid överväganden i fråga om etablering och omlokalisering av företag etc. att det blir snabba förbindelser. Kan vi då inte gå in för att underlätta för resande i allmänhet samt för näringslivet och förvaltningsväsendet genom att gemensamt göra allt vi kan för att snabba på det här ärendet?
Fru talman! Regeringen har alltså lagt fram en proposition inför riksdagen av innebörden att Norra stambanan skall snabbtågsanpassas på sträckan upp till Östersund. Sedan finns det projekt om att gå vidare, ända ut till Atlanten. Jag har inte något underlag och kan därför inte ta ställning till det projektet, utan jag kan bara säga att Banverket -- som det i detta fall är fråga om -- så fort riksdagen har behandlat propositionen kommer att utarbeta en detaljerad investeringsplan för i vilken takt de olika projekten skall tas. Det finns nämligen en ganska viktig logistik i det här sammanhanget. Olika projekt genomförs på ett sådant sätt att man kan ta dem i anspråk och få ut den samhällsekonomiska vinsten. Man kan ju inte börja på ett ställe utan att det är klart med snabbtågsanpassningen hela vägen. Jag återkommer senare till Tage Påhlsson med en tidsplan för hur detta skall genomföras. En förutsättning är dock att riksdagen fattar beslut om själva propositionen.

Fru talman! Slutligen vill jag bara redogöra för planeringsprocessen. För första gången i historien får nu riksdagen möjlighet att peka ut vilka nationella stråk vi skall ha på väg och järnvägssidan. När beslut om finansiering är fattat går ärendet tillbaka till Banverket och Vägverket, som utarbetar en investeringsplan för de kommande tio åren. Den planen går sedan tillbaka till regeringen för fastställande.

Fru talman! My Persson har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att inlåsning av demenssjuka i exempelvis gruppboende skall kunna förekomma utan att lagöverträdelse sker. Behovet av skyddsåtgärder för personer med åldersdemens är en mycket svår fråga där etiska, organisatoriska och juridiska aspekter måste vägas in. Frågan om formerna för skydd genom olika slag av tekniska låsanordningar eller larminstallationer har varit föremål för diskussioner i många år. Socialstyrelsen utfärdade hösten 1992 allmänna råd om skyddsåtgärder för personer med åldersdemens i särskilda boendeformer. Styrelsen uttalar att det inte finns stöd i lag för tvångsåtgärder i särskilda boendeformer. S.k. tekniska lösningar får inte innebära olagligt tvång och skall vara etiskt försvarbara. Vissa åldersdementa personer riskerar att utsätta sig för fara om de lämnar sin bostad på egen hand. I dessa situationer slår Socialstyrelsen fast att inlåsning visserligen inte får förekomma men att det däremot är tillåtet att genom t.ex. larmanordningar göra det svårt för den demente att lämna bostaden utan att det uppmärksammas. Mer allmänt uttalar styrelsen att en grundregel bör vara att personalen i bostäder där dementa personer vårdas dimensioneras och organiseras så att den kan ha överblick och hålla kontakt med de boende. Vården och omhändertagandet av de åldersdementa är en mycket grannlaga uppgift, och det är viktigt att såväl humanitära som juridiska aspekter beaktas när det gäller behovet av skyddsåtgärder. Jag har erfarit att Socialstyrelsen i samarbete med några länsstyrelser för närvarande undersöker tillämpningen av de allmänna råden och hur man klarar skyddet av och integriteten för åldersdementa i särskilda boendeformer.
Fru talman! Först tack till socialministern för svaret. Jag är medveten om att detta är en svår fråga, det är väldigt grannlaga ting att handha. Får jag något kommentera Socialstyrelsens allmänna råd, som Bengt Westerberg hänvisar till. Där står att vissa åldersdementa personer riskerar att utsätta sig för fara om de lämnar sin bostad på egen hand. Förvisso är det så. Vad gäller många demenssjukdomar ingår i sjukdomsbilden att man skall gå hem. Man tar sin väska, och man skall gå till det hem som man kanske hade för 60--70 år sedan. Man är ständigt på väg ut. Vidare står där att det är tillåtet med vissa larmanordningar för att göra det svårt för den demente att lämna bostaden. JO har kommenterat användningen av en låskåpa och sagt att den inte får användas på ett sådant sätt att den äldre förhindras att öppna dörren. Då undrar jag vad som menas med det. Sedan säger socialministern att det är personalens ansvar. Både Bengt Westerberg och jag vet väl att vårdpersonalen är mycket arbetstyngd i dag. Det är svårt att sköta demenssjuka på ett adekvat och gott sätt. Jag tycker att det är en väldigt stor börda att lägga på personalen, när man kanske är en på sju dementa, att säga att det är personalens ansvar att se till att de dementa inte ger sig av. Kan man lösa det här på annat sätt, tycker jag att man skall göra det. I ljuset av den kraftiga utbyggnad av gruppboenden som vi nu ser, och som vi stimulerat, tycker jag att det är väldigt viktigt att fundera på om man inte skulle kunna ha en särskild skyddslag just för dementa boende i gruppboenden. Jag tror att det skulle vara etiskt försvarbart, därför att det skulle innebära en värdig omvårdnad av den sjuke. Det skulle också vara försvarbart ur personalens synpunkt. Personalen skulle slippa att, som i dag ofta är fallet, bli lagöverträdare. Hur ställer sig Bengt Westerberg till att fundera i sådana termer?
Fru talman! De frågor som My Persson tar upp diskuteras ju i Socialstyrelsens allmänna råd. Det finns i vissa situationer, där det föreligger fara för den enskildes liv och hälsa, möjligheter till ingripanden som man kanske kan kalla för tvångsingripanden. Men nödrätten, som i detta sammanhang kan åberopas, får inte ligga till grund för rutinmässiga ingripanden. Det är mot denna bakgrund som Socialstyrelsen har utformat sina allmänna råd. I de allmänna råden nämns ett par möjligheter. Den ena är att man har ett lås som det kan ta en viss tid att öppna och som kan vara kopplat till -- detta kan också vara en självständig åtgärd -- en larmanordning. Man skriver i de allmänna råden ungefär så här: Generella passagelarm kan och bör i vissa fall användas. En larmanordning på ytterdörren som är kopplad till personalens personsökare gör det möjligt att snabbt komma till städes när någon öppnar dörren. Så till My Perssons konkreta fråga om särskild lagstiftning. Frågan var uppe i samband med behandlingen av en proposition om lagen om psykiatrisk tvångsvård, som behandlades av riksdagen 1990/91. I samband därmed sade föredragande statsrådet att han inte ansåg att man skulle införa en särskild skyddslag för dementa, men om de förändringar och rutiner som utarbetades inte skulle ge tillfredsställande resultat, skulle frågan om lagreglering tas upp vid fortsatta överväganden. Det är det svar som jag också kan ge My Persson. Jag tycker att det är rimligt att avvakta utvecklingen och den utvärdering som Socialstyrelsen gör tillsammans med länsstyrelserna. Men skulle de allmänna råden och de rutiner som finns inte vara tillfredsställande, får frågan tas upp till prövning igen.
Fru talman! Jag talade i dag med personalen på ett sjukhem i Göteborg. Personalen berättade för mig att en person i förra veckan hade sprungit i väg därifrån, trots att man hade kodlås. Tack och lov hamnade inte den här personen på motorvägen rakt nedanför utan i ett köpcentrum där någon tog hand om henne. Så daglig fara för liv och hälsa föreligger för väldigt många dementa i dag. Så är fallet. Jag tror att övertro till larm och slika anordningar skall vi akta oss för. Sedan skulle jag vilja kommentera detta att frågan varit uppe i kammaren tidigare. Jag vet detta. I det föreslogs faktiskt en särskild skyddslag just för de dementa som var intagna på psykiatriska institutioner. Nu tycker jag att det finns ännu större anledning att ha en särskild skyddslag för dementa, när vi har dem placerade i ett och samma boende i våra nya gruppboenden. Att avvakta utvecklingen tycker jag är litet lättfärdigt sätt att frånhända sig ansvaret. Det är hög tid att man gör någonting.
Fru talman! Det var just Socialberedningens betänkande som riksdagen behandlade med anledning av den proposition från 1990/91 som jag nämnde. Då avvisade föredragande statsrådet och riksdagen denna lösning. Jag vill dock inte kategoriskt säga att vi inte skall pröva den lösningen i framtiden. Jag tycker att det finns skäl att se hur de allmänna råden, som ju inte är ett år gamla än, tillämpas och fungerar ute i landet. Om de inte fungerar på ett tillfredsställande sätt, får vi som sagt ta upp frågan till prövning igen. Att göra det nu tycker jag inte är befogat.
Fru talman! Jag skall inte förlänga debatten mycket mer. Jag tror att vi egentligen är rätt så ense. Jag som är väldigt mycket ute i landet kan väl säga att vårdpersonalen ibland är plågad över att behöva bli lagöverträdare, för så är fallet. Många gamla mår inte särskilt väl av att det är så lätt att ta sig från det hem där de borde ha sin trygghet. Det skulle för dem vara mycket tryggare att veta att de faktiskt inte kommer därifrån. Det skulle underlätta för personalen. Jag hoppas att jag kan ta socialministerns svar som ett halvt löfte om att vi skall se över lagstiftningen, hur den fungerar i praktiken och att vi skall göra det inom en relativt snar framtid. Jag tror nämligen att vi redan i dag vet att vi måste göra någonting specifikt för de demenssjuka, för deras trygghet och för att personalen skall få drägliga arbetsformer.
Fru talman! Två korta kommentarer. Den ena är att i vissa fall, när det kan vara mycket besvärligt för enskilda personer, finns det också möjligheter till individuella larmanordningar under vissa förutsättningar, som jag inte skall gå in på nu. Den andra är att jag tycker att det är rimligt att avvakta den utvärdering som Socialstyrelsen nu gör tillsammans med länsstyrelserna. Det skall naturligtvis inte behöva ta så hemskt lång tid. De allmänna råden utfärdades i höstas, 1992. Så det har inte varit möjligt att pröva dem i praktiken under så lång tid. Ytterligare några månader bör vi i alla fall avvakta.
Fru talman! Jag ber att få tacka för svaret igen. Jag ser fram emot att vi om något halvår kanske kan se vad som har hänt och då möjligtvis har några åtgärder att vidta.
Fru talman! Alf Wennerfors har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att skapa mer information och kunskap om lågalkoholvinerna. Målet med den svenska alkoholpolitiken är att minska den totala alkoholkonsumtionen och därigenom alkoholens skadeverkningar. De viktigaste verktygen är alkoholmonopolen, prispolitiken, information och hälsoupplysning samt olika former av förebyggande verksamhet inom social och hälsovårdsarbetet. Prispolitiken är det mest verksamma instrument som statsmakterna har för att främja en övergång till drycker med lägre alkoholhalt. Den nya skatten bygger helt på dryckernas alkoholhalt, vilket innebär att drycker med låg alkoholhalt gynnas prismässigt. Systembolagets försäljning under 1992 innebar en fortsatt förskjutning från starkare till svagare drycker. Denna tendens var särskilt markant under andra halvåret, efter skattereformen. Även inom gruppen viner har en förskjutning från starkare till svagare märken noterats. När det gäller information om olika produkter så är detta främst en uppgift för Systembolaget. Systembolagets konsumentupplysning syftar till att ge kunderna en saklig och allsidig information om de varor man säljer, så att ett medvetet val mellan olika produkter kan göras. I enlighet med den svenska alkoholpolitikens inriktning bedriver Systembolaget saklig information i syfte att påverka konsumenterna att övergå till svagare alkoholdrycker. Det innebär att man inom ramen för konsumentupplysningen satsar på information om alkoholsvagt lättvin som ett alternativ till starkare alkoholdrycker. Mot bakgrund härav ser jag ingen anledning att nu vidta några särskilda åtgärder.
Fru talman! Tack för svaret. Det är som socialministern säger, att en av huvudprinciperna i svensk alkoholpolitik är att i möjligaste mån försöka styra över konsumtionen från starkare till svagare drycker. Om man ser tillbaka några decennier får man säga att vi har lyckats. Denna utveckling pågår fortfarande, som jag har blivit upplyst om i svaret. För sex sju år sedan gjorde Vin & Spritcentralen AB en insats i denna riktning. Man började avalkoholisera vanliga lättviner, från 11--12 % ner till 6--7 %, och kallade dem för lågalkoholviner. Så småningom gjorde man också något liknande med lättvinsglögg, så att den kom ner på samma nivå som lättöl. Vi har också kunnat köpa importerat vin som ligger i nivå med lättöl. Jag tänker bl.a. på ett vitt vin som heter Blue Nun, som finns som vanligt lättvin på Systembolaget men också som lågalkoholvin. Det är ett mycket bra alternativ. Tyvärr har detta inte blivit någon särskilt stor framgång. Hur skall konsumenten fås att intressera sig för detta, när man inte vet någonting om det? Socialministern upplyser mig om att Systembolaget bedriver denna information. Men den lyckas ju inte! Det blir inget av det, om man ser på siffrorna från de senaste fem sex åren. Detta är alltså ett blankt nej från socialministern. Jag undrar om det inte går att göra någonting mera positivt än att enbart säga att det är bra som det är, när vi ser hur försäljningen minskar på detta område.
Fru talman! Jag gör ingen värdering av om det är bra som det är. Jag menar att det finns en arbetsfördelning mellan å ena sidan statsmakterna, dvs. regering och riksdag, och å andra sidan Systembolaget. Den uppgift vi har tagit på oss för att påverka alkoholkonsumtionen är att variera priserna med hänsyn till alkoholhalten. Sedan är det Systembolagets uppgift att givet dessa priser och skatter upplysa människor om vilka alternativ som finns. Jag läser in i Alf Wennerfors fråga att han vill att jag som socialminister, eller regeringen eller möjligen riksdagen, skall gå ut med en särskild drive för att sälja en viss typ av alkohol. Det är främmande för den alkoholpolitik vi för i Sverige och den arbetsfördelning vi har mellan olika myndigheter och bolag. Det är därför jag menar att det inte finns skäl för mig att ta några speciella initiativ. Det får ankomma på Systembolaget att bedriva information, så att kunderna blir tillräckligt informerade om de alternativ som finns.
Fru talman! Jag skall bara tillägga att det är mycket bra med prispolitiken. Den har lyckats i många avseenden. Men den räcker inte, och inte heller den information som Systembolaget bedriver. Det kan man se av konsumtionssiffrorna från senare år. Jag undrar om man inte skulle kunna överväga att göra någonting mera, eventuellt att Systembolaget gjorde sin information ännu bättre, ännu vassare och att den nådde konsumenterna på ett helt annat sätt. Vi har haft försöksverksamhet inom det alkoholpolitiska området tidigare. Man skulle kanske kunna tänka sig att göra någonting sådant.
Fru talman! Jag har inga planer på att gå in med synpunkter på Systembolagets marknadsföring. Det är en uppgift jag tycker att Systembolaget får klara av på egen hand. Att vinet inte är populärt behöver inte bero på bristande information. Det kanske finns många som har testat det och inte tycker att det är tillräckligt bra. Jag vet inte om det är ett skäl. Det kan vara ett skäl. Man behöver inte utgå från att den låga konsumtionen innebär att marknadsföringen har varit dålig.
Fru talman! Då tycker jag att socialministern skulle smaka på vinet. Det är knappt man kan känna skillnad på ett lågalkoholvin och ett vanligt lättvin. Det har hög kvalitet, det är gott och det är prisvärt.

Fru talman! Ingbritt Irhammar har frågat mig på vilket sätt regeringen ämnar utöva påtryckningar på Turkiet för att undantagstillståndet skall hävas och mänskliga rättigheter respekteras i landet. Fru talman! Utrikesminister Margaretha af Ugglas och jag själv har vid flera tillfällen kommenterat läget för de mänskliga rättigheterna i Turkiet, som är nära förknippade med frågan om kurdernas och andra minoriteters ställning. Senast skedde detta för en veckan sedan, och vad som då sades om den svenska regeringens inställning gäller alltjämt. För Sverige är det en självklar utgångspunkt att alla individer har rätt att få sina mänskliga rättigheter respekterade. Det åligger varje stat att garantera dessa rättigheter. Kurderna och andra minoriteter har rätt till sin identitet, sitt språk, sin kultur och sin religion. Sverige beklagar att Turkiet inte har avskaffat undantagstillståndet i de tio sydöstra provinserna där en stor del av den kurdiska befolkningen lever. Undantagstillståndet försvårar genomförandet av de lagreformer som har beslutats för att förbättra respekten för mänskliga rättigheter i landet. Flera olika rapporter har visat att mycket ännu återstår att göra på detta område. Den turkiska regeringen har ett ansvar för att landet lever upp till de åtaganden man har gjort genom undertecknandet av internationella konventioner på de mänskliga rättigheternas område. Det är oacceptabelt att tortyr ännu förekommer i Turkiet, vilket visades i Europarådets tortyrkommittés senaste rapport från landet. Sverige uppmärksammar i olika sammanhang utvecklingen av respekten för mänskliga rättigheter i Turkiet och kommer att fortsätta med detta i framtiden. Ämnet är en återkommande punkt på dagordningen vid våra bilaterala kontakter. Sverige stöder även det praktiska arbetet för ökad respekt för de mänskliga rättigheterna i Turkiet. Exempelvis bistår vi den turkiska stiftelsen för mänskliga rättigheters tre centra för rehabilitering av tortyroffer med finansiellt stöd om totalt 4,8 Situationen för de mänskliga rättigheterna i Turkiet är särskilt problematisk i de sydöstra provinserna, där strider mellan säkerhetsstyrkor och PKK gerillan drabbar de civila. Den av PKK i mars proklamerade vapenvilan väckte förhoppningar om en lugnare utveckling i de sydöstra provinserna, men den senaste veckans händelser inger oro för en ny upptrappning. Det är angeläget att PKK villkorslöst tar avstånd från alla former av terrorism och användande av våld. Den turkiska regeringen bör utnyttja det tillfälle som givits att skapa en fredlig utveckling i regionen. Sverige har vid flera tillfällen upprepat att kurdfrågan bör lösas med fredliga medel och dialog.
Fru talman! Jag vill tacka Alf Svensson för svaret. Det är bra att regeringen så tydligt markerar att alla har rätt att få sina mänskliga rättigheter respekterade och att alla sidor i en konflikt måste respektera mänskliga rättigheter. Jag tänker då särskilt på PKK:s senaste attack mot soldater och civila, som måste fördömas och anses som lika allvarlig som den turkiska statens fortsatta förföljelser och dödande av civila. Vi får nu mest information om det hemska dådet mot de tre obeväpnade soldaterna och de två civila som har mördats. Men det är lika viktigt att föra fram att 28 PKK-soldater har dödats av säkerhetsstyrkor sedan detta attentat skedde för en vecka sedan. Det går inte att lösa denna konflikt med våld. Jag vet att vi är överens om det. Den måste ske via dialog, genom att man respekterar de mänskliga rättigheterna. Jag hade själv inte en aning om att problemen var så stora i undantagsområdet. Jag var där med en delegation från den svenska riksdagen för en vecka sedan. Jag trodde att turkiska regeringens förslag om förbättringar när det gällde de mänskliga rättigheterna också gällde undantagsområdet, men så är det inte. Vi kan faktiskt läsa i Svenska Dagbladet i dag rapporter om hur man fortsätter att tortera barn i undantagsområdet och hur barn fängslas och häktas. Jag vill här fråga: Skulle vi inte från svensk sida kunna agera, t.ex. inom ESK, för att t.ex. försöka skicka internationella observatörer till sydöstra Turkiet så att vi fortsatt har en överblick över vad som händer i undantagsområdet och kan utöva påtryckningar att man skall häva undantagstillståndet?
Fru talman! Låt mig först slå fast ytterligare en gång att Ingbritt Irhammar och jag är rörande överens om att det som händer i Turkiet och som når oss gång efter annan via nyhetsförmedlingen är absolut oacceptabelt.

Båda dessa myndigheter har ett brett kontaktnät som gör att de får god information om utvecklingen i alla delar av landet. Personal som är stationerad där borta kan många gånger vara nog så observant och ha nog så goda möjligheter att få objektiv och seriös information som en delegation som man sänder dit. Samtidigt, fru talman, vill jag inte utesluta det ena för det andra. Denna fråga måste ständigt vara väckt och så att säga på tapeten. Det är vi överens om.
Fru talman! Först vill jag säga att jag menar att vi på alla sätt måste stödja de demokratiska viljor och grupper som finns i Turkiet. Där finns en politisk vilja att förbättra de mänskliga rättigheterna. Den finns inte i alla läger, den är inte tillräckligt stark och det sker inte tillräckligt snabbt, men vi måste stödja den. Det är väldigt bra att vi nu erbjudit oss att utbilda polismän t.ex. i hur man förhör fångar utan att använda tortyr. Det är viktigt att vi ger stöd till stiftelsen som rehabiliterar tortyrskadade i Turkiet. Kanske skulle vi också kunna bjuda in kommissionen för de mänskliga rättigheterna som arbetar i parlamentet och som är väldigt politiskt styrd, som jag ser det. Den skulle behöva information om hur man utan att bli styrd kan arbeta för att förbättra mänskliga rättigheter. Jag tror ändå att det behövs internationella observatörer och delegationer. Det finns svårigheter även för vårt konsulat och vår ambassad. De jobbar seriöst, men två av tre av våra anställda där nere har inte varit i sydöstra Turkiet på två år.
Fru talman! Jag behöver inte ytterligare repetera de insatser vi gör. De redovisades här utomordentligt väl av Ingbritt Irhammar. Jag tror vi skall fortsätta att utbilda och påtala vad vi menar med mänskliga fri och rättigheter för de grupper som är intresserade av att lyssna. Till syvende och sist är det naturligtvis så, att regimen och vissa grupper av kurderna måste in på ett annat spår eller välja en annan väg. Man måste göra sig kvitt tron på att det är konfrontation, terror, tortyr och våld som gör att man kan komma ur de konfliktsituationer man befinner sig i. Vill Turkiet ty sig åt väst, vilket man ju ständigt uttalat, är det verkligen all anledning att man ser om sin demokratisering och börjar intressera sig för mänskliga fri och rättigheter på ett annat sätt än man gör i dag.
Fru talman! Vi är överens om detta. Jag skulle vilja att vi i de här bilaterala kontakter som ständigt pågår, som också framgår av svaret, särskilt lyfter fram hur man fortsätter att tortera barn borta i undantagsområdet. Det är ett skäl till att vi måste göra påtryckningar för att undantagslagarna skall försvinna i sydöstra Turkiet. Jag har hört exempel på att barn ned till elva år tas in och förhörs under tortyr. Vi undrade vilken typ av tortyr. Den tortyr de tycks klara av och orka med var svaret. Vi kunde inte få bevis på att det fanns någon som inte hade utsatts för tortyr. Då frågade vi varför inte detta omnämndes i rapporterna. På inrikesministeriet hade man nämligen hänvisat till att inga läkarrapporter talade om tortyr. Nej, om en läkare skulle skriva att någon hade torterats skulle man bara få resultatet att den rapporten revs sönder, eller i värsta fall skulle den person som förhörts och torterats i trettio dagar kunna få förlängd häktningstid med femton dagar till. Ingen läkare vill försätta någon i en sådan situation. Jag menar att det är oerhört viktigt att vi i kontakterna tar upp hur man behandlar barn.
Fru talman! Lennart Rohdin har frågat mig om jag avser att ta initiativ för att inleda ett långsiktigt utvecklingssamarbete med det fria Eritrea. För en vecka sedan svarade jag på en likalydande fråga från riksdagsledamot Eva Johansson. Det stora intresset för Eritrea bland riksdagens ledamöter är glädjande. Jag håller med Lennart Rohdin om att Sverige har ett särskilt ansvar när de gäller Eritrea, bl.a. av historiska skäl. Våra kontakter inleddes redan 1866 Eritreas kust. Dessutom bor närmare 8 000 eritreaner i Sverige. Sett till deras andel av vår befolkning är det den största eritreanska exilgruppen i världen. Eritreas provisoriska regering har valt att förlägga sitt nordiska kontor till Jag håller även med Lennart Rohdin om att Eritrea behöver ett långsiktigt och omfattande internationellt stöd. Landet är förött efter 30 år av inbördeskrig. Nu återstår ett stort återuppbyggnadsarbete där finansiering utifrån kommer att bli nödvändig. Jag anser att Sverige redan i dag tar en stor del av ansvaret för utvecklingen i Eritrea. Sammanlagt har, under innevarande budgetår, 55 miljoner kronor betalats ut till Eritrea via SIDA, SAREC samt internationella och svenska enskilda organisationer. Det stöd som Sverige ger till Eritrea via SIDA kan ses som en inledning till ett mer långsiktigt samarbete. Under innevarande budgetår ger Sverige sammanlagt 11 miljoner kronor till utveckling av energisektorn och till stöd för stärkande av landets förvaltning. Vi stöder också det ekonomiska reformprogram som Världsbanken har arbetat fram tillsammans med eritreanerna. Dessutom har SAREC gett ett inledande stöd om 3 miljoner kronor till universitetet i Asmara. Universitetets rektor kommer hit i nästa månad för att tillsammans med SAREC och de svenska universiteten diskutera formerna för fortsatt bistånd. Dessutom är flera av våra enskilda organisationer verksamma i landet. Lutherhjälpen och Rädda barnen är några exempel. I övrigt utgörs, som Lennart Rohdin påpekar, det svenska biståndet i dagsläget huvudsakligen av katastrofbistånd. Jag förutser dock, som jag nyss antytt, att utvecklingsbiståndets andel kommer att öka. En delegation från SIDA besökte Eritrea i början av maj för att bl.a. diskutera formerna för ett sådant långsiktigt bistånd. SIDA har nyligen bjudit in Utrikesdepartementets biståndsavdelning till ett möte om biståndet till Eritrea. Mötet skall hållas den 8 juni. I mötet kommer även representanter för SAREC och de enskilda organisationer som är verksamma i Eritrea att delta. Till sist vill jag säga att statssekreterare Alf T. Samuelsson besökte Eritrea i samband med självständighetsfirandet för en vecka sedan. Han fick då tillfälle att träffa företrädare för Eritreas provisoriska regering och diskutera formerna för ett långsiktigt bistånd.
Fru talman! Jag tackar biståndsministern för svaret. Låt mig få börja med att uttrycka min glädje över att Eritreas folk äntligen har fått möjlighet att uttala sig fritt om sin framtid och, när de nu uttalat sig för ett fritt Eritrea, att detta snabbt har erkänts av den forna kolonialmakten Etiopien, och slutligen att Sverige snabbt har erkänt det fria Biståndsministern uttrycker sin glädje över det stora intresset för Eritrea bland riksdagens ledamöter. Det tycker jag är bra. Vi som har ägnat oss åt att arbeta för Eritreas folk i mer än 20 år tycker kanske att det intresset ändå kommit ganska sent. Som jag framhåller i min fråga finns det särskilda skäl för Sverige att bistå just Eritrea, inte bara de historiska kontakterna när det gäller missionärsverksamhet utan naturligtvis också att Sverige har spelat en roll som långt ifrån är särskilt tillfredsställande i detta sammanhang. Sverige var med i FN när FN beslutade att Eritrea och Etiopien skulle gå ihop i en federation.

Vi har också sedan slutet av 50-talet haft ett mycket stort antal eritreaner som har tagit sin tillflykt till Sverige och sökt skydd här, vilket ger oss en stor anknytning till Eritrea men också osedvanliga resurser för ett långsiktigt samarbete.
Fru talman! Gamla ställningstaganden i FN och annorstädes till relationerna Etiopien--Eritrea eller Sverige--Eritrea vill jag inte så gärna kommentera, och jag känner mig inte heller särskilt ansvarig för dem heller. Jag hoppas att Lennart Rohdin och jag kan rikta oss framåt. Vi har alltså en ärlig och het vilja att på ett långsiktigt sätt gå in och hjälpa till med återuppbyggnaden av Eritrea. Det kommer för övrigt att stå i regleringsbrevet att SIDA skall ta på sig detta uppdrag. Jag förutser att vi framöver kommer att mycket kraftigt stärka relationerna till Eritrea och hjälpa till med demokratiseringen och uppbyggnaden av landet.
Fru talman! Jag är den förste att intyga att biståndsministern inte har något ansvar för vad gamla svenska regeringar har gjort under årens lopp när det gäller relationerna till Eritrea och Etiopien. Men statsrådet är nu ansvarig för våra fortsatta relationer med Eritrea, och de präglas naturligtvis av de relationer som har gällt under de senaste 30--40 åren, där Sverige har spelat en roll som inte har varit särskilt välkommen i detta sammanhang. Jag tycker också att det är viktigt att framhäva behovet av att göra en kraftfull insats. Vi vet att det svenska biståndet på grund av höstens krisuppgörelse har minskat i volym, och vi vet att det internationella utvecklingsbiståndet minskar generellt, vilket gör att det blir ännu viktigare att prioritera. Ett land som Eritrea, som inte har fått ta del av något som helst bistånd under de senaste 40 åren och som ligger på Afrikas horn, och vi vet alla vad det innebär när det gäller förödelse och svältkatastrofer, och som dessutom har varit utsatt för 30 års brutalt krig, har naturligtvis alldeles särskilda behov av biståndssamarbete.
Fru talman! Låt mig säga att det som Lennart Rohdin sade inte var helt korrekt, men jag kanske hörde fel. Nog har Eritrea fått bistånd. Vi börjar inte ge bistånd nu. Sverige har funnits där, även om vi har kommit in på ett sent stadium. Men så länge jag har varit biståndsminister har intresset för Eritrea existerat. Jag sade också i svaret att vi borde backa upp enskilda organisationer och att vi själva via SIDA och SAREC bistår med en hel del miljoner. Man kan naturligtvis alltid tycka att det borde vara mer. Men det görs alltså goda insatser via inte minst energisektorn. Det handlar om kapacitetsuppbyggnad inom förvaltningen, i första hand finansförvaltningen. Vi fanns också med vid genomförandet av folkomröstningen med en satsning på 3,3 miljoner. Nu kommer vi också att backa upp en repatriering av eritreanska flyktingar från Sudan och en återanpassning av internflyktingar samt en stegvis demobilisering av sammanlagt 100 000 soldater, varav 25 000 är kvinnor. Jag vill gärna ha detta nämnt, fru talman, eftersom vi inte står passiva.
Fru talman! Som biståndsministern vet är det kanske framför allt de två partier som biståndsministern och jag representerar i den nuvarande regeringen som har bidragit till att det har skett en svängning i attityden till Eritrea och också när det gäller biståndssamarbete. Jag vill trycka på en sak som är viktig att komma ihåg. Det katastrofbistånd som vi har gett till Eritrea under de senaste åren, har naturligtvis varit viktigt i den svåra situation som människorna där har befunnit sig i. Men det har naturligtvis inte på något sätt medverkat till att bygga upp landet efter dessa 30--40 års umbäranden. Det som i sammanhanget är viktigt att trycka på är att det inte får ske en successiv och långsam uppbyggnad av detta biståndssamarbete i avvaktan på vad som händer i Eritrea. Vi har nämligen alldeles för många exempel från, som vi kommer att få höra i nästa frågedebatt, Musevenis Uganda och Corason Aquinos Filippinerna, där omvärlden efter många års förtryck har fått en regim med folklig uppbackning, men där omvärlden avvaktar för att se vad som händer. Vi kan redan i Östeuropa se hur snabbt folkets tilltro till en ny regim kan vika om de ekonomiska problemen inte får en vändning.
Fru talman! Alf Wennerfors har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta med anledning av president Låt mig först säga att jag välkomnar detta tillfälle att redovisa vår syn och vårt agerande vad avser mänskliga rättigheter i Uganda. Utvecklingen i Uganda har sedan motståndsrörelsen NRM:s maktövertagande 1986 successivt gått mot ökad politisk stabilitet. En politik av återuppbyggande och försoning har förts för att läka såren efter åratal av terror och nationellt sönderfall. I dag erhåller Uganda ett samfällt erkännande från bilaterala givare och Bretton-Wood-institutionerna för att ha nått ekonomisk stabilitet och för att ha liberaliserat sin ekonomi. Uganda har i dag en av Afrikas mest marknadsbaserade ekonomier. Läget vad avser mänskliga rättigheter har emellertid fortsatt varit bekymmersamt. Under det senaste året har dock läget förbättrats. Den bedömningen görs samfällt av en rad västliga givarländer liksom av flera ugandiska organisationer, vilka kritiskt granskar regeringens politik på detta område. Missförhållanden rapporteras öppet i tidningar i landet. Ett stort problem i detta sammanhang är alltjämt den bristande rättssäkerheten för vanliga medborgare. Regeringen har uttryckt sin vilja att stärka rättsordningen men hävdar att framsteg bromsas av svaga institutioner och bristande resurser. Sverige har, i likhet med andra givare, sagt sig vara villiga, förutsatt ugandiska åtaganden, att bistå inom detta område. Vi följer också uppmärksamt landets politiska process mot demokrati i vars fokus i dag står förslaget till ny konstitution. Jag kan försäkra Alf Wennerfors att vi i våra samtal med Ugandas regering och direkt med president Museveni framhåller vikten av att demokratiska principer styr det politiska livet. Till sådana principer hör hållandet av offentliga möten. Det åvilar ordningsmakten att tillse att sådana möten kan hållas under fredliga former. Uganda styrs i dag av en samlingsregering i vilken företrädare för olika partier ingår. Partipolitisk verksamhet är emellertid inte tillåten. Frågan om politiska partiers verksamhet kommer att behandlas av den folkvalda församling som skall utarbeta landets nya konstitution. Allmäna val till denna församling avses äga rum senare i år. Sverige har liksom andra västländer vid det nyligen avhållna givarmötet för Uganda framhållit att alla ugandier måste ges tillfälle att inför dessa val fritt kunna uttrycka sina åsikter och kunna samlas till möten. Företrädare för Ugandas regering gjorde klart att frågan om politiska partier öppet kommer att diskuteras inför de förestående valen och att det står kandidater till konstitutionsförsamlingen fritt att förespråka införandet av flerpartisystem. Även härvidlag kommer vi att noga följa att sådana spelregler verkligen kommer att tillämpas. Det är min förhoppning att Sverige genom sin närvaro och sitt bistånd skall kunna bidra till en stabil demokratisk utveckling i Uganda, inte minst genom att på olika sätt verka för att stärka respekten för de mänskliga rättigheterna.
Fru talman! Jag tackar för svaret. Det nya som har inträffat är att den s.k. konstitutionskommissionen har lagt fram ett förslag till ny författning. Den nya församlingen skall väljas i oktober i höst, och sedan skall den nya konstitutionen antas i början av 1994. Man räknar med att ha allmänt val och presidentval i slutet av 1994, och det nya parlamentet skall börja verka från 1995. Detta är i och för sig mycket positivt. Men det som är det mycket allvarliga är ju att man avser att förbjuda all partipolitisk verksamhet fram till 1999. Det innebär också att man kommer att välja representanterna i parlamentet på samma sätt som hittills, dvs. inte genom partier, utan man ställer upp med den personliga kapaciteten, som det heter. Det är så presidenten och eliten behåller makten. Detta är man kritisk emot, naturligtvis. Två oppositionspartier, Uganda People Congress och Kampala. Detta förbjöds av presidenten. Han säger att polis och militär skall stoppa det. Han säger t.o.m. i någon tidning: Vill ni begrava människor, så ordna politiska möten! Jag tycker faktiskt att detta är magstarkt. Jag kan inte riktigt förstå hur vår biståndsminister kan ge mig ett svar i stil med det jag har fått mot bakgrund av det som senast inträffat. Menar verkligen biståndsministern att vi fortsättningsvis skall acceptera ett sådant handlande som Museveni visar?
Fru talman! Först och främst skall vi naturligtvis aldrig acceptera att den politiska pluralismen förtrampas, att människor inte har rätt att hålla politiska möten. Det vet Alf Wennerfors väldigt väl att jag inte är beredd att acceptera. Men det jag menar att vi måste komma ihåg när vi talar om Uganda är att ugandierna bakom sig har en historisk period som är något av det mest famösa, något av det mest våldsmättade man kan tänka sig. Idi Amin-regimen kommer vi ihåg. Vi kommer också ihåg att det inte tog slut med honom, utan det fortsatte med Obote. Det här hänger kvar i någon mån. Det är klart att det finns mycket övrigt att önska ifrån Musevenis regim. Visst. Men den samfällda bedömningen är faktiskt att trenden går åt rätt håll. Det är den bedömning som danskarna gör. Det är den bedömning som holländarna gör. Museveni har varit på besök i Europa och tagits mycket väl emot i Storbritannien. Det var ett lyckat besök, anser man där, för man ser att det går åt rätt håll. Vi skulle önska att det gick mycket snabbare, men det är ofta så med den här typen av länder, det tror jag att Alf Wennerfors och jag är överens om, att man får vara nöjd om man ser ett ljus i tunneln, och det menar vi att man gör i Uganda, trots allt. Sedan finns det i tidningarna en del förfärande kommentarer. Men inte skall vi här i Sveriges parlament bedöma och examinera utifrån lösryckta tidningscitat. Det är väl klokare att utgå från de bedömningar vi får från våra egna ambassader, ifrån inhemska MR-grupper i Uganda och ifrån givarsamfundet i stort sett i dess helhet.
Fru talman! I så fall har inte biståndsministern läst de rapporter som vi har fått ifrån ambassader ute i världen, framför allt inte från Nairobi i Kenya, eftersom det framgår av dem att det här politiska mötet skulle hållas och att presidenten meddelade att det skulle förbjudas samt att man skulle använda sig av militär och polis. Det tycker jag inte kan förenas med den trend som skulle gå åt rätt håll, som biståndsministern säger. På s. 2 i svaret försäkrar biståndsministern mig att vi i samtal med Museveni framhåller vikten av demokratiska principer. Det är alldeles utmärkt. Längre ned på samma sida framgår det att givarländerna har talat med honom och ledningen i Ändå inträffar detta. Det måste ha inträffat efter det givarmöte som det talas om i svaret. Skall vi verkligen acceptera det, utan att säga ifrån på något sätt eller vidta någon som helst åtgärd? Det är det jag protesterar emot.
Herr talman! Förvisso skall vi inte stillatigande acceptera att den här typen av fri och rättigheter kränks. Det gör vi inte heller. Jag har sagt i mitt svar, och jag säger det igen, att det sker tilltag i Uganda som är absolut oförenliga med vad vi håller högt när vi talar om mänskliga frioch rättigheter och demokratisering. Men jag menar att man trots allt kan se något positivt. Den bedömningen är jag inte ensam om. Jag gör inte ens gällande, herr talman, att jag skulle kunna göra den bedömingen särskilt grundlig. Jag får hämta mina uppgifter från ambassaden i Kenya, från andra som är givare, större givare, och som ökar sina satsningar på Uganda, exempelvis Danmark. De menar att trenden ter sig positiv. Jag hoppas alltså, Alf Wennerfors, att vi skall ha kontakterna öppna och klara. Vi skall tala om vad vi anser om Uganda fortsättningsvis, men det kommer att gå åt rätt håll.
Herr talman! Vi kommer inte mycket längre med den här diskussionen. Jag beklagar att jag har fått ett så passivt svar. Jag menar med andra ord att det tydligen inte hjälper med de här samtalen som västländerna och Sverige för med ledningen i Uganda. Det är det jag menar. Därför måste vi gå några snäpp längre, för att få dem att förstå att det är allvar och att vi inte kan bedriva biståndssamarbete med ett land som har en president som uppträder på det här sättet.
Herr talman! Det är Alf Wennerfors och en skribent i Svenska Dagbladet som gång på gång fixerar sig vid utvecklingen i Uganda och som tydligen inte som övriga bedömare vill se att det sker en ljusning. Jag säger igen att vi med kraft och emfas skall påtala det som icke är acceptabelt. Vi är överens om vad som inte är acceptabelt. Men vi skall samtidigt vara så pass öppna, tycker jag, att vi vågar tillstå att förbättringar har skett och att det finns en vilja till förbättringar. Man skall också förstå att det kan finnas en rädsla bland de styrande i Kampala för vad som kan inträffa. Man minns ju sin historia.
Herr talman! Efter den här debatten skall det inte på något sätt framgå att jag inte observerar det som är ljust i utvecklingen. Det finns mycket av det som biståndsministern har framhållit som jag kan understryka. Men så länge sådana saker inträffar som de som skedde i början av maj menar jag att vi måste vidta åtgärder.

Herr talman! Stina Eliasson har frågat statsrådet Bo Lundgren om vilka initiativ han är beredd att vidta för att undanröja den gamla otidsenliga bestämmelsen om skattlagda slåttermyrar. Frågan synes syfta på vissa fastighetsrättsliga frågor. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Någon särskild bestämmelse om skattlagda slåttermyrar finns inte. Stina Eliasson måste med sin fråga om slåttermyrar avse vissa markskiften som förekommer på olika håll i landet, t.ex. Dalarnas myrslogar. Ägande eller nyttjanderätten till dessa markskiften utgör sådana civilrättsliga rättigheter som inte kan upphävas utan vidare. Men den lagstiftning som finns i dag ger möjlighet att genom fastighetsreglering sammanlägga sådana markområden med intilliggande fastigheter. Där det råder osäkerhet om gränsernas sträckning kan man också genomföra fastighetsbestämning. Jag anser därför att det inte finns skäl att från min sida vidta någon åtgärd. Då Stina Eliasson, som framställt frågan, anmält att hon var förhindrad att närvara vid sammanträdet, medgav förste vice talmannen att Karin Israelsson fick delta i överläggningen i stället för frågeställaren.
Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret i Stina Eliassons frånvaro. Det är alltid litet komplicerat när man får ta över frågor som man inte har sett bakgrundsmaterialet till. Jag har själv varit invecklad i en lång historia som gäller ströängar i lappmarken. De kan väl jämföras med slåttermyrar. De var också skattlagda och fanns utspridda över stora områden. Under den s.k. avvittringen försökte man att frigöra fastigheterna från ströängarna. Det har man inte lyckats med. Det är stora juridiska problem fortfarande. Det fanns en utredning som lade fram ett förslag till regeringen 1985. Men man har inte lyckats att göra något mer av den. Det finns olika intressen i den här typen av ägandeförhållanden. Å ena sidan de som vill behålla sina slåttermyrar för att det kan finnas förutsättningar för jakttillstånd och fisketillfällen i och med att man har ett ägande i sådana trakter att det ger de möjligheterna. Å andra sidan finns det personer som har slåttermyrar insprängda i sin fastighet och önskar frigöra fastigheten från det intrång som man kanske tycker sig uppleva. Det kostar rätt mycket för en enskild att begära en sådan fastighetsbestämning, och det kan kanske finnas skäl att från regeringens sida se över dessa förhållanden. Dessa frågor har tidigare legat inom Jordbruksdepartementets område, men när det gäller fastighetsförhållandena är det Justitiedepartementet som skall svara för översynen. Det är möjligt att Stina Eliasson, om hon hade tagit emot svaret, hade kunnat ge en bättre förklaring av förhållandena i Jämtland än vad jag, som kommer från Lappland, kan göra. Jag antar att förhållandena är desamma på båda håll. Detta är ett ganska komplicerat problem, som en särskild förening har intresserat sig för.
Herr talman! Ströängarna är speciella för lappmarken och hör ihop med avvittringarna. Det är ett problem för sig, inte direkt jämförbart med myrslogarna och slåtterängarna, som har tagits upp i Stina Eliassons fråga. Riksdagen har när det gäller ströängarna gett regeringen till känna att det behöver göras en översyn för att få till stånd en slutgiltig reglering av markskiftena. Inom Jordbruksdepartementet planerar man nu en departementspromemoria med förslag till hur detta skall genomföras. Vad däremot gäller myrslogarna och slåtterängarna får vi falla tillbaka på de allmänna reglerna om fastighetsbildning. Det är med en fastighetsreglering som de här problemen skall kunna klaras. Såvitt jag förstår är detta i Jämtland, som jag har utgått från att Stina Eliasson speciellt har tänkt på, inte något stort problem. Men det är klart att det fortfarande för den enskilde fastighetsägaren kan vara ett problem. Det är ju fastighetsägarna som svarar för kostnaderna för en fastighetsreglering, men om det anses att samhället har nytta av förrättningen kan ersättningen för denna i viss mån nedsättas. Det finns alltså möjlighet till viss reducering av kostnaderna.
Herr talman! Jag tackar för detta förtydligande. Jag har förstått att slåttermyrarna är en speciell fråga för Jämtland. Var landsända har sitt speciella sätt att lösa problem. Det är bra att det här getts besked om att fastighetsägarna själva får se till att fastighetsbildningen görs, förhoppningsvis på sådant sätt att alla blir nöjda, och att samhället, om det anser sig ha nytta av förrättningen, kan bidra till de kostnader som uppstår. Med detta får vi vara nöjda för dagen och hoppas att problemen löser sig.

Herr talman! Göte Jonsson har redogjort för ett fall där ett företag har fått en firma registrerad hos Patent och registreringsverket men registreringen sedan har upphävts av domstol. Göte Jonsson har uppgett att företaget har drabbats av merarbete och kostnader till följd av det inträffade men att anspråk på ersättning har avslagits. Mot bakgrund av detta har Göte Jonsson frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta så att enskilda personer och företag kan få ersättning för skada som åsamkats genom bristfällig handläggning av ärenden. Inledningsvis vill jag nämna något om vad som gäller vid registrering av en näringsidkares firma, dvs. den benämning under vilken verksamheten skall bedrivas. Firman registreras hos Patent och registreringsverket. Dessförinnan skall Patentverket göra en granskning. Ett av syftena med granskningen är att firmor som innehåller något som är ägnat att uppfattas som någon annans släktnamn eller som kan förväxlas med någon annan näringsidkares släktnamn inte skall registreras. Den granskning som Patentverket gör skall naturligtvis utföras med noggrannhet, och jag vågar påstå att så också sker. Granskningen innefattar emellertid bedömningsfrågor, och man kan därför i de enskilda fallen ha olika uppfattning om en firma hade bort registreras eller inte. Patentverkets granskning ger inte heller någon fullständig garanti mot att en registrerad firma senare upphävs. Firmalagen innehåller nämligen regler som innebär att en allmän domstol kan upphäva en firmaregistrering därför att den får anses ha gjorts i strid mot firmalagen. Att en allmän domstol då gör en annan bedömning än den som Patentverket har gjort betyder inte nödvändigtvis att Patentverkets handläggning har varit bristfällig eller felaktig. Som jag nämnde skall Patentverkets granskning utföras noggrant. Sker inte det, kan staten bli skadeståndsskyldig enligt de allmänna reglerna i 3 kap. 2 § skadeståndslagen om fel eller försummelse vid myndighetsutövning. Det finns också fall där Patentverkets handläggning av en ansökan om firmaregistrering har bedömts som bristfällig och därför föranlett skadeståndsansvar för staten. I sådana fall har företagaren fått ersättning för de merkostnader som den felaktiga registreringen har förorsakat. Jag kan naturligtvis inte uttala mig om det fall som Göte Jonsson har tagit upp. Men jag konstaterar att det redan finns regler som kan ge rätt till ersättning i sådana situationer som Göte Jonsson avser med sin fråga. Jag vill tillägga att dessa regler för närvarande är under utredning. Kommittén om det allmännas skadeståndsansvar skall inom kort lägga fram sitt betänkande. Därefter finns det anledning att återkomma till frågan om de nuvarande reglerna behöver ändras.
Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på frågan. Orsaken till att jag ställt frågan är två fall hemma i Jönköping. I det ena ansökte man i januari månad 1984 om registrering av ett företag under namnet Halifax AB. Åtta månader därefter fick man ett positivt svar. Firman var registrerad, och man trodde givetvis att allting var klart. Fem år senare stämmer en person företaget för att det använder ett namn som är lika denna persons familjenamn. Det blir tingssak, och målet prövas såväl i tingsrätten som i hovrätten. Företaget blir dömt att dels betala skadestånd, dels byta namnet på firman. Detta medför givetvis utomordentligt stora problem för företaget i fråga. Det skall registrera nytt namn och skaffa sig ny logotype, nya stämplar och skyltar, redovisa nytt namn till myndigheter osv. Värst av allt är att vän av ordning, kunder och andra, ställer sig frågan: Varför måste företaget omregistrera sitt namn? Är man vid konkursens rand och håller på med dessa konstigheter av den anledningen? Till på köpet ser man att företaget figurerar i tingsrätt och hovrätt. Detta innebär givetvis utomordentligt stort men för företaget i fråga. Jag anser att det är alldeles orimligt att det skall vara på det här sättet. Också ett annat företag i Jönköping har hamnat i precis denna situation och förlorat mycket pengar: blev stämt därför att man ansåg att företaget inte hade rätt till namnet. Jag måste fråga statsrådet: Är det inte fullständigt orimligt att ett företag skall hamna på de anklagades bänk därför att det använder ett namn vilket man har fått registrerat och därmed tror sig ha full rätt att använda? Måste man inte i större utsträckning lägga ned ett granskningsarbete från Patent och registreringsverkets sida innan man ger klartecken i en sådan här fråga?
Herr talman! Som jag sade i svaret har en firma inte någon komplett garanti för att granskningen i samband med registreringen är fullständig. Patentverket har tillgång till aktiebolagsregistret, till varumärkesregistret och till en förteckning över efternamn som bärs av personer i Sverige. I övrigt förutsätts det naturligtvis ta hänsyn till kända hinder som man konstaterar mera tillfälligt eller uppmärksammar på något annat sätt. Men i granskningen ingår, som jag sade, också en bedömning. Det står i firmalagen att man skall bedöma om firman innehåller något som är ägnat att uppfattas som någon annans släktnamn. Det är naturligtvis mycket bekymmersamt för ett företag att råka ut för någonting sådant här. Jag kan bara återigen hänvisa till att Patent och registreringsverkets granskning inte innebär någon fullständig garanti. Om Patent och registreringsverket har gjort fel, dvs. det har varit fråga om en felaktig handläggning, kan det medföra skadeståndsskyldighet. Det finns exempel när skadeståndsskyldighet har ansetts föreligga, t.ex. när registreringsmyndigheten har underlåtit att granska sina register eller där det har framstått klart att en äldre kolliderande rättighet har funnits. Det har också givits ersättning vid en uppenbar felbedömning eller om det har varit fråga om klara avsteg från praxis. Justitiekanslern har under året prövat flera ärenden av det slaget. År 1991 förekom det sju ärenden av den typen. I fyra av dessa fall beslutade JK om skadestånd -- i två fall med helt bifall till det yrkade beloppet.
Herr talman! Det är en fullständig omöjlighet för ett företag, statsrådet Laurén, att veta om man kan lita på Patent och registreringsverkets bedömning eller inte. Låt mig peka på fallet i Jönköping. Silva Futura AB Hovrätten konstaterade att det förelåg en brist i granskningen redan när Patent och registreringsverket fattade sitt beslut. Men företaget får ändå inte någon ersättning. Jag drar slutsatsen att ersättningsreglerna inte är tillräckligt generösa. Får företagen besked från Patent och registreringsverket att de inte kan vara helt säkra på att firmanamnet är skyddat i och med att företaget har registrerats inom ramen för denna myndighets verksamhet? Jag anser att företagen i så fall måste få den informationen. Men även om företagen skulle få den informationen måste det ändå sättas klarare gränser mellan å ena sidan det enskilda företagets ansvar och å andra sidan myndighetens ansvar.
Herr talman! Jag kan inte svara på om Patent och registreringsverket ger information om huruvida det kan ges garantier eller inte till det företag som ansöker om att registrera firmanamnet. Men jag kan föreställa mig att företaget får vissa upplysningar. Jag har redogjort för vad som gäller i fråga om ersättningsmöjligheter. Jag tycker att vi har anledning att avvakta utredningen om det allmännas skadeståndsansvar. Där skall just sådana problem ses över, och man skall försöka klargöra gränserna för det allmännas skadeståndsansvar i sådana situationer.
Herr talman! Jag tycker att min fråga har kommit väldigt lägligt då det nu finns en arbetande utredning. Jag tackar statsrådet för det beskedet. Jag vädjar till statsrådet att se till att frågorna klaras ut i samband med att departementet gör en bedömning av utredningsresultatet. Det måste ändå vara orimligt att som i dessa två fall en bedömning görs i rätten att företagen inte skall få någon ersättning. Vi ställer stora krav på enskilda och företagare om de brister gentemot samhället. Vi måste också från samhällets sida, lagstiftarens sida, dvs. riksdagens och regeringens sida, vara mycket klara i de besked vi lämnar till företag och andra. I det här fallet är det de små företagen som drabbas. Jag hoppas verkligen att statsrådet ser till att frågorna klaras ut. Med den erfarenhet vi har nu är ersättningsreglerna inte rimliga. Det måste bli klarare regler och bättre information till företagen.

Herr talman! Göte Jonsson har beskrivit ett fall där flera fordon har skadats på grund av en grop i en vägbana och där Vägverket har meddelat att ersättning inte betalas ut. Mot bakgrund av detta har Göte Jonsson frågat kommunikationsministern vilka åtgärder denne är beredd att vidta för att ändra reglerna om ersättning för skada beroende på vägbanans brister. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Som Göte Jonsson väl vet kan jag inte uttala mig om ett enskilt fall. Men jag vill framhålla att den som råkar ut för en skada av detta slag naturligtvis inte behöver nöja sig med det besked som Vägverket lämnar i egenskap av part. Den skadelidande kan gå vidare och få sin sak prövad i domstol. Så tycks inte ha skett i det här fallet. Jag kan inte se att någon åtgärd från min eller regeringens sida är påkallad.
Herr talman! Jag vill börja med att fråga statsrådet om även den här principen kommer att tas upp av samma kommitté som skall bedöma myndigheters ansvar. Jag tycker att det finns anledning till det. Det här fallet är ett konkret fall. Jag är medveten om att det är väldigt svårt att dra gränser i dessa sammanhang. Det var en regnig novemberkväll som tio bilister fick punktering på sina bilar, därför att de körde i en stor grop i den asfalterade vägbanan. Det intressanta är i och för sig inte gropen i vägbanan, utan det är att Vägverket var medveten om vägskadan, eftersom man två dagar innan hade lagat vägen. Om Vägverket hade lagat skadan på ett rikigt sätt, skulle den ju inte ha uppstått på nytt, även om det regnade kraftigt. Man måste ju se till att man reparerar en skada så pass att det inte uppstår ett fel igen inom två dagar. Nu gjorde man inte det, utan skadan uppkom på nytt. Om man provisoriskt lagar ett fel i vägbanan och är medveten om att det medför risker, borde man i varje fall ha satt upp varningsskyltar på platsen, som hade varnat bilisterna, men ingenting hade gjorts i det avseendet. Här kom alltså tio bilar, varav en fick dubbelpunktering. Bilföraren skulle i väg på ett brådskande sammanträde, men fick i stället laga sin bil en regnig novemberkväll. Jag är medveten om att problemen är stora och att det är svårt att dra gränser. Men detta är ändå ett uppenbart fall, där en myndighet borde ta ett ekonomiskt ansvar. Statsrådet hänvisar till domstolsprövning. Men domstolsprövning kostar pengar för den enskilde, om den enskilde förlorar. Det har vi sett i anslutning till andra fall. Jag vädjar till statsrådet att också se över principerna när det gäller Vägverkets ansvar.
Herr talman! Rent allmänt gäller att en väghållare har ansvar för vägens skick. Han kan bli skadeståndsskyldig om inte vägen är i ett tillräckligt bra skick. Det finns en dom av Högsta domstolen från 1990, där staten har ålagts att ersätta skador som har uppkommit vid en sammanstötning mellan två bilar. Denna sammanstötning hade föranletts av en grop i vägen. Staten ansågs vållande, eftersom staten var väghållare. Underlåtenheten bestod i att väghållaren inte med t.ex. varningsskyltar eller på annat lämpligt sätt uppmanat till särskild försiktighet. Detta är alltså ett vägledande avgörande från Högsta domstolen. När det gäller det fall som Göte Jonsson har tagit upp, har man inte gått så långt som till domstolsprövning.
Herr talman! Jag tackar för det beskedet. Också jag har tagit del av denna dom. Även en bilorganisation har varit inkopplad i detta fall. Det är riktigt att en domstolsprövning kan ge de drabbade rätt. Men den intressanta frågan är: Var skall man dra gränsen för när staten resp. myndigheten skall ge ersättning utan att den enskilde skall behöva gå till domstol för att få sin sak prövad? I det här fallet är det ganska klart att den enskilde borde ha fått ersättning utan att behöva begära domstolsprövning. Det är dessa gränsdragningar som är intressanta. Jag skulle vilja att statsrådet i samband med utredningen och med den fortsatta behandlingen och prövningen i departementet också undersöker om vi skall ändra på gränserna för Vägverkets ansvar. Jag vädjar till statsrådet att positivt pröva den tankegången.

Herr talman! Sinikka Bohlin har frågat mig om jag är beredd att medverka till att kontrollerna av importerat virke fortsätter. Statens strålskyddsinstitut har ett centralt myndighetsansvar för strålskyddet i landet. Med nuvarande kunskap om de halter som kan förekomma i virke från områden drabbade av radioaktivt nedfall i f.d. Sovjetunionen har SSI inte funnit anledning att införa regelmässig kontroll av importerat virke. Vid enstaka tillfällen har tullen eller importörer kontaktat SSI för att få experthjälp att undersöka misstänkt virke från bl.a. det forna Sovjet. Inga spår av radioaktiv kontamination har vid dessa tillfällen upptäckts av SSI. Mot denna bakgrund bör kontrollerna fortsätta som hittills.
Herr talman! Jag tackar miljöministern för svaret. Det importeras virke i ganska stor omfattning från det forna Sovjet. De exakta mängderna som det rör sig om är det svårt att få reda på. Men inom exempelvis Modo säger man att ca 10--20 % av den totala importerade volymen kommer från de s.k. smittade områdena. Trots att man från SSI:s sida ännu inte kunnat konstatera några större stråldoser, finns det anledning att även i framtiden uppmärksamma frågan. På SSI räknar man med att mindre än en fjärdedel av föroreningarna kommer att finnas i veden på barrträden, medan större delen hamnar på barken eller inne i barken. Delar av radioaktiva ämnen kommer att bli kvar i den massa och det papper som produceras. Även om det mesta av föroreningarna hamnar i lutar och rester, kommer det ändå att finnas radioaktivt virke som hanteras här i landet. Eftersom det är fråga om så pass stora volymer, anser jag att man under en kortare tid skulle göra en intensiv kontroll. Vi har ju ändå tillgång till friskt virke för massa och pappersindustrin i det här landet. För att tala om becquerel, räknar man att det finns 500 000 becquerel per kvadratmeter i de smittade områdena i f.d. Sovjet. Detta kan jämföras med situationen i Gävleborgs län, som är värst drabbat i Sverige, där motsvarande värde beräknas vara 200 000 becquerel. Finns det inte, miljöministern, behov av en mer intensiv kontroll, kanske under en kortare period?
Herr talman! Jag vill gärna säga att ansvaret på det här området inte enbart är ett myndighetsansvar.

Ansvaret bör i första hand ligga på den som sluter avtal med leverantör i främmande land. Sedan kommer kontrollsidan in i bilden, och då är det myndigheternas sak att reagera. Tullen måste då vara den första instansen, eftersom tullen kan kontrollera varifrån olika importerade kvantiteter virke kommer. Tullen kan också slå larm. Jag har full förståelse för att man inom tullen, vid minta misstanke, utnyttjar SSI:s kapacitet i sådana här fall. Men SSI har alltså inte hittills självt haft det totala ansvaret för detta område. Det måste vara en samverkan mellan importör, tull -- som kontrollerar vid gränsen -- och Statens strålskyddsinstitut, som är det organ som på ett säkert sätt kan utföra mätningar för att konstatera om gränsvärden överskrids. Det här systemet har hittills visat sig fungera.
Herr talman! Från början var det skogsindustrierna själva och tullmyndigheterna som kontaktade Statens strålskyddsinstitut. De har alltså på sätt och vis tagit sitt ansvar. Men ansvaret i sådana här frågor är också politiskt. Om det finns strålning i det importerade virket från f.d. Sovjet, kommer delar av de radioaktiva ämnena att bli kvar i den massa och det papper som produceras. Som konsumenter måste vi ställa politiska krav på massa och pappersindustrin, exempelvis att förpackningsindustrin inte använder virke som är radioaktivt.
Herr talman! Jag har samma uppfattning. Det finns inga skillnader i våra synsätt. Men jag utgår från att det över huvud taget inte importeras virke som innehåller någon nämnvärd strålning. Det virke som hittills kontrollerats har inte innehållit så höga nivåer becquerel att virket skulle avvisats vid gränsen. Men det är viktigt att tala om att ansvaret i första hand ligger hos de företag som importerar virket och i andra hand hos tullen, som kan kontrollera varifrån virket kommer. På SSI är man därefter beredd att ställa upp med allt det stöd och bistånd som behövs för att kunna konstatera läget. Den arbetsfördelningen måste kunna fungera, men det förutsätter naturligtvis att alla parter medverkar därtill.
Herr talman! Kunskapen på detta område är ganska liten. Vi i Gävleborgs län fick ''vårt regn'' för några år sedan. Forskningen har kanske inte kommit ikapp frågeställningen. Det är därför viktigt att man fortsätter med kontroller och kunskapsbreddning på det här området. Eftersom det handlar om en råvara med mycket lång tillväxt, tar det följaktligen lång tid att forskningsmässigt följa upp frågan. Vår svenska industri ''späder'' ju ut den totala kvantiteten virke med inhemskt sådant, så risken för dagen är ganska liten. Men frågan är så pass viktig för oss konsumenter att man bör observera denna fråga och följa upp den bättre politiskt.
Herr talman! Avslutningsvis vill jag säga att jag utgår från att tullen, vid varje misstanke om att viss kvantitet virke kommer från områden kontaminerat med radioaktivt nedfall, slår larm så att kontroll görs.

Herr talman! Lena Klevenås har frågat mig om regeringen avser att vidta åtgärder för att stimulera kommunerna att tidigarelägga reinvesteringar i Många kommuner har i dag omoderna och ålderstigna avloppsledningssystem. Det får till följd att grundvatten i stora mängder kan läcka in i systemen och förorsaka problem i reningsprocesserna och ibland också bräddningar då orenat avloppsvatten rinner ut i vattendragen. Ledningssystemen utgör en integrerad del av de kommunala reningsverken. Detta innebär att det vid prövning enligt miljöskyddslagen av verksamheten vid ett reningsverk kan ställas krav på att ledningssystemen skall vara så beskaffade att miljöolägenhet inte uppkommer. I praxis har som villkor för tillstånd till sådan verksamhet föreskrivits att avloppsledningsnätet fortlöpande skall ses över i syfte att bl.a. förhindra utsläpp av obehandlat och otillräckligt behandlat bräddvatten. Det har vidare föreskrivits att kommunerna skall inge en saneringsplan för ledningsnätet till tillsynsmyndigheten. Regeringen anser att sådana villkor skall utnyttjas i större utsträckning. Investeringar för den kommunala avloppshanteringen är för närvarande omfattande. Riksdagen antog våren 1991 nya riktlinjer för en utbyggnad av kväverening i de kustnära kommunala reningsverken mellan norska gränsen och Stockholms skärgård. Flera befintliga anläggningar har redan omprövats och andra är under prövning. Flera kommuner har i samband med ombyggnad av reningsverk också åtgärdat läckor i vatten och avloppsledningar. Den pågående utbyggnaden av kvävereningen kommer som förväntat att minska utsläppen men har också fått en positiv betydelse för sysselsättningen på många orter.
Herr talman! Jag tackar miljöministern för svaret. Min fråga gällde om man kan stimulera kommunerna att tidigarelägga investeringarna. På den frågan har jag inte fått något svar, tycker jag. Jag har inga invändningar mot den redogörelse som miljöministern har gjort när det gäller hur det står till i kommunerna, t.ex. att många kommuner har omoderna, ålderstigna avloppsledningssystem. Det finns föreskrifter om att avloppsledningarna skall ses över och att kommunerna skall inge saneringsplaner. Problemet är att detta sker i alltför långsam takt. Det råder inget tvivel om att utbytestakten är alldeles för låg. Om man fortsätter i denna långsamma takt blir inte rören bytta oftare än kanske vart trehundrade år, och de håller inte ens i hundra år. Ledningsnätet går ofta sönder, oftast på grund av påverkan utifrån -- det blir frätskador osv. Nu tillverkas såväl betong som plaströr i Sverige. Min fundering, miljöministern, var om man på något sätt -- utan att belasta statsbudgetens normala konto -- skulle kunna hitta andra lösningar, t.ex. att satsa AMS-pengar eller skapa beredskapsarbeten, för att komma i gång med utbyte av dessa rör.
Herr talman! Jag tog fram litet siffror för den verksamhet som pågår. Utgångspunkten, enligt de gällande besluten, är att vi skall styra i första hand, dvs. ställa krav på kommunerna. Så har också skett. Det är ca 70 reningsverk som berörs av de nya riktlinjerna för krävereduktion. I och för sig är antalet berörda kommuner färre än 70, men de är ganska många. Summan av de investeringar som har gjorts och som kommer att göras för att klara detta före utgången av år 1995 är ca 4 miljarder kronor. Jag utgår från att kommunerna följer denna plan. Jag har i alla fall inte fått några indikationer på motsatsen. Det är klart att det är väldigt bra att detta görs just under den pågående lågkonjunkturen, då det finns utrymme för den här typen av investeringar på arbetsmarknaden, vilket vi båda är medvetna om. Det som jag tror att kommunerna i hög grad är medvetna om är den stora miljövinst som ligger i att förbättra sina ledningsnät och reningsverk samt genom kvävereduktion i enlighet med fattade beslut. I en situation där man kan välja mellan olika typer av investeringar tillhör detta kategorin angläggningsarbete, där man naturligtvis kan tänka sig att i vissa delar av landet sätta in stimulanser via de arbetsmarknadspaket som vi från tid till annan tyvärr tvingas att ta fram. Så det är inte på något sätt uteslutet, men det har hittills fungerat på det sätt som regering och riksdag har avsett.
Herr talman! Min fråga rörde i första hand VA ledningarna och inte reningsverken. Jag vet att det är stora investeringar på gång i reningsverken, men det är just frågan om utbyte av VA-ledningarna som bekymrar mig och som gjorde att jag ställde denna fråga. Kommunerna skall ju genom en höjning av VA taxan bekosta dessa investeringar, såvitt jag förstår. Jag har fått uppgifter på att man skulle behöva höja taxorna med 10 % för att klara av att byta ut rören i en lämplig takt. Det är därför jag vill föra fram tanken att man kanske borde pröva att använda AMS-medel för att i denna lågkonjunktur se till att påskynda det här arbetet.
Herr talman! Som jag tidigare sade är detta en integrerad del av ledningsnäten, men jag vill bara för fullständighetens skull nämna de insatser som ändå görs för kvävereduktion, som har prioriterats ur miljösynpunkt. Sedan finns det alltid möjlighet att gå vidare utifrån denna utgångspunkt, därför att det finns många försummelser när det gäller ledningsnätet. Det är klart att ett sätt att göra detta är att ställa medel till förfogande via samt naturligtvis också att på något sätt skapa möjligheter för långfristiga och billiga lån eller statsgarantier. Det är möjligt att vi kan lyckas att övertyga de ekonomiskt ansvariga om att prioritera detta område, vilket jag inte på något sätt har uteslutit.

Herr talman! Inga-Britt Johansson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att även handikappade barn skall kunna välja skola. Bakgrunden till frågan är ett fall i Göteborg där enligt uppgift en handikappad elev ej var välkommen till en fristående skola. Låt mig inledningsvis hänvisa till det svar jag gav i kammaren den 4 maj på en liknande fråga från Eva Johansson. Jag framförde då att det är principiellt viktigt att eftersträva samma regler och rättigheter för barn med funktionshinder som för andra barn. I de allra flesta fall bör det särskilda stöd, som en enskild elev behöver, kunna lämnas i den skola som eleven valt. Skulle detta dock i något fall inte vara möjligt är kommunen skyldig att placera eleven i en skola där sådant stöd kan lämnas. Den aktuella Göteborgsskolan har nyligen godkänts av Skolverket som en fristående skola för fullgörande av vanlig skolplikt. Det innebär bl.a. att Skolverket vid sin bedömning tagit ställning till skolans intagningsprinciper och eventuella urvalsregler. Skolan står också i likhet med alla andra fristående skolor under tillsyn av Skolverket. Vidare kan enligt skollagen ett godkännande återkallas om en skola inte längre uppfyller kraven för godkännande. En fristående skola skall alltså inte godkännas om den brister i öppenhet eller tillämpar diskriminerande antagningsregler. Barn, som inte kan gå i grundskolan därför att de är utvecklingsstörda, har särskild skolplikt. Sådan skolplikt fullgörs normalt i särskolan men kan också fullgöras i en fristående särskola. I vissa fall kan barnet också få sin utbildning förlagd till en klass i grundskolan, s.k. individintegrering. Barn med särskild skolplikt har alltså inte någon ovillkorlig rätt att vare sig gå i en kommunal grundskola eller en fristående skola godkänd för vanlig skolplikt. Enligt vad jag har erfarit har den aktuella Göteborgseleven särskild skolplikt. Jag har också erfarit att skolan inte nekat att ta emot eleven men vill att kommunen tilldelar skolan extra resurser för elevens skolgång. Det är min erfarenhet att många fristående skolor gör en viktig insats för barn med speciella behov och erbjuder plats åt barn som haft svårt att finna sig till rätta i det kommunala skolväsendet. Jag ser det som angeläget att de insatserna utvecklas och fortsätter. Det kan vara en tillgång att få växa upp i blandade miljöer där elever från olika bakgrund möts och där utbildning av elever med svårigheter och handikapp integreras. Det är viktigt att kommunerna också tar hänsyn till detta när bidraget till fristående skolor fastställs.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Lilla Henriette såg, som alla andra barn i hennes ålder, fram emot att få börja skolan tillsammans med hennes kompisar på dagis som bodde i området och som alla hade sökt till samma kommunala skola där de också hade blivit antagna. När det stod klart att denna skola skulle bli en friskola skickade skolans styrelse brev till Henriettes och ett par andra barns föräldrar i vilket man talade om att Henriette inte var välkommen. Hon blev alltså nekad att komma till den skola som hon hade valt. Det som står i svaret är inte sant. Sedan kom publiciteten omkring det hela, och då började diskussionen om de extra pengarna för elevassistenten. Det är riktigt. Det är också riktigt att skolan numera säger att tösen är välkommen. Jag anser att skadan för hennes del redan är skedd. Ett litet barn skall inte behöva utsättas för att först antas och sedan bli utslängd, framför allt inte när man är handikappad. Det måste kännas fruktansvärt för den här lilla tösen och hennes föräldrar att utstå en sådan behandling. Vi måste också vara klara över att hennes kamrater vet om precis vad det är som har hänt. Att hon nu får komma in i skolan är något som jag inte är övertygad om kommer att bli helt lyckligt. För när det fattas pengar i den här skolan till någonting som eleverna vill ha, vet alla vem det är som kostar pengar. Jag trodde att ministern skulle tala om för mig klart och tydligt att så här får det inte gå till. Detta måste rättas till, så att det inte blir fler sådana fall. Henriette är inte ensam. Det finns många sådana fall i landet. Det är bara det att föräldrarna inte vill utsätta barnen för den publicitet som de får när man börjar klaga.
Herr talman! Det är precis det jag säger i mitt svar. Jag konstaterar att reglerna är sådana att elever med särskilda behov eller handikapp skall tas emot. Jag konstaterar också, vilket jag har framhållit i propositionen till riksdagen, att det finns möjlighet för kommunen och att det är rimligt att låta det stöd en elev kan behöva följa med till den skola han eller hon valt. Jag har lagt förslag till kammaren om att elever i särskolan också skall få större möjligheter att välja skola. Jag har fått besked från Skolverket, från regionchefen i Göteborg osv., där man vitsordar att eleven är välkommen till den skola som hon har valt men att frågan gäller vilka resurser kommunen och friskolan skall komma överens om. Jag ifrågasätter inte Inga-Britt Johanssons uppgifter, men det skall naturligtvis inte gå till så som hon skildrar att det har gjort. Reglerna är utformade så att det inte skall hända. Problemet är att vi arbetar med nya regler, och det är uppenbart att de inte är tillräckligt väl kända. I den meningen kan man väl säga att den debatt som det här fallet har skapat ändå är till fördel, därför att det borde nu stå klart för alla och envar att här gäller det att ta emot elever också när de har särskilda behov och att det finns ett särskilt ansvar för kommunen att också ge de eleverna samma möjligheter som andra elever.
Herr talman! Ansvaret ligger självfallet hos kommunerna. Statsrådet sade att stödet som finns skall följa eleven, men den kommunala skolan skulle inte få något extra stöd för att klara av det här. Det är faktiskt så inom skolan i Göteborg i dag att i flera områden, framför allt i ytterområdena där det finns väldigt stort behov av speciella stödjande åtgärder, säger man i dag upp alla speciallärare. Man säger upp assistenter och fasta lärare, och man utökar klasserna så att de blir jättestora. I min stadsdel, i Angered, säger man upp inte mindre än 100 speciallärare som har jobbat med elever med särskilda behov, med halvklasser och liknande, därför att kommunen inte har pengar. Då skall en privilegierad skola i ett av de bästa områdena, en skola som har en och en halv miljon kronor mer i sin budget än den hade haft om den varit kommunal, kunna säga: Jo, vi tar emot elever med särskilda behov, om vi får extra pengar för dem. Jag tycker att det är förfärligt.
Herr talman! De ekonomiska problemen kanske vi kan diskutera vid ett annat tillfälle, men jag konstaterar att regelverket när det gäller valet av skola är mycket tydligt. Det innebär att en skola som skall stå öppen också skall vara öppen för alla. Det finns noggranna regler för detta som följs upp av Skolverket. Det förvånar mig, när Inga-Britt Johansson påstår att elever i särskolan i Göteborg inte skulle få extra stöd och hjälp. Det är alldeles självklart att de får det. Frågan är hur mycket det är, och det ligger kanske i sakens natur att detta diskuteras. Jag har inte detaljkunskaper i varje enskilt fall, men jag förlitar mig på Skolverkets tillsyn och att den diskussion som förs följs på det sättet att det är riktigt när man hävdar att det handlar om resurser och att man då följer den här frågan.
Herr talman! Jag har inte sagt ett ord om särskolan och särskolans resurser. Den kommunala skolan över huvud taget pratade jag om. Henriette var antagen till skolan så länge den var kommunal utan att den fick några särskilda resurser. Det kanske är så, statsrådet, att det här inte är bästa vägen för att komma fram till Moderaternas ''Europas bästa skola''. Det kanske är så att den idé som skolreformatorerna så länge har kämpat för, den gemensamma grundskolan för alla barn, fortfarande är den som väger tyngst och att vi bör vara försiktiga med att släppa i väg alltför mycket i friskoleregim. Jag tror att många barn kommer att råka illa ut i den utveckling som nu sker.
Herr talman! Jag konstaterar att Inga-Britt Johansson inte vill ta in fakta i det enskilda fallet. Jag tänker inte heller diskutera ett enskilt fall i detalj här i riksdagen. När det sedan gäller den reform som det innebär att ge elever möjlighet att välja skola, är det väl känt att Socialdemokraterna reser ett instinktivt motstånd. Jag menar emellertid att det är väsentligt för elever och föräldrar, oavsett om det är fråga om elever med handikapp, om det är fråga om elever som har sin skolgång i särskolan, att deras synpunkter och önskemål om vilken skola de vill gå i får en möjlighet att följas upp. Den rätten och möjligheten har förvägrats dem i decennier. Vi har skapat utrymme för den möjligheten, även om systemet inte i alla delar är perfekt och informationen om vilka regler som gäller uppenbarligen inte har trängt ner till varje skola. Men vi är på god väg, och vi kommer att nå fram till målet.
Herr talman! Jag vill bara informera om att jag är en av dem i den här kammaren som har slagits för kooperativa skolor och att jag har exempel, också från min egen stadsdel, på att man sköter om hemspråksundervisningen och barn med särskilda behov på ett alldeles underbart sätt. Jag är alltså inte totalt motståndare till reformer. Men när man, som har skett i den här aktuella skolan, vilket jag inte har sagt förut, tar över skolan bara för att det blir bättre ekonomi och en annan skola i stadsdelen får läggas ned i stället, då är det inte intresset för att skapa en särskilt bra skola som styr, utan då är det egenintresset, bypolitiken, som det handlar om.

Herr talman! Eva Johansson har frågat mig om jag är beredd att uttala att både fristående och kommunala skolor skall ha skyldighet att ta emot barn med handikapp i sin verksamhet, såvitt inte mycket starka skäl talar för en annan placering. Jag kan svara mycket kort på Eva Johanssons fråga. Svaret är ja; om fristående och kommunala skolor har likvärdiga villkor har de också likvärdiga skyldigheter. Jag vill hänvisa till mitt svar nyss på Inga-Britt Johanssons fråga och till mitt svar den 4 maj på en liknande fråga från Eva Johansson.
Herr talman! Jag vill tacka för svaret. Jag har flera gånger tidigare ställt liknande frågor till skolministern, om riskerna för att handikappade barn råkar illa ut i ett system där skolorna har rätt att välja sina elever. Jag har varje gång fått lugnande besked. Skolministern har försäkrat mig att de handikappade inte skall särbehandlas i det här avseendet utan kunna välja skola i samma utsträckning som andra elever. Nu tror inte jag på de där beskeden längre. Den lilla flickan i Göteborg som det nyss var tal om var inte ensam om att inte vara välkommen till sin skola. Hon är bara ett av många exempel på barn som har nekats plats i den skola som de har valt, och de har nekats plats på grund av sitt handikapp. Det är inte bara systemet för resursfördelning till privatskolor som hindrar barn och föräldrar att göra sina val. Det är också brist på resurser i vanliga kommunala skolor som gör att barn med olika handikapp inte kan välja. Det finns också exempel på hur missriktad profilering tas som ursäkt för att rörelsehindrade barn nekas plats i en skola. Det rör sig om mer än en principfråga, skolministern. Det är en djupt mänsklig, etisk fråga. Varje gång ett barn nekas plats i en skola på grund av någonting hos barnet, är det ett nederlag. Det är naturligtvis ett nederlag för skolan, men framför allt för det enskilda barnet. Det nederlaget kanske aldrig någonsin går att ställa till rätta. Även om beslutet ändras är skadan redan skedd. Känslan av att inte vara välkommen sitter där som en tagg och kanske förstör hela skolgången. Därför får inga sådana besked lämnas. Det är ovärdigt ett land som vill ha en skola för alla, och därtill Europas bästa. Jag vill fråga skolministern om hon tycker att det är rätt att skolor som betalas med våra gemensamma skattepengar, skall ha rätt att säga nej tack till en elev på grund av dennes handikapp? Frågan gäller alldeles oberoende av om det är en privat eller en kommunal skola.
Herr talman! Jag har redan svarat på den fråga som Eva Johansson hade skrivit ner att hon skulle ställa i den här repliken. Jag anser att en skola skall vara skyldig att ta emot elever, oavsett om de är handikappade eller ej. Det framgår också av de regler som gäller. Jag utgår ifrån att Eva Johansson anmäler de konkreta fall där handikappade elever har förvägrats tillträde till en skola till Skolverket, så att dessa fall kan prövas enligt de regler som finns. Jag utgår ifrån att så redan har skett. Den tillsyn som skall göras skall självfallet också fungera.
Herr talman! Jo, vi skall nog se till att dessa fall får sin prövning. Men, skolministern, skadan är faktiskt redan skedd för de barn som inte känner sig välkomna. Det kan t.ex. röra sig om en rörelsehindrad flicka som skall börja i första klass. Den skola som ligger närmast och som flickan och hennes kamrater på lekis hade tänkt börja i, har beslutat sig för en miljö och naturprofil. Flickan har fått besked om att hon stör den profilen. Hon kan inte vara med ute i naturen, där denna skola har tänkt förlägga en del av sin undervisning -- förmodligen på ett mycket bra sätt -- på grund av sitt handikapp. Flickan hotar därmed de andra barnens möjligheter att få röra sig i skogen. Det här är ett exempel. Är skolministern beredd att agera så att skolan inte uppfattar signalerna från regeringen såsom att en profilering väger tyngre än ansvaret att ge alla barn rätten att välja skola? Skolministern sade här tidigare att vi skulle ha något slags instinktivt motstånd mot att man skall få välja skola. Nu är det skolministern som står för det motståndet.
Herr talman! Jag delar uppfattningen att skadan redan är skedd i de enskilda fallen. Jag tycker att det är djupt olyckligt när någon elev i något sammanhang möts av kränkande besked eller av en ovälkommen attityd. Det här är svårigheter som vi även möter när det gäller handikappade elever som integrerats generellt. Det finns inte tillräckligt goda kunskaper om handikapp. Det finns en hel del fördomar. Det finns svårigheter. Detta är ingenting som bara gäller fristående skolor. I läroplanssammanhang och när det gäller olika regelverk från statens sida är vi mycket noggranna med att markera vad som gäller. Jag tvekar inte att följa upp den punkten. Det skall vara fråga om oerhörda praktiska bekymmer för att en elev inte skall kunna få välja en skola. Det gäller oavsett om en skola är kommunal eller fristående. Det dyker då och då upp fall där bekymmer uppstår, men de är generella.
Herr talman! Jag hoppas att skolministern inte har lagt till ekonomiska och organisatoriska bekymmer på listan över de praktiska bekymmer som kan medföra att eleven förvägras sitt val av skola. Det är riktigt att det ibland uppstår problem med integrerade elever. Men många gånger kan det också fungera bra. Jag har ett exempel på att det har fungerat mycket bra. Exemplet gäller en grabb i en Norrlandskommun. Han har gått ett par år i en vanlig klass, och det har fungerat utmärkt med speciallärarresurser och extra stöd. Nu drar man ned på speciallärarresurser, och pojken tvångsplaceras i en särskoleklass. Ingen vill egentligen ha det på det här sättet. Det här påverkar också pojkens och hans föräldrars möjlighet att inte bara välja skola utan även skolform, vilket vi skall ta upp om en liten stund. Är skolministern beredd att erkänna att den samlade politiken från regeringens sida har medfört ingrepp i föräldrars och barns rätt att välja skola?
Herr talman! Jag skulle kunna vända på frågan. Är socialdemokraterna beredda att erkänna att den ekonomiska politik de har fört har försatt landet i en situation som gör att många av de angelägna mål som vi har, bl.a. för skolan, är svåra att uppfylla? Elever med särskilda behov behöver ha mycket tydligt stöd i regelverket, bl.a. när det gäller skolverksamhet. Jag har tidigare i den här talarstolen markerat att jag är beredd att bl.a. i läroplanssammanhang se till att vi får ett sådant skärpt regelverk. Det är uppenbarligen inte tillräckligt, oavsett vilka besked jag än ger till Eva Johansson. Av någon outgrundlig anledning vill Eva Johansson försöka insinuera att det skulle saknas vilja eller intresse ifrån regeringens sida att värna handikappade elevers rätt till en god skolgång precis som för andra barn. Någon sådan inställning finns faktiskt inte. Vi är besjälade av tanken att skapa en skola som verkligen fungerar för alla barn.
Herr talman! För en liten stund sedan var det skolministern som i en debatt med Inga-Britt Johansson insinuerade att vi inte skulle stå upp för rätten att välja skola. I det här fallet är det skolministerns politik som medverkar till att barn inte har den rätten. Det finns många fler sådana här exempel, skolministern. Det är inte fråga om enstaka fall. Det finns många kommuner med mycket knapp ekonomi som sitter och väntar på signaler, som gör att de kan spara på skolan genom att t.ex. samla alla barn med ett speciellt handikapp på ett ställe. Det behövs ett tydligt stöd i regelverket. Det är bra att skolministern är beredd att se till att vi får ett sådant. Den proposition som avlämnades senast i denna fråga ledde dock till en vidgning av kommunernas möjligheter att gå ifrån elevers och föräldrars val av skola. Jag får väl utgå ifrån att det var ett slags miss i arbetet att lägga fram den propositionen.

Herr talman! Eva Johansson har frågat mig om jag är beredd att skynda på arbetet i arbetsgruppen för särskoleundervisning, så att de utvecklingsstörda barnen och deras föräldrar så snart som möjligt får sin självklara rätt att avgöra i vilken skolform barnen skall gå. Nej, jag har inte för avsikt att påskynda arbetsgruppens arbete. Jag finner det rimligt att arbetsgruppen, som tillsattes den 15 oktober 1992, får tid på sig att följa och dokumentera föräldrars och skolans samverkan inför beslut att ett barn skall tas emot i särskolan under sin skolpliktstid.
Herr talman! Jag tackar för det här svaret. Men jag tycker att det är synd att det ser ut som det gör. Arbetsgruppen kunde ha fått mera tid på sig om den hade tillsatts litet tidigare. Många och stora principfrågor på utbildningsområdet har jäktats fram under de 20 månader som har gått sedan regeringen tillträdde. Regeringen har inte dragit sig för att strunta i att invänta utredningsförslag som den har vetat skulle gå emot den egna viljan. Man har inte heller dragit sig för att neka till remissbehandling av mycket stora och viktiga principfrågor, innan de tas upp till beslut här i riksdagen. I den här frågan är regeringen dock mycket senfärdig. Den självklara rätten för föräldrar till utvecklingsstörda barn att själva välja skolform för sina barn dras i någon långbänk som jag tror att Thorbjörn Fälldin glömde i någon vrå. Det är bra att en arbetsgrupp har tillsatts. Det är emellertid också nödvändigt att den får sådana direktiv att arbetet snart leder till resultat. Det har gått ett år sedan riksdagen behandlade frågan första gången. Den gången behövdes två behandlingar innan alla motsträviga regeringspartier hade inordnat sig i ledet. Lockbetet var förmodligen just den här arbetsgruppen och att regeringen skulle följa frågan. Det var nog fler än jag som trodde att regeringen skulle ta frågan på större allvar. Framför allt många föräldrar till utvecklingsstörda barn hoppades på att det skulle gå fort att få fram en lagändring som skulle ge dem samma rätt som alla andra föräldrar. Vilka svåra principfrågor, skolministern, döljer sig i den här frågan som motiverar den här långa förberedelsetiden? Varför ville ni inte ha fram ett beslut under den här mandatperioden -- ett beslut som skulle utvidga valfriheten och låta den gälla alla barn?
Herr talman! Frågan om särskoleelevernas skolgång behandlades bl.a. i propositionen om ändrat huvudmannaskap för särskolan och särvux, m.m. Regeringen underströk i propositionen att föräldrarnas önskemål och synpunkter är viktiga. Regeringen valde ändå efter mycket övervägande att låta bevara styrelsen för särskolan i barnets hemkommun, vilken slutligen skall avgöra om ett barn skall tas emot i särskolan eller inte. Därutöver slog vi fast betydelsen av att också elever inom särskolan får möjlighet att välja inriktning inom utbildningen, osv. Arbetsgruppen tillsattes för att den skall följa hur arbetet bedrivs och hur samverkan fungerar mellan huvudmännen för särskolan och föräldrarna. Jag har träffat några av ledamöterna i arbetsgruppen. Vi har även talat om att de skall göra en avstämning med mig om vad de har kommit fram till. Jag vet emellertid att det är vid ytterst få tillfällen som beslut fattas om särskola utan att föräldrar och huvudmän är överens. Däremot finns det ett annat bekymmer. Här har regeringen varit tydlig i propositionen. Det bekymret består i att en elev i särskolan inte alltid får den klassplacering eller den skolplacering som man önskar. Jag tar visst dessa frågor på allvar. Men det fordrar viss omsorg när man ändrar så mycket som vi faktiskt har gjort när det gäller elever med mycket speciella behov. Det krävs lång erfarenhet och stor kompetens för att göra dessa bedömningar. Det krävs ofta speciella insatser och en speciell pedagogik. Vi har därför valt att behålla den tidigare beslutsformen.
Herr talman! Jag vill upprepa frågan: Vilka är de svåra principfrågor som döljer sig, vilket gör att det måste ta den här tiden? Man kan t.ex. jämföra med utredningen om tioårig skolplikt. Såvitt jag vet tillsattes den i våras och skall vara klar i höst. Den frågan är minst lika stor, men utredningen har fått betydligt kortare tid på sig. Har den utredningen att behandla principfrågor av mindre vikt? När det gäller särskolebarnens rätt att välja skolgång anser en tämligen enig föräldraopinion att föräldrarna har kompetensen och möjligheten att fatta dessa beslut med det stöd och den hjälp de kan få från kommunerna och andra. Förmodligen kommer även framgent föräldrarna och huvudmännen överens i de allra flesta fall. Men föräldrarna borde slippa att ha en förmyndare över sig.
Herr talman! Vad det handlar om är i vilken skolform eleven skall placeras. Att avgöra om ett barn har sådana inlärningssvårigheter att det inte ens med särskilda insatser i grundskolan är möjligt att klara en kvalitativ skolgång är ett svårt ställningstagande. Det måste bygga på stor erfarenhet och kunskap. Det finns inte några etablerade sanningar. Men jag tycker ändå att man skall ha en viss respekt för den kunskap och erfarenhet som lärare och personal inom särskolan skaffat sig genom många års arbete. Jag är alldeles övertygad om att alla föräldrar har goda kunskaper om sina barn och förmåga att fatta viktiga beslut. Jag tror också att det inte finns några som är mer besjälade av att besluten skall bli riktiga än föräldrarna. Men i detta fall är det ändå viktigt med den kompetens som personalen inom särskolan har för just detta avgörande. Vi har på ett mycket tydligt sätt markerat betydelsen av föräldrarnas vilja och kunskap i detta sammanhang. Jag utgår från att det fungerar.
Herr talman! Också jag vet att det handlar om valet av skolform. Det är vad jag tar upp i min fråga. Men vilka är de stora principiella svårigheter som döljer sig i denna fråga, och som gör att man behöver ta så lång tid på sig? Varför kan man inte tro på föräldrarnas förmåga? Man vill nog gott på alla håll och kanter. Men varför tror man inte på föräldrarnas förmåga att göra riktiga bedömningar? Jag är övertygad om att man med vilket system man än väljer med facit i hand kan säga: Det blev inte bra. Men det gäller båda formerna. Varför skall man ha ett system som föräldrarna inte känner sig myndiga i när man har gett denna myndighet till nästan alla andra föräldrar? Skillnaden blir så bjärt.
Herr talman! Om samverkan mellan föräldrar och professionella inte fungerar får man naturligtvis fundera över vad som är viktigast och om det krävs förändringar. Jag tror att det i det här fallet krävs stor kunskap om skolan och om pedagogik samt kunskap om utvecklingsstörning för att göra en bedömning av om en elev skall tillhöra särskolan eller om det handlar om inlärningssvårigheter och att eleven skulle fungera bra i den vanliga skolan. Vi har dessutom skaffat oss allt större erfarenhet av att integrera särskoleelever i vanlig grundskola. Det är ett intressant arbete som bedrivs. Man kan möjligen tycka, som Eva Johansson, att regeringen i detta fall skyndar långsamt. Det görs av omsorg om att besluten skall bli riktiga. Jag vill inte gärna tolka in inställningen att vi inte skulle bry oss, eller inte värdesätta, valfriheten för föräldrarna också i detta fall. Men jag erkänner gärna att det finns en viss försiktighet.
Herr talman! Om det är fråga om detta kan den tid som det tar för regeringen att fatta beslut måhända välkomnas. Men i så fall borde regeringen ha funderat mer noga innan den lagt fram andra förslag i denna kammare som tagit betydligt mycket kortare tid att få fram. Jag tycker att det har märkts på resultatet. Frågan handlar om att den som gör valet skall ha kunskaper. Jag tror faktiskt inte att de utvecklingsstörda barnens föräldrar har ett dugg mindre kunskap om skolan och om sina barn än alla andra föräldrar, snarare tvärtom. Det är det intryck jag har fått från alla mina kontakter med utvecklingsstörda barns föräldrar. Det är en grupp som har tvingats att sätta sig in i dessa frågor mycket noga.
Herr talman! Jag delar uppfattningen att kunskaperna om utvecklingsstörning och handikapp över huvud taget är mycket stor hos föräldrar som har barn med dessa bekymmer. Samtidigt klarar vi föräldrar, oavsett om vi har barn med särskilda behov eller inte, inte alltid av att göra en riktigt korrekt bedömning av hur våra barn förhåller sig i förhållande till andra barn. Det är inte något som är speciellt för föräldrar till handikappade barn. I detta fall handlar det om den vanliga grundskolan kan eller inte kan ge eleven detta maximala stöd för en positiv utveckling och god inlärning, vilket trots allt är syftet med skolgången.

Herr talman! Martin Nilsson har frågat om regeringen avser vidta åtgärder så att regeringens nya betygssystem snarast utvärderas av oberoende pedagogiska experter. Regeringen avser att lämna förslag om nya läroplaner och nytt betygssystem till riksdagen i morgon. Låt oss avvakta med diskussioner om ett nytt betygssystem tills vi har fått lämna vårt förslag och tills ni har hunnit läsa det.
Herr talman! Jag önskar att jag i likhet med övriga talare under kvällen kunde tacka statsrådet för svaret. Jag avser dock, oartig som jag är, att inte göra det, eftersom jag inte anser mig ha fått något svar. Det tycker jag är synd, då betygsfrågan är en viktig fråga. Nu avser regeringen att lägga fram ett förslag. Man har i regeringen uppenbarligen varit oense om hur förslaget skall se ut. Inför sommaren har man lyckats enas. Regeringen lägger fram propositionen veckan innan riksdagen behagar ta sommarlov, så att förslaget omöjligen kan debatteras här i riksdagen när det är aktuellt. Det är tycker jag är synd. Betyg är viktigt. Betyg i olika former kommer på gott och ont att styra undervisningen. Det betyder att vi får mer av konkurrens och mindre av samverkan i skolan samt att vi premierar de mätbara kunskaperna. Jag hade kunnat förstå detta om regeringen, vilket den nu säger sig vilja, velat presentera förslaget för riksdagen i morgon. Jag har här en artikel från Dagens Nyheter torsdagen den 27 maj där en av statsrådet Asks kolleger med glädje diskuterar och debatterar det nya betygsförslaget i Dagens Nyheter. Men vi gör det inte i riksdagen. Det tycker jag faktiskt är ett utslag av en upprörande nonchalans gentemot Sveriges riksdag. Det är anmärkningsvärt att statsrådet Ask inte är beredd att diskutera sina egna sakområden. Det är synd.
Herr talman! Först vill jag säga: Tro inte allt som står i medierna! Tro inte allt ni hör på radion heller! Härommorgonen väcktes jag av Ekot som lät meddela att jag var en stor motståndare till betyg. Efter att i ett och ett halvt år varit beskylld för att vara betygshetsare var detta en nyhet, i synnerhet som regeringen fortfarande inte hade lagt fram sitt förslag. När det gäller tidpunkten för dessa propositioners överlämnande till riksdagen, var det inte alls för att omöjliggöra en ordentlig behandling här i riksdagen som de överlämnas i morgon, tvärtom. Jag tyckte det var angeläget att lägga fram dessa förslag eftersom vi har arbetat med dem under våren. Då har ledamöterna goda möjligheter att läsa dem under sommaren för att sedan under hösten få ordentligt med tid för den behandling som skall göras här i huset. Vi har frågestunder och en del andra tillfällen när de propositioner vi lägger fram i morgon kan diskuteras. Avsikten var inte att på något sätt försämra riksdagens möjligheter att diskutera de förslag vi lägger fram. Men jag avser inte att diskutera dem i dag. Jag tycker att det är viktigt att först få presentera förslagen i sin helhet.
Herr talman! Det är möjligt att det inte är en medveten linje och policy av regeringen att lägga fram förslaget inför sommaren så att det inte skall kunna debatteras här i riksdagen. Detta blir i vilket fall som helst konsekvensen när det sker på det här sättet. Vi kommer inte att hinna att diskutera det i någon form här i riksdagen innan sommaren. Det är möjligt att det delvis är fel på riksdagens arbetsformer. Jag får väl vara tacksam för den muntliga frågestunden då jag förhoppningsvis under ungefär en halv minut kommer att ha möjlighet ett utbyta tankar och ord med statsrådet, om jag får ordet. Till syvende och sist är det faktiskt anmärkningsvärt, oavsett om man skall tro allt som står i medierna eller inte. Jag har inte sett någon dementi från statsrådet Davidson om att det hon säger i Dagens Nyheter är fel. Jag vet att statsrådet Ask inte kan stå till svars för hennes yttrande. Det är ändå anmärkningsvärt att regeringen är beredd att diskutera med medierna, men inte med riksdagen.
Herr talman! Jag har icke diskuterat förslagen i medierna, och jag tänker inte göra det förrän jag har lagt fram dem för riksdagen. På Läroplanskommitténs och Betygsutredningens förslag hade vi en remisstid som gick ut i januari. Därefter gjordes en remissammanställning. Vi har arbetat med att bereda de olika synpunkter och förslag som vi har haft att tillgå. Det är klart att vi kunde ha valt att inte redovisa förslagen för riksdagen förrän till hösten. Jag tycker att det hade varit en mycket sämre lösning. Vi har varit överens över partigränserna om att vi vill behandla det här förslaget i riksdagen i höst. Då är det väl bra att förslagen kommer nu, så att det ges möjlighet att diskutera dem. Jag är övertygad om att vi kan föra en intensiv debatt även under sommarmånaderna. Därefter kan den ordinarie behandlingen här vidta.
Herr talman! Om inte statsrådet Ask har varit ute och diskuterat detta i medierna har i alla fall statsrådet Davidson varit ute och uttalat sig. Hon får väl ändå sägas utgöra en representant för den regering vi har här i landet. Jag förutsätter att statsrådet Ask kommer att diskutera detta med statsrådet Davidson. Hur som helst tycker jag att regeringen kunde ha tänkt på att presentera propositionen på ett sådant sätt att debatt i kammaren skulle kunna möjliggöras innan sommaruppehållet. Det är synd att man inte har gjort det.

Herr talman! Charlotte Cederschiöld har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att inte riktiga arbeten skall slås ut med bidrag. Bakgrunden till Charlotte Cederschiölds fråga är att en handlare i Skåne klagat över att konkurrensvillkoren satts ur spel för honom. En arbetslös person har fått starta-eget-bidrag för start av firma i samma bransch, vilket enligt Charlotte Cederschiöld gör att den redan etablerade handlaren riskerar att slås ut. Konkurrensverket har granskat fallet, och anser att starta-egetbidraget medfört konkurrensmässigt snedvridande effekter. Jag är förhindrad att kommentera ett enskilt fall. Normalt är risken för undanträngning och snedvridande konkurrens i samband med arbetsmarknadspolitiska åtgärder relativt begränsad. Den hastigt stigande arbetslösheten har medfört att arbetet med de sysselsättningsskapande åtgärderna sätts på hårda prov. Ännu så länge är dock uppgifterna om konkurrensproblem få. Jag och mina medarbetare följer dock dessa frågor mycket noga. Som jag även påpekade i kompletteringspropositionen är det viktigt att AMS tar hänsyn till konkurrenseffekter vid bedömning av bidragen. Som Charlotte Cederschiöld känner till, är Arbetsmarknadsverket uppbyggt på ett sådant sätt att beslut om åtgärder för de arbetslösa oftast fattas där de arbetslösa bor, och där åtgärderna skall sättas in. Detta system bör normalt innebära att lokalkännedomen medför en kontroll av att den ordinarie arbetsmarknaden inte störs. Arbetsmarknadsstyrelsen har det övergripande ansvaret för att åtgärderna fungerar som avsett.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Det vittnar om att statsrådet inser vikten av att bevaka att bidrag inte tillåts konkurrera ut riktiga jobb. Kruxet är att finna den rätta vägen. Ballingslövsfallet, där starta-eget-bidraget bidrar till att konkurrera ut den befintliga livsmedelshandlaren, är faktiskt ganska upprörande. Samtidigt är jag helt övertygad om att statsrådet är lika angelägen som jag om att sådana här oklarheter inte skall uppstå. Jag betvivlar inte på något sätt statsrådets goda vilja. Jag inser också att den här avvägningen kan vara svår i de tider som vi lever i. Det är naturligtvis allvarligt om det i länsarbetsnämndens stadgar inte finns något krav på att hänsyn skall tas till konkurrenseffekterna vid prövning av etableringsbidrag. Konkurrenshänsynen finns ju på andra håll i lagstiftningen. Det är kanske dags att se till att länsarbetsnämndens stadgar överensstämmer med länsstyrelsens konkurrensregler, de nya som gäller från den 1 juli 1992. Konkurrensverket, och i sista hand Marknadsdomstolen, kan vad avser näringsidkare vidta åtgärder enligt konkurrenslagen för att förhindra konkurrensbegränsning som har skadlig verkan inom landet. Men länsarbetsnämnden är inte näringsidkare, och konkurrenslagen är därmed inte tillämplig, även om det aktuella fallet medför konkurrensbegränsning enligt Konkurrensverket. Eftersom det i det aktuella fallet redan finns en handlare och orten sannolikt inte kan bära två butiker kan man ju ifrågasätta om förutsättningen för en långsiktig tillfredsställande lönsamhet -- eller varaktig som det står i handlingarna -- faktiskt är uppfylld. Det gäller i så fall bara under den tid som starta-eget-bidraget finns. Då kommer den ena handlaren att avlösa den andra. Så kan det inte få fungera. Den här konflikten har tidigare påpekats av Konkurrensverkets linje?
Herr talman! Jag kan inte ge ett rakt svar på frågan om vilka medel som skall användas eller inte. Så mycket kan jag säga att detta inte är tillfredsställande. Jag kan fortfarande inte gå in på det aktuella fallet. Om det i en bygd finns ett eller två företag som har nätt med serviceunderlag är det inte ett riktigt beslut att ytterligare en konkurrent kommer till. Det skapar inte fler arbetstillfällen. Ytterst syftar ju starta-eget-bidraget till att ge fler arbeten.
Herr talman! Jag tackar statsrådet så mycket för det svaret. Det visar ju att vi har exakt samma syn på detta. Det är bara en fråga om hur tillämpningen skall ske och vilka metoder man skall använda. Det som störde mig särskilt när jag satte mig närmare in i ärendet var reaktionen från länsarbetsnämnden. Jag är medveten om att statsrådet inte kan gå in i det, men jag vill ändå...
Herr talman! Jag får ändå tala om vad som stod i tidningen, vad Länsarbetsnämndens företrädare sade. Denne hade den uppfattningen att vi följer lagen, medan man från myndighetshåll menar att det kanske inte är så, utan att man också skall ta hänsyn till konkurrensaspekterna. Det här visar att det här finns en oklarhet. Jag tycker att den här diskussionen verkligen har fyllt sitt syfte om vi är ense om att man kanske skall se över med vilka metoder man bör klargöra detta, så att dessa konflikter i fortsättningen inte uppstår. Jag tror att det i så fall är ett förtydligande på Länsarbetsnämnderna som kommer att behövas.

Herr talman! Chatrine Pålsson har frågat näringsministern om regeringen avser att ta upp överläggningar med Södra Skogsägarna AB Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Inledningsvis kan nämnas att företaget har bytt namn till Södra Cell AB. Jag kallar deT fortsättningsvis för Södra. Bakgrunden till frågan är att Södra planerar att utöka produktionen i Mönsterås i Kalmar län. Råvarutillgång, marknad, givna tillstånd m.m. talar för en utbyggnad, men enligt Chatrine Pålsson är Södras eget kapital i dagsläget inte tillräckligt för en utbyggnad. Jag är väl medveten om situationen i de aktuella områdena. I brukets upptagningsområde finns i dag ett stort massavedsöverskott, och i många kommuner är arbetsmarknaden besvärlig. Jag är alltså, liksom Chatrine Pålsson, väl medveten om att en utbyggnad av bruket är av stort intresse långt utanför brukets hemmakommun. En utbyggnad och en utökad verksamhet vid bruket innebär ett stort antal arbetstillfällen, såväl vid bruket och i byggsektorn som hos underleverantörer och i skogsbruket. Vi skall inte heller glömma att det handlar om en av våra viktiga basnäringar och att brukets verksamhet påverkar landets exportinkomster med ett avsevärt belopp. Liksom hela den svenska exportindustrin har Södra, bl.a. som en följd av den lägre kronkursen, i dag och under överskådlig tid framåt ett mycket gott konkurrensläge. Till detta vill jag lägga sänkta arbetsgivaravgifter och det tvåårsavtal på ansvarsfull nivå som är på väg att gå igenom på arbetsmarknaden. Ett av regeringens främsta mål är att genom en långsiktig ekonomisk politik förbättra landets investeringsklimat. Jag vill också peka på att vi för första gången på många år befinner oss i en period med kraftigt sjunkande räntor. Ränteläget är kanske den tyngst vägande faktorn vid ett kapitalintensivt företags investeringsbeslut. Den sänkta räntenivån har stor betydelse för investeringskalkylens resultat. Regeringen kan genom sin politik förbättra det näringspolitiska klimatet. Men en långsiktigt positiv utveckling förutsätter att företagen övertygas om politikens trovärdighet så att de, bokstavligt talat, vågar sätta spaden i jorden och realisera existerande investeringsplaner. Avslutningsvis vill jag nämna att jag har kontakt med företaget.
Herr talman! Jag vill verkligen tacka statsrådet Börje Hörnlund för det här positiva svaret. Jag är mycket nöjd med att arbetsmarknadsministern och jag delar uppfattningen att en utbyggnad av Mönsterås bruk är viktig för hela landet. Mönsterås bruk är ett av de pappersbruk som kommit längst i världen när det gäller miljöteknik. Bruket kan tillverka blekt lövmassa utan klorblekning. Av Södra Cells totala investeringar på ca 2 miljarder kronor under den senaste femårsperioden är närmare 1 miljard miljöskyddande och energibesparande investeringar. Detta är miljösatsningar som visar på ett engagemang i tiden från företaget. Miljösatsningar brukar annars vara det som först får stryka på foten i ekonomiskt kärva tider. Herr talman! I detta sammanhang är det viktigt att påpeka att det finns en mängd olika företag som staten har hjälpt på olika sätt. Jag anser också att staten när det är möjligt tar ett vidare ansvar för industriinvesteringar som betyder mycket för vårt land. Givetvis skall staten inte intervenera i enskilda företag, orättvist subventionera vissa verksamheter och lämna andra åt sidan. Det finns emellertid andra sätt att ge stöd. Ett av de sätten är att låna ut pengar. Jag vill gärna påminna om att staten tidigare -- jag tror det var i början av 80-talet -- har lånat ut pengar till Södra för investeringar. Detta skulle kanske kunna vara en lösning även nu. Södra Skogsägarna betalar en rejäl ränta på lånen, en indikation på att företaget vill stå på egna ben, men med ett visst stöd i en ekonomiskt svår period. Jag hyser inga tvivel om att Södra vill bygga ut. Beslutet är egentligen redan fattat. Frågan är bara när det kan förverkligas. Det är i detta sammanhang som regering och riksdag kan komma in och stödja företaget.
Herr talman! Jag kan bara kort meddela att en tidpunkt är fastställd när jag skall träffa ett antal företrädare för företaget, för att dessa skall redogöra för sin situation.
Herr talman! Jag vill tacka för det konkreta beskedet. Jag förstår då att arbetsmarknadsministern och jag är överens om att detta är oerhört viktigt för hela vårt land, eftersom, om jag har den rätta siffran, ca 75 % av produktionen går på export, inte minst till EG länderna. Jag ser det i det här läget som oerhört väsentligt att vi tillsammans på något sätt kan stödja Mönsterås bruk, så att man kan göra den här utbyggnaden.

Herr talman! Karl-Erik Persson har frågat näringsministern vilka åtgärder regeringen avser vidta med anledning av nedläggningen av stålverket i Degerfors, som kommer att innebära att 380 Frågan har överlämnats till mig. Enligt vad jag erfarit har MBL-förhandlingar i frågan ännu inte påbörjats, men låt mig ändå säga att jag ser allvarligt på de problem som drabbar en liten ort som Degerfors när en så omfattande företagsnedläggning planeras och genomförs. Regeringens övergripande ansvar är att, bl.a. genom uppbyggnad av en stark infrastruktur och goda allmänna förutsättningar för näringslivet, skapa en god ekonomisk tillväxt i hela landet. I det mycket svaga konjunkturläge och under det stora omvandlingstryck som vår ekonomi nu befinner sig i, är det verkligen angeläget att förutsättningarna för både nya och befintliga företag är så gynnsamma som möjligt, så att fasta och nya jobb behålls och tillkommer. Utöver dessa generella åtgärder bedriver regeringen en ambitiös arbetsmarknads och regionalpolitik som hjälp till arbetslösa och utsatta regioner. Medlen för arbetsmarknadspolitiska åtgärder fördelas till Länsarbetsnämnderna av AMS, som vid fördelningen skall beakta och ta hänsyn till arbetslöshetens omfattning och struktur i länen. När det gäller de regionala utvecklingsmedlen, de s.k. länsanslagen, gör regeringen en fördelning av medlen utifrån de regionala problemens art och svårighetsgrad. Degerfors kommun är sedan ett antal år inplacerad i temporärt stödområde. Kontakt mellan departementet och länet har för en tid sedan upprättats, och jag har telefonledes informerats av landshövding Sigvard Marjasin om läget i Degerfors. Jag utgår från att företaget i det uppkomna läget tar ansvar och i samarbete med anställda, kommun och länsmyndigheter, aktivt medverkar till nya jobb på orten. Avslutningsvis vill jag säga att jag noga kommer att följa utvecklingen i Degerfors.
Herr talman! Jag ber att få tacka arbetsmarknadsministern för svaret. Jag kan berätta att nya fakta har kommit fram sedan jag ställde frågan. Man går miste om något som heter långa ämnen, och därför kommer ytterligare 70 personer att förlora sina jobb i Degerfors. Sammanlagt kommer det nu att röra sig om 450 personer. Som arbetsmarknadsministern påpekade i svaret har MBL-förhandlingarna ännu inte påbörjats, och jag anser därför fortfarande att det är näringsministern som skulle ha svarat på frågan. Frågan måste bli: Är näringsministern, mannen med de stora aktieportföljen, jävig i den frågan? Enligt uppgifter jag har fått har en löntagarkonsult undersökt förhållandena i Degerfors. Han påstår själv att lönsamheten där är god och att fortsatt drift av stålverket vore att föredra. Man har alltså i dagens läge fulla orderböcker. Det engelska storföretaget Sheffield har nu blivit delägare i Avestakoncernen, där stålverket i Degerfors ingår. Då måste man fråga sig: Har regeringen varit med och godkänt detta avtal, och hur ser avtalet i så fall ut? Jag tror kanske att näringsministern hade bättre kunskaper om detta. Jag missbedömer inte arbetsmarknadsministern på det viset, men jag tycker faktiskt att det här ärendet rör näringsministern mer än det rör arbetsmarknadsministern. Arbetsmarknadsministern vill efter vad jag förstår med aktiva arbetsmarknadsåtgärder se till att något räddas i Degerfors. Men för att sådana åtgärder skall bli aktuella skall människor faktiskt ha mist sina arbeten och inte fortfarande vara anställda. En annan fråga är: Vad händer med Uddeholm, som ägde Degerfors en gång i tiden och som avsade sig detta ansvar och överlät en del på Ungefär samma fråga som den här om Degerfors hade näringsministern att svara på förra tisdagen.
Herr talman! Någon kännedom om avtal mellan olika företagsgrupperingar har jag tyvärr inte. Sedan vill jag säga att Karl-Erik Perssons uttalanden här icke gör mig gladare än jag var innan jag lämnade svaret. Han talar ju om en ökning av antalet varslade till 450 personer. Med tanke på den kringverksamhet som alltid finns när det gäller tung verksamhet handlar det om många ytterligare arbetstillfällen i regionen. Det blir således tungt för lilla Degerfors om detta till fullo blir verkställt.
Herr talman! Jag tackar arbetsmarknadsministern också för det kompletterande svaret. Men jag tycker fortfarande att detta är en fråga för näringsministern. Jag vet inte vad det är som ligger bakom att man skjutit över den här frågan på arbetsmarknadsministern. Arbetsmarknadsministern har ju nog av problem redan, och kommer att att få än fler även när det gäller Degerfors -- såvitt jag kan bedöma. Om MBL-förhandlingarna går igenom hade jag i alla fall tänkt återkomma med en fråga till arbetsmarknadsministern om vad som skall göras åt den uppkomna situationen. Trots allt hoppas jag att man, om det finns något avtal mellan det engelska stålföretaget Sheffield och Degerfors som ingår i Avestakoncernen, tar upp frågan och för den vidare till näringsministern. Jag hoppas alltså att man fullföljer sitt åtagande, så att människor kanske slipper hamna i nämnda situation. Också arbetsmarknadsministern slipper då kanske en besvärlig situation och kommer därmed undan problemen i detta sammanhang.

Herr talman! Ulrica Messing har frågat mig vilka åtgärder jag som arbetsmarknadsminister avser att vidta för att dämpa den galopperande arbetslösheten bland unga människor. Lågkonjunkturen och inte minst 80-talets inflations och spekulationsekonomi har bl.a. skapat en svår situation på arbetsmarknaden och som en följd därav en hög ungdomsarbetslöshet. Den absolut viktigaste politiska frågan är därför att så snabbt som möjligt skapa en fullgod ordinarie arbetsmarknad där ungdomar efterfrågas. I regeringens kompletteringsproposition föreslås mycket stora satsningar mot arbetslösheten -- satsningar som i stor utsträckning är ämnade att motverka öppen arbetslöshet bland våra ungdomar. Sveriges satsning på att hjälpa arbetslösa ungdomar, det är jag övertygad om, är en investering som är avgörande för Sveriges framtid. 89 000 ytterligare utbildningsplatser kommer till inom det reguljära utbildningsväsendet. Det gäller gymnasieskolans tredje år, komvux, folkhögskolor och högskolor. Vidare föreslås ungdomspraktiken fortsätta under nästa budgetår, och antalet platser föreslås öka från 75 000 till 100 000. Också startaeget-anslaget kommer att ökas. Akademikerpraktik föreslås bli införd för unga akademiker som inte etablerat sig på arbetsmarknaden. Syftet är att underlätta övergången från studier till arbete. Nyexaminerade akademiker i åldern 25--29 år skall ges möjlighet att praktisera i tre månader. Därefter skall praktiken kunna övergå i anställning med rekryteringsstöd. För att inte störa den reguljära arbetsmarknaden under sommaren gäller ett uppehåll om två månader för de ungdomar som anvisats en praktiktid som sträcker sig över sommaren. En viss, om än för liten, sommararbetsmarknad finns. Det kan gälla jobb som sommarvikarie eller inom vissa branscher t.ex. turist och restaurangnäringen, där man behöver personalförstärkning över högsäsongen. Att ersätta dessa företags behov av arbetskraft med ungdomspraktik kan inte vara önskvärt för någon, särskilt inte för ungdomarna själva. För många ungdomar är dessutom sommaren den tid på året då de liksom övriga svenskar ser en månad som normal ledighet. Till hösten fortsätter Arbetsmarknadsverkets personal, tillsammans med de arbetssökande ungdomarna, att intensivt arbeta med de åtgärder som står till deras förfogande för att finna lösningar på enskilda ungdomars arbetslöshetssituation.
Herr talman! Jag vill tacka arbetsmarknadsministern för svaret. Vi är många som talar om arbetslösheten i dag -- men vi är inte tillräckligt många -- och tyvärr är det ännu fler som har drabbats av arbetslösheten. Om några dagar kommer ytterligare hundratusentals unga människor att lämna gymnasieskolan. Sommarlovet väntar med både lockelser och glädje men, tyvärr, också med ganska allvarliga och svåra stunder. Resultatet av det kommer vi att få se om några år. Detta oroar mig. Arbetsmarknadsministern känner till problemet, och det gör jag också. Dessutom känner jag igen dem som drabbats, och det gör mig illa. Arbetslösheten slår ju undan fötterna på folk. Människor tappar fotfästet och förlorar hoppet om framtiden. Det är alltför många som inte längre har något att planera för eller drömma om. Eftersom vi vet hur illa det är och hur många det är som har drabbats, måste vi hitta gemensamma lösningar. Då räcker det inte med tillfälliga ungdomspraktikplatser eller med kortsiktiga utbildningar. Dessa är bra i sig. Men staten som huvudman för landet har ett jättestort ansvar när det gäller att värna medborgarna. Jag tror att man från statens sida måste sätta sig ner och fundera över hur vi bättre kan använda de resurser vi har för att hjälpa företag och myndigheter att anställa, alltså ordna med riktiga jobb -- inte bara ordna med åtgärder. Förekommer det några långsiktiga diskussioner om hur vi i framtiden skall använda våra gemensamma resurser på bästa sätt? Jag anser att sådana diskussioner är utomordentligt viktiga. Vår erfarenhet hittills t.ex. av ungdomspraktikplatserna är att de på lång sikt inte skapar någon stabilitet alls på arbetsmarknaden när det gäller unga människor.
Herr talman! Alla tecken tyder på att svensk ekonomi när det gäller våra exporterande företag nu tar fart. Tyvärr är den internationella efterfrågan svag. Jag besökte OECD för ett par veckor sedan, och man bedömer i en rapport som kommer till hösten att det blir ungefärligen nolltillväxt i Europa. Tyskland har dock ett besvärligt läge. Det gör att det inte blir det efterfrågetryck som så väl hade behövts här. Det råder dock inget tvivel om att exportindustrins kostnadsläge aldrig någonsin har varit så bra som det är i dag. Jag tänker då på kronkursen, på de sänkta arbetsgivaravgifterna och på det tvåårsavtal som ser ut att bli verklighet för större delen av arbetsmarknaden. Som jag ser saken gör det att en hel del av den verksamhet som flyttats över till utländska underleverantörer torde kunna orienteras om, så att den i större utsträckning hamnar i vårt eget land. Jag håller med om att ungdomspraktiken inte är en långsiktig åtgärd. Det är, tyvärr, de unga som nu bär den stora bördan. Genom att de inte har yrkeserfarenhet och genom att de har kort anställningstid är det de som först får gå, om det händer något i ett företag. I stort sett är det så. Det här gör att det krävs litet extraordinära åtgärder. Riksdagen har, efter viss diskussion, blivit enig om detta. Jag kommer under de närmaste 14 dagarna att hinna träffa i stort sett samtliga partsföreträdare från arbetstagarhåll och arbetsgivarsidan just för att diskutera bl.a. frågan om ungdomarnas situation. Det är ju väldigt viktigt att vi nu gör insatser.
Herr talman! Jag uppskattar att arbetsmarknadsministern tar upp sådana här diskussioner med företrädare för industrin. Det är otroligt viktigt att så sker. Arbetslösheten handlar i och för sig mycket om känslor. Den berör oss alla, och alla känner vi någon som har drabbats av den. Men också för de arbetslösa själva är det här en stor ekonomisk fråga. Det gäller både den som blir föremål för någon form av kortsiktiga åtgärder och den som blir öppet arbetslös. De unga människor som nu går ut gymnasiet -- det kan vara antingen de som lämnar en avgångsklass eller de som bara går på sommarlov -- kommer att drabbas ännu mera av den ekonomiska situationen, eftersom sommarstudiebidraget fr.o.m. i sommar dras in för de studerande. Det gäller att på lång sikt komma fram till lösningar som på något sätt kan öppna arbetsmarknaden för unga människor mycket mera än som i dag är fallet. Detta är något som måste ligga i allas vårt intresse. Jag tror att man måste sätta tilltro till ett större och starkare politiskt inflytande. Man skall kanske inte så mycket se enbart till konjunkturen här hemma. Det handlar också om ett större internationellt samarbete.
Herr talman! Jag håller med om det senaste Ulrica Messing sade. Det är de stora länderna i världen som måste ta litet extra ansvar för att få hjulen att rulla litet snabbare och bättre. När det gäller ungdomarna ser jag tyvärr framför mig en mycket besvärlig sommar, en besvärlig vinter, men jag ser också framför mig att ungdomar under 90-talet återigen kommer att var eftersökta på svensk arbetsmarknad. Däremot hyser jag litet mera oro för folk som börjar närma sig 60 år som nu sägs upp, som har sex eller sjuårig folkskola som bakgrund och som varit på en och samma arbetsplats hela sitt liv. Där är det en litet tyngre väg tillbaka. Men jag tror som sagt att ungdomarna kommer att bli eftersökta.
Herr talman! Avslutningsvis vill jag bara säga att jag tror att arbetsmarknadsministern har helt rätt. Svenska ungdomar är otroligt duktiga. Därför tror jag industrin och arbetsmarknaden kommer att vara intresserade av att få till sig unga människor som arbetskraft. Frågan är bara om det är så enkelt, när konjunkturen vänder, för de unga människorna att anpassa sig på arbetsmarknaden igen, eller om arbetslösheten har gett sådana konsekvenser att det inte går av sig självt. Till sist skulle jag vilja förtydliga mig litet grand. Vi är överens om vikten av internationellt samarbete. Jag hoppas att arbetsmarknadsministern inte tror att jag inte tycker att den svenska regeringens politik spelar in när det gäller att försöka dämpa arbetslösheten.

Herr talman! Magnus Persson har frågat mig på vilket sätt och vid vilken tidpunkt jag avser att återkomma till riksdagen i fråga om skogssamernas rättsliga ställning och skogsrenskötselns villkor mot bakgrund av riksdagens beslut i anledning av samepropositionen. Riksdagen uttalade i samband med behandlingen av samepropositionen att det fanns anledning att ytterligare överväga frågan om skogssamernas rättsliga ställning.
I betänkandet anges bl.a. följande. ''Utskottet, som förutsätter att regeringen utan en riksdagens uttryckliga begäran därom överväger frågan om skogsrenskötselns villkor, utgår ifrån att frågan i lämpligt sammanhang redovisas för riksdagen i förening med eventuella förslag''.
Riksdagen förutsatte att regeringen överväger frågan om skogsrenskötselns villkor och att frågan i lämpligt sammanhang redovisas för riksdagen i förening med eventuella förslag. Riksdagen uttalade också att det finns skäl anta att sametinget framöver kommer att tillföra frågan synpunkter. Frågan om skogsrenskötselns villkor övervägs för närvarande inom Jordbruksdepartementet.
Riksdagen beslutade den 15 december 1992 enligt utskottets hemställan.
Som riksdagen uttalat kan sametinget väntas tillföra synpunkter i frågan. Tinget påbörjar sin verksamhet i augusti. Det går inte att nu avgöra när tinget på allvar kommer i gång med sitt arbete. Jag kan därför i dag inte ange någon exakt tidpunkt när frågan kan redovisas för riksdagen. När det gäller skogssamernas rättsliga ställning, som Magnus Persson särskilt frågat om, vill jag erinra om att Samerättsutredningens omfattande utredning om samernas rättsliga ställning avsåg hela renskötselområdet. Utredningens överväganden avsåg självfallet även skogsrenskötselns rättsliga ställning. Utredningens förslag och regeringens ställningstagande i dem redovisades i samepropositionen.
På vilket sätt och vid vilken tidpunkt avser jordbruksministern att återkomma till riksdagen i frågan om skogssamernas rättsliga ställning och skogsrenskötselns villkor mot bakgrund av riksdagens beslut?
Någon ytterligare utredning i just den frågan anser jag inte erforderlig.
Herr talman! Jag får tacka statsrådet för svaret på min fråga. Anledningen till att jag ställde frågan är att envisa rykten gjort gällande att frågan inte föranlett någon större aktivitet på departementsnivå. Därför är svaret ett fall framåt. Sametinget öppnas ju formellt den 26 augusti i Kiruna. Då får departement och riksdag ett forum att diskutera just dessa frågor med demokratiskt valt organ. Jag tror att det är bra att man kan hålla den dialogen. Jag tror att den oro som bl.a. samerna har uttryckt är skingrad. Jag har full förståelse för att statsrådet inte i dag kan ge besked om någon exakt tidpunkt för när frågan skall tacklas och när han kan återkomma till riksdagen. Ett par ord, herr talman, om skogssamernas rättsliga ställning. Statsrådet vill inte där ha någon närmare utredning. Som bekant finns det delade meningar på den punkten. Även den frågan kommer självfallet sametinget att upp. Därför tror jag att vi kommer att möta den både i riksdagssammanhang och i sametinget. Kanske kan jag komplettera med en fråga när det gäller tidpunkten: Är det under 1993 eller någon gång under 1994 vi kan vänta ett närmare förslag i frågan?
Herr talman! Frågan om skogssamernas rättsliga ställning togs upp av Samerättsutredningen, som arbetade i åtta år. Där gjorde man inte någon skillnad mellan fjäll och skogssamebyarna. Samerna hade sju representanter i utredningen. Nu har riksdagen begärt att regeringen vidare skall överväga villkoren för skogsrenskötsel. Även om det i dag är svårt att se att någonting skulle ha lämnats utanför i den långa utredningen som gjorts är jag naturligtvis, om det finns önskemål om det, beredd att tala med samerna i frågan. Beträffande frågan om den exakta tidpunkten, som jag inte vill ange, kvarstår mitt uttalande. Det är avhängigt av framför allt vad sametinget kan tänkas säga i frågan.
Herr talman! Med det senaste svaret känner jag mig mera tillfredsställd. Jag tycker att det är bra att statsrådet säger att han är beredd att föra en dialog och diskussion med skogssamerna. När sametinget kommer i gång och vi får ett fruktbart samarbete, tror jag att en del av dessa frågor kan grävas ner så att man får en bättre dialog. Jag är nöjd med svaret.

Herr talman! Jan Jennehag har frågat mig vad regeringen avser att göra för att stärka djurskyddet i ett flertal i frågan nämnda fall. Regeringen har vid flera tillfällen betonat ambitionen att i EG-förhandlingarna upprätthålla det goda djurskydd vi har i Sverige. Flertalet av EG:s regler på djurskyddsområdet är minimikrav, vilket innebär att vi kan ha kvar våra strängare regler på detta område. Jan Jennehag tar i sin fråga upp att kompetens och målbeskrivning för tillämpningen av djurskyddslagen i kommunerna är ofullständig. I djurskyddslagen anges bl.a. att kommunerna skall ha tillgång till djurskyddsutbildad personal i den omfattning de behöver för att fullgöra sina uppgifter på ett tillfredsställande sätt. Jordbruksverket och Sveriges kommunförbund bildade hösten 1992 en särskild arbetsgrupp för djurskyddstillsyn.

Som jordbruksutskottet samtidigt uttalade bör Sverige i stället verka för ökad aktivitet inom de internationella fora där dessa frågor behandlas. Frågan angående märkning av kosmetika och om den testats i djurförsök eller inte har, som Jan Jennehag påpekar, behandlats av riksdagen vid ett flertal tillfällen. Konsumentverket presenterade 1990 en utredning i frågan. Utredningen remitterades till berörda myndigheter, branschorganisationer och djurskyddsorganisationer. Utredningen avvisade såväl en obligatorisk som en systematiserad, frivillig märkning. Majoriteten av remissinstanserna delade utredningens uppfattning. Det är viktigt att användningen av försöksdjur reduceras så långt det är möjligt både internationellt och nationellt. I samband med EG förhandlingarna kommer Sverige också att markera och arbeta för att genomföra den ändring av EG:s kosmetikadirektiv som innebär att den 1 januari Internationell handel med utrotningshotade djur regleras i Washingtonkonventionen. De viltfångade apor, makaker, som har importerats från Indonesien till Sverige för forskningsändamål, hör till de arter där in och utförsel generellt är tillåten, under förutsättning att avsändarlandet meddelar utförseltillstånd. I Sverige krävs också införseltillstånd, som meddelas av Statens jordbruksverk. I 9 § djurskyddslagen anges att djur som används för vetenskapliga ändamål skall vara uppfödda för ändamålet. Sedan november 1992 tillämpar Jordbruksverket i praxis den ordningen, att införseltillstånd för import av viltfångade apor inte lämnas. Detta innebär således att import till Sverige av viltfångade apor för försöksändamål inte längre kan ske.
Herr talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret. Av svaret kan man nästan sluta sig till att jordbruksministern tycker att det är gott och väl inför ett framtida EG-medlemskap att EG:s regler på djurskyddsområdet är minimikrav. Vad jag var ute efter är vad vi vet om konsekvenserna av ett EG-medlemskap. Jag efterlyser en konsekvensutredning, i likhet med den som Miljöoch naturresursdepartementet har tillsatt. Det kan inte vara så att allt är gott och väl, jordbruksministern, med hänvisning till att vi får ha kvar det goda djurskydd vi redan har. Den andra fråga jordbruksministern tog upp gällde fångstmetoder. EG har fattat beslut att inte tillåta handel med skinn från djur som fångats i bensax fr.o.m. 1995. EG verkar inte ha haft några problem med frihandelsreglerna i GATT-avtalet, så varför skulle vi behöva ha det? Det är gott och väl att Kommunförbundet och Jordbruksverket har en arbetsgrupp som arbetar med kompetens och målbeskrivning för djurskyddstillsynen inom kommunerna. Men frågan är vida mer komplicerad än så. Djurskyddet har en mycket låg status i kommunerna. I många kommuner har man inte tid med någon tillsyn alls. Man handlägger på sin höjd klagomålsärenden. Det tycker jag inte är ett tillfredsställande tillstånd.
Herr talman! EG:s regler för handel med skinn från saxfångade djur är väl någonting positivt, med den åsikt som Jan Jennehag har. Jag instämmer gärna i principen att man skall vara restriktiv i fråga om denna handel. Det blir i alla fall inte någon försämring. Om det nu är så att man inom EG har varit mera dristig när det gäller att tära på GATT reglerna, kan inte jag veta varför. Det är i alla fall ingen nackdel i detta sammanhang. Vi skärpte djurskyddslagen ganska rejält 1988. Det innebär ökade krav, framför allt på kommunerna. Detta måste få lov att ta en viss tid. Så länge processen är i gång och vi kan avläsa en positiv förändring känner jag mig inte oroad av situationen. Samtidigt finns naturligtvis skäl att påskynda denna utveckling i viss mån. Jan Jennehag efterfrågar en konsekvensanalys av ett EG-medlemskap. Jag tycker faktiskt att det är gott och väl när det gäller djurskyddsregler att vi får ha kvar våra hårda bestämmelser. Det är ungefär den konsekvens man kan komma fram till, att vi får fortsätta som vi gör. Vi behöver inte betrakta EG:s regler som begränsande för oss. De är minimiregler och tillåter en högre nivå i Sverige.
Herr talman! Jag konstaterar att vi inte kommer så mycket längre på den punkten. EG-reglerna blir bra, tycker jordbruksministern. Jag menar att vi fortfarande har all möjlighet att agera självständigt, speciellt när det gäller handel med skinn från djur som fångats i bensax. Det finns ingen anledning att vi skall vara mindre dristiga än EG. Jag är inte så tillfredsställd med vad jordbruksministern säger i detta stycke, men vi kommer förmodligen inte längre. Jordbruksministern nämnde också detta med apor och djurförsök i sitt svar. Den inställning som jordbruksministern redovisar är alldeles utmärkt. Men frågan är hur det är med uppföljningen. Hur vet vi vilken handel som bedrivs och varifrån aporna kommer? Kan vi med tillfredsställande säkerhet konstatera att de är uppfödda i fångenskap?
Herr talman! När det gäller införsel av apor vill jag säga att kontroll alltid kan vara behäftad med en del problem. Vi har emellertid inte anledning att utgå från annat än att de uppgifter vi har är korrekta. Det innebär att viltfångade apor inte får införas och inte heller införs. Det är bra för svenska djur och svenskt djurskydd att vi vid ett eventuellt EG-medlemskap får behålla de regler vi har, som vi anser är bättre än reglerna på de flesta andra håll i Europa och i övriga världen. Jag tror också att det är bra att vi får chans att debattera och påverka EG:s regelverk. Det är klart att det spelar en viss roll att vi kommer med i detta samarbete. Det kan spela en roll för utvecklingen inom EG-området. När det gäller frihandelsreglerna i GATT och handeln med skinn från djur fångade med bensax, har jag bara refererat vad jordbruksutskottet har sagt vid ett par tillfällen, senast under 1992/93. Jag uppfattar riksdagen som överordnad i detta fall.
Herr talman! Det är alldeles utmärkt att jordbruksministern uppfattar riksdagen som det beslutande organet. Det skall vi fortsätta med. jag uppfattar av jordbruksministerns svar i fråga om försöksdjur att han fördömer användandet av apor som tidigare varit fria. Enligt jordbruksministern är det nu enbart djur som är uppfödda för ändamålet som kommer till användning i Sverige. Det är utmärkt att få det klarlagt. Vi har diskuterat detta med kosmetika och djurförsök åtskilliga gånger, som jordbruksministern sade. Jag kommer t.ex. ihåg när jordbruksministern var jordbruksutskottets ordförande, och vi tog upp frågan i utskottet. Jag menar att vi även här skulle kunna ha en egen åsikt och driva frågorna på ett mera offensivt sätt än vad EG tänker göra. EG skall införa förbud från 1998, om alternativa metoder finns, vilket kanske inte alls är säkert.
Herr talman! Jag har inte särskilt mycket att tillägga till den synpunkten. Det är bra att debatten går vidare och att vi kan begränsa användningen av försöksdjur i all den utsträckning som är möjlig.

Herr talman! Inga-Britt Johansson har frågat mig vilka åtgärder den svenska regeringen avser att vidta för att säkerställa att barnmat är oskadlig. Inledningsvis vill jag klargöra att den forskningsrapport som Inga-Britt Johansson hänvisar till i sin fråga är en debattbok, skriven av en lekman. Boken har ännu inte kommit ut så jag har inte kunnat ta del av innehållet. Enligt Inga Britt Johansson hävdar författaren att det skulle kunna finnas ett samband mellan å ena sidan det ökande antalet allergiska barn, och möjligtvis också antalet barndiabetiker, och å den andra sidan restsubstanser av kemikalier i livsmedel. Det finns enligt vad jag har inhämtat ännu inte något vetenskapligt påvisat samband, men det är naturligtvis ändå mycket viktigt att vi är uppmärksamma på de risker miljöföroreningar för med sig och vidtar nödvändiga åtgärder. Miljöförorenande kemiska ämnen finns i marken och luften, och risken för att dessa föroreningar oavsiktligt tillförs ett livsmedel finns i alla steg i produktionen, från odling av växter eller uppfödning av djur, till förpackning eller annan hantering av den färdiga produkten. Även förpackningsmaterial kan naturligtvis vara en riskfaktor i detta sammanhang. För miljöförorenande ämnen som kan befaras förekomma i halter som kan innebära hälsorisker bör vi ha gränsvärden. Dessa gränsvärden skall inte få överskridas. Det är mycket angeläget att vi försöker minska förekomsten av alla förorenande ämnen i miljön. Detta gäller också halter av kemiska ämnen utan hälsomässig betydelse. Vi har i dag gränsvärden för bly i de flesta livsmedel, inkl. barnmat, för kvicksilver i barnmat, fisk och fiskprodukter och för PCB i animaliska livsmedel. Gränsvärdena för barnmat är lägre än för övriga livsmedel. Inom den internationella organisationen Codex Alimentarius, har lagts fram ett förslag till gränsvärde för kadmium i spannmål och ärt och baljväxter. Kadmiumutredningen konstaterade nyligen att det finns skäl att minska tillförseln av kadmium till åkermarken i Sverige på grund av risken för negativa hälsoeffekter. Livsmedelsverket planerar därför att införa ett gränsvärde för kadmium i enlighet med Codex förslag. Åtgärder för att minska förekomsten av kemikalier i miljön och tillförseln av miljöförorenande ämnen till mark, luft och vatten är mycket angelägna. Riksdagens beslut med anledning av regeringens proposition om riktlinjer för en kretsloppsanpassad samhällsutveckling är ett led i ett kontinuerligt arbete för att förbättra miljön.
Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Boken har kommit ut. Jag fick den i dag men har inte hunnit läsa den. Men jag har tittat i den så pass mycket att jag har kunnat konstatera att vad författaren har gjort är att plocka ihop resultat från en mängd forskningsrapporter som visar bl.a. att det finns giftrester i barnmat. Det är ett av de mindre avsnitten i boken.

Vi är helt överens om allt det som ministern pekar på när det gäller de miljöförorenande ämnena i mark, luft och liknande. Men faktum är att livsmedelsindustrin också använder en del kemikalier, med tillstånd. Det finns någonting som kallas för kemiskt modifierade tillsatser i bröstmjölksersättningen exempelvis, och kalilut från Eka i Bohus används för att rätta till pH-värdet för vissa produkter för barn. Författaren pekar på att om man sammanställer alla dessa rön som kommer från en mängd olika håll, kan man inte bortse ifrån att det kan finnas ett samband. Även om jag förstår att Livsmedelsverkets inlägg i TT var klippt, så tycker jag nog att man svarade litet kortfattat på de frågor somgäller den här oron.
Herr talman! Jag tror inte att Inga-Britt Johansson och jag i grunden har olika uppfattning i sakfrågan. Det finns alltid risker med främmande ämnen i livsmedel. I barnmat är det naturligtvis särskilt känsligt, eftersom barn är särskilt känsliga. Därför krävs åtgärder för att motverka farliga halter. Eftersom vi är osäkra på vad som kan hända bör man även sträva efter att få bort sådana främmande ämnen som man visserligen inte bedömer som direkt farliga. Jag tycker själv att det arbete som görs går åt rätt håll. Det är fråga om att gå vidare med gränsvärden för att öka kontrollen, men kanske framför allt att vi totalt sett arbetar för att minska mängden gifter och föroreningar i miljön, för att på det sättet få ner den totala mängden som människor kommer i kontakt med.
Herr talman! Jag är övertygad om att vi är överens i det mesta, men ändå! Låt oss ta ett enkelt och tydligt exempel. Ca 20 % av det färgade lösgodis som säljs, och som ju barn äter väldigt mycket av, innehåller i Sverige förbjudna färgämnen. Detta har varit känt en längre tid och debatteras från och till. Livsmedelsverket har inte gjort vad man har förväntat sig. Jag får en känsla av att man tittar på varje ämne för sig i stället för att se den sammanlagda effekten. Jag tänker på att små barn inte kan tåla så mycket. Jag tror inte vi kan skylla de ökade allergierna, barncancer och annat på det som kommer utifrån. Vi är tvungna att även titta på maten. Det är särskilt viktigt när vi nu går in i ett närmare EG förhållande. Då blir vi ännu mer osäkra på vad det är för mat vi får in.
Herr talman! Den barnmat som jag tror att Inga Britt Johansson åsyftade i sin fråga är mest angelägen. Låt mig dock gärna erkänna att jag inte hade tänkt på fenomenet lösgodis i det här sammanhanget. Det kan möjligen vara befogat att ta även det till närmare granskning. Det är ju inte alldeles nödvändigt, och det är kanske inte heller alltid producerat av de allra mest lämpliga råvarorna.
Herr talman! Det var kanske inte riktigt sjyst av mig att ta upp lösgodis som exempel, eftersom frågan gällde framför allt barnmat på burk. Men jag tog det som exempel på att det glider omkring en massa ämnen i saker som barn stoppar i munnen. Vi vet också att märkningen är svårgenomskådlig. Vissa av de ämnen som används vid tillverkningen och som inte borde lämna några restprodukter lämnar ändå restprodukter, men behöver inte anges på förpackningen. Det innebär att man inte genom att försöka läsa innehållsförteckningen kan komma underfund med vad produkten innehåller. Jag tycker det vore värt att göra en särskild genomgång av speciellt barnmaten för att se om det där finns något att göra för att minska antalet sjukdomar hos våra små barn.
Herr talman! Låt mig bara kort konstatera att jag är övertygad om att gränsvärden på vissa ämnen inte löser hela problemet. Mycket små halter av vissa ämnen kan vara farliga även om det inte är möjligt att upptäcka dem överallt.

Herr talman! Ingvar Eriksson har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att förorda för bekämpningen av tuberkulos i hjorthägn. I maj 1991 påvisades för första gången i Sverige tuberkulos i ett hjorthägn. Därefter har ytterligare några tuberkulosinfekterade hjorthägn påvisats. Bekämpningen av sjukdomen sker med stöd av epizootilagen och har skett genom att alla djur i tuberkulosinfekterade hjorthägn har avlivats och destruerats. Jordbruksverket har i en skrivelse till regeringen den 12 november 1992 föreslagit att en särskild lagstiftning om tuberkulos hos hjortdjur införs. Som skäl anför verket bl.a. att djurhållningens struktur medför svårigheter att bekämpa sjukdomen och att en bekämpning med stöd av epizootilagen innebär orimligt höga kostnader för staten. Mot bakgrund av remissutfallet i ärendet uppdrog regeringen den 1 april 1993 åt Jordbruksverket att bl.a. efter samråd med Statens livsmedelsverk, Statens veterinärmedicinska anstalt och berörda näringsorganisationer göra en bedömning av remissinstansernas synpunkter och förslag. Jordbruksverket har redovisat uppdraget den 17 maj 1993 och därvid föreslagit vissa ändringar i sitt ursprungliga förslag till lagstiftning. Tuberkulos är en allvarlig sjukdom och ärendet bereds därför med förtur inom regeringskansliet.
Herr talman! Jag vill tacka jordbruksministern för svaret på min fråga. Jag har ställt frågan mot bakgrund av den situation som nu råder efter de fall av tuberkulos på hjort i hägn som har konstaterats under de senaste åren i Sverige. Oron är stor hos hjortägarna, och det finns en rad skäl för den oron. För det första kan man nu tyvärr konstatera att sjukdomen har kommit in i landet på grund av brister i tillämpningen av epizootilagen. Uppenbarligen har smittan kommit till Sverige med importerade hjortar från England 1987--1988. Den importen stoppades inte, trots varningar om att smitta fanns i England varifrån djuren kommit. För det andra är ersättningarna till drabbade hjortägare ännu inte -- mer än ett år efter gjord sanering -- slutreglerade. För det tredje verkar sättet att slå ut hela besättningar urskillningslöst och gräva ned köttet från även många helt friska djur till höga kostnader för staten väl drastiskt. Enligt svaret anser Jordbruksverket att denna djurhållning har en sådan struktur att det är svårt att bekämpa den med tillämpning av epizootilagen. Det verkar litet oroande med en sådan uppfattning. Efter remissomgången verkar det trots allt som om vissa ändringar är på gång i Jordbruksverkets inställning. Jag vill därför fråga vilka ändringar som det är fråga om. Vi kan nu konstatera att näringsidkarna i vissa fall har fått totalstopp för försäljning av livdjur, bl.a. på grund av misstänkt smitta. Andra har mist ett viktigt näringsfång, och ersättning från staten för gjorda ingrepp tar för lång tid. Vad avser statsrådet att nu göra för att snabbt kunna tillrättalägga detta? Kommer regeringen att tillrättalägga detta inom epizootilagens ram? När bedöms den beredning som regeringen nu skyndsamt, tack och lov, tänker göra leda till ett förslag som kan sättas i sjön?
Herr talman! Detta är en ganska oroande utveckling som har uppstått ungefär på det sätt som Ingvar Eriksson beskriver, dvs. sannolikt genom importerade djur och på grund av att man från olika håll har varit oförsiktig. Jag ser framför mig att regleringen av ersättningarna till de drabbade nu är på väg, och jag utgår från att det inte skall dröja länge förrän dessa gamla fall är utredda. När det gäller frågan om epizootilagen skall jag bara ange min egen principiella grundinställning. Det är utan tvivel på det sättet att hjortdjuren -- alltså besättningar av djur i hägn som har byggts upp under en period, delvis under överinseende och påhejat av samhället -- har blivit sjuka på ett sätt som innebär att det faller under epizootilagen. Jag anser därför att det är osäkert om man då skall ändra på reglerna för epizootilagens giltighet i just detta fall. Ingvar Eriksson frågade sedan när beredningen kan bli klar. Jag kan bara påpeka att uppdraget har tagit en viss tid, eftersom remissomgången blev komplicerad på grund av att det fanns olika uppfattningar och man har fått ha ytterligare en remissomgång. Nu har jag fått in tillräckligt med material, och det kommer därför inte att dröja länge förrän vi är färdiga.
Herr talman! Jag tackar för beskedet att ersättningarna är på väg. Jag förstår också att jordbruksministern har en sund inställning när det gäller epizootilagen och att den bör tillämpas framöver. Jag hoppas att han kan hävda detta loppet ut. Jag vill ställa en fråga. Varför kan man inte tänka sig att tillämpa en bekämpning på ett sådant sätt att man slår ut alla djur som är sjuka eller som dör, obducerar dem, besiktigar allt kött vid slakt och använder det som är okej, eftersom man då spar mycket pengar? Sedan kan man införa ett obligatorium när det gäller att tb-testa djur som säljs från ett hägn till ett annat. Man får alltså inte sälja djur. Det är ett förslag som jag skulle vilja framföra till statsrådet. Jag vill gärna höra hans synpunkter på dessa tankegångar. Detta skulle alltså kunna ske på det gamla sättet till rimliga kostnader med ett gott resultat som följd.
Herr talman! Jag skall under pågående beredning inte gå in på detaljerna om hur ett beslut så småningom kan se ut. Men låt mig bara nämna att vi, såväl under remissomgången om det första förslaget som efter det att remissvaren angående det andra förslaget har kommit in, har fått synpunkter från olika håll, bl.a. från Hjortavelsförbundet. Jag kan bara konstatera att Ingvar Erikssons här föreslagna åtgärder stämmer ganska väl överens med dem som har föreslagits från Hjortavelsförbundet. Jag misstänker att man där har ganska god praktisk erfarenhet, varför en del av synpunkterna därifrån naturligtvis kan vägas in i ett kommande förslag.
Herr talman! Det gläder mig att höra att jordbruksministern också vill ta hänsyn till experterna när det gäller den här saken. De kan detta, och man bör nog lyssna ordentligt på dem. Annars står vi inför risken att den satsning som har gjorts för att hålla flera marker öppna genom att anlägga hjorthägn förspills. Det vore olyckligt för Sverige om en sådan viktig näring slogs ut och man sedan fick importera hjortkött från andra länder som kanske inte har den kontrollen.
Herr talman! I samband med 1990 års jordbrukspolitiska beslut, som byggde på att vi skulle ställa om en hel del mark till annan användning och mer extensiv användning eller till annat än livsmedel, kom frågan om extensiva beten av olika karaktär upp, där även hjorthägn, är ett intressant alternativ. Det kan vara ett sätt att miljömässigt korrekt, med en extensiv hantering, producera högvärdigt kött. Det vore därför skada om denna produktion inte skulle kunna fortsätta. Jag avser att anstränga mig för att nu snabbt få till stånd bestämmelser, så att vi kan hantera frågan.
Herr talman! Jag tackar för det beskedet. Det är glädjande. Jag vill ställa en sista fråga: Kommer jordbruksutskottet att få del av förslaget, eller kan regeringen själv fatta det?
Herr talman! Jordbruksutskottet kommer säkert på något sätt att få del av det. Men jag utgår från att detta kommer att vara en fråga som regeringen kan hantera, så att beslut kan fattas även om riksdagen inte har session.

Herr talman! Inga-Britt Johansson har frågat mig om regeringen kommer att föreslå ytterligare försämringar i strandskyddet. Låt mig inledningsvis framhålla att regeringen för det första inte har fattat något beslut om dispens från strandskyddsbestämmelserna och för det andra inte föreslagit ändringar i lagstiftningen i denna fråga, vilket Inga-Britt Johanssons fråga antyder. Regeringen har gett länsstyrelserna i Kronobergs, Jämtlands och Norrbottens län medel för projekt rörande strandskydd och översiktsplanering i glesbygder. Regeringsuppdraget har gällt att inom ramen för gällande lagstiftning undersöka förutsättningar för att uppföra permanent eller fritidsbebyggelse i glesbygden i inlandet, där tillgången till sjöar och andra vattendrag är riklig. Statens naturvårdsverk har utifrån dels länsstyrelsernas rapporter i denna fråga, dels egna erfarenheter funnit att en differentierad tillämpning av strandskyddsbestämmelserna kan användas i sådana områden. Jag vill i detta sammanhang framhålla att regeringen i uppdraget till länsstyrelserna särskilt betonat det stora värdet av att strandområden som är tillgängliga för allmänheten med allemansrätt kan bevaras oexploaterade på både kort och lång sikt. Vissa begränsade strandområden bör dock kunna tas i anspråk för bebyggelse utan att denna huvudregel rubbas. Sammanfattningsvis är mitt svar till Inga-Britt Johansson alltså att regeringen inte har fattat något särskilt beslut om dispens från strandskyddsbestämmelserna inom vissa områden.
Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Jag tänker inte strida om ord på något sätt, men det finns i alla fall en tendens att det byggs väldigt många golfbanor på strandskyddade områden numera, ärenden som har gått till regeringen efter överklaganden. Anledningen till att jag ställde min fråga är egentligen det förslag som Miljöskyddskommittén har lagt fram. Förslaget till strandskydd i miljöbalken innebär en viss skärpning jämfört med den nuvarande lagen. Framför allt gäller det att strandskyddet inte enbart skall inriktas på ett skydd av det rörliga friluftslivet, utan det skall även gälla de ekologiska värdena, som exempelvis den biologiska mångfalden. Det innebär att vissa områden, som i dag inte anses skyddsvärda enligt strandskyddslagen, i framtiden kommer att omfattas av förslaget. Det kan också gälla bevarandeaspekter på strandnära vatten. Det är litet knepigt, tycker jag, att man släpper efter på strandskyddet genom projektet i Kronobergs, Jämtlands och Norrbottens län, när regeringen visste att det här förslaget skulle komma. Jag tror och är oroad för att det vi nu kommer att få se, under den långa tid som det tar innan miljöbalken träder i kraft, är en oerhörd mängd ärenden på grund av att man vill få lov att bygga med de gamla reglerna och med dispenser på de områden som man inte anser vara särskilt åtråvärda ur friluftssynpunkt. Det vore en väldigt olycklig omfattning, för jag tror att vi är överens om målet, att strandskyddet även skall omfatta den biologiska mångfalden.
Herr talman! När vi lade ut uppdraget till länsstyrelserna hade inte Miljöbalksutredningen kommit fram till något resultat. Nu har man lagt fram det här förslaget. Vi har skickat det resultat som vi har från försöket i de tre länsområdena på remiss till inte mindre än Naturskyddsföreningen också är med som remissinstanser, för att be om deras synpunkter. Så småningom skall vi väga samman de här sakerna. Det finns en sak som vi glömmer bort. Det är att när vi inte har en sammanhållen planering i samhället, får vi en utveckling som vi inte riktigt har kontroll över. Regeringen får egentligen ett fåtal ärenden på sitt bord. De flesta ärenden som gäller strandskyddet kommer inte upp till regeringen. Vi vill visa på nödvändigheten av att översiktsplaneringen i sig innefattar både bevarandevärde och en målsättning när det gäller samhällsutvecklingen.
Herr talman! Efter ett antal dispensärenden som har gått till regeringen lär sig kommunerna hur man skall lägga fram sina förslag för att det skall gå som man önskar. Man skulle kunna komma åt riskerna inför den nya lagstiftningen genom att snabbt jobba om naturvårdslagen i samma riktning som förslaget till den nya miljöbalken. Ett sådant förslag skulle regeringen kunna utarbeta redan under hösten, och vi skulle få bestämmelser som trädde i kraft exempelvis den 1 juli 1994.
Herr talman! Jag ser inte att det har skett någon förändring från regeringens sida, att regeringen inte skulle vilja värna om stränderna eller om tillgängligheten till stränderna. Jag tänker inte gå in på något enstaka ärende, men eftersom Inga-Britt Johansson har nämnt golfbanor vill jag påpeka att det i dag finns vissa grupper som inte kommer ned till stränder därför att de inte kan ta sig ner. Vi har varit väldigt noga med att se till att tillgängligheten vid stränderna hålls öppen när vi har gett dispens för t.ex. golfbanor. Jag vill framhålla på det bestämdaste att den tillämpning av lagstiftningen som har skett många gånger har skett på ett sådant sätt att människor inte riktigt har förstått varför vissa beslut har fattats. Det kan ha som effekt att vi snarare får motkrafter mot det fina i strandskyddslagstiftningen än så att säga medkrafter, som verkligen verkar tillsammans med folket för bevarande av strandskyddet.
Herr talman! Det senaste kan jag hålla med om. Men det nya förslaget framhåller ju att områden som i dag inte anses vara skyddsvärda ur friluftssynpunkt eller tillgänglighetssynpunkt -- söndertrampade strandängar och liknande -- ur biologisk synpunkt är oerhört viktiga. I dag tar man inte den hänsynen. Där kommer just golfbanorna och liknande fram. Det kan vara till fördel ur fritidssynpunkt, men till direkt nackdel ur biologisk synpunkt. Just de områdena är mycket viktiga för fågellivet, för fiskereproduktionen och annat. Det är därför jag efterlyser ett arbete som gör att det inte sker en ohämmad exploatering där man kommer åt, innan den nya miljöbalken träder i kraft -- om den någon gång träder i kraft.
Herr talman! Nu vill jag återigen säga att det inte har skett vare sig några försämringar eller förändringar av lagstiftningen eller rätt tillämpning av den befintlia lagstiftningen. Vad jag eftersträvar, och det jag har saknat, är att man i kommunerna skall ha ett grepp över utvecklingen, hur man använder mark och vatten. Vi får ströärenden till regerigen. Det är egentligen omöjligt för regeringen att då få ett helhetsperspektiv över utvecklingen vad gäller stränderna i olika kommuner. Vi i regeringen skall inte in och peta i detaljer heller, mer än naturligtvis att hantera de ärenden vi har fått. Men det viktiga är att man får en öppen debatt kring detta, så att kommuner och länsstyrelser tillsammans visar att de har för avsikt att både skydda och bevara, men kanske också att skapa goda bostadsområden. Det tycker jag inte att det kan finnas något fel i.
Herr talman! Vi har helt klart inte riktigt samma uppfattning när det gäller behovet av det här skyddet. Vi vet också att man inom vissa kommuner vill släppa till väldigt fina områden från kommunens sida, just för att locka till sig nya människor och annat. Det är av rent ekonomiska skäl, som jag visst kan ha förståelse för. Men inte ger det något särskilt bra strandskydd.
Herr talman! Då vill jag bara säga det, att vi i regeringen avslår de flesta ärenden i dag. Men vi försöker också att tillämpa den här lagstiftningen på ett riktigt sätt, så att folk begriper varför vi fattar de beslut vi fattar. Jag avser att se till att kommunerna kommer att ha ett grepp både över hur de skall skydda sina stränder och hur de skall använda stränderna på sådant sätt att den här lagstiftningen inte kommer att innebära sämre hantering, utan snarare bättre.

Herr talman! Lars Sundin har frågat mig vad som sades vid det senaste nordiska försvarsministermötet om olika former av stöd, också vapenexport, till de baltiska staterna. Vid mötet i Karlskrona diskuterade jag och mina nordiska kolleger bl.a. den allmänna säkerhetspolitiska utvecklingen samt relationerna till de baltiska staterna. Gemensamt underströk vi vikten av att det ryska trupptillbakadragandet från dessa stater genomförs utan dröjsmål. Vi var även överens om att löpande informera varandra om resp. lands relationer till de baltiska staterna. Beträffande frågan om vapenexport var vår bedömning att vapen eller annan förstörelsebringande materiel inte skall levereras till de baltiska staterna. Däremot är de nordiska länderna beredda att bistå med annan materiel och med utbildning. För svensk del framhöll jag möjligheten att erbjuda viss annan ej förstörelsebringande utrustning som enligt den svenska lagen om krigsmateriel klassas som krigsmateriel. Denna utrustning omfattar t.ex. Jag har nyligen gjort tre korta arbetsbesök i Estland, Lettland och Litauen. Syftet med resorna var bl.a. att bli informerad om vad det finns för önskemål från dessa länder. I samtal med framför allt försvarsministrarna i resp. land har jag betonat att Sverige vill fortsätta att bistå de baltiska staterna på olika sätt. I samband med dessa diskussioner har jag bl.a. presenterat vilken materiel av överskottskaraktär som kommer att skänkas till de baltiska staterna inom kort. Det rör sig om sjukvårdsutrustning, olika typer av terränggående fordon, underhållningsutrustning, cyklar, uniformer, hjälmar och annan personlig utrustning, kokspisar och intensimetrar för mätning av radioaktiv strålning. Under besöken diskuterades också tänkbart svenskt stöd till uppbyggnaden av tekniska gränsövervakningssystem i de tre länderna. Som en följd av dessa diskussioner har regeringen nyligen beslutat att en studie skall genomföras av tänkbara svenska insatser på detta område.
Herr talman! Tack för svaret på min fråga! Avsikten var ju att det skulle ha lämnats den 18 maj, samma dag som försvarsministern kom hem från Tallinn. Nu blev det av olika skäl inte så, och därmed har en del av fräschören i frågan och i svaret försvunnit. De nordiska försvarsministrarna var enligt försvarsministern tydligen eniga om att inte ge eller inte sälja krigsmateriel till de baltiska staterna. Men underförstått måste väl ändå vara: så länge som det finns ryska trupper i de baltiska staterna. Annars placeras de baltiska staterna ju i strykklass.
Herr talman! Vi var helt överens om, och jag underströk det i kontakterna med mina baltiska kolleger, att den svenska inställningen rörande vapenexport till Baltikum avser nuläget, dvs. i en situation då det finns uppskattningsvis mellan 40 000 och 50 000 ryska soldater i Baltikum. Vi hoppas att det skall ske en snabb förändring. Jag har i dag träffat OSS stabschef, generalöverste Samsonov, som underströk att ett snabbt tillbakadragande faktiskt sker. Man håller ett högt tempo, och vi hoppas alla att problemen med ryska trupper i Baltikum snabbt skall vara ur världen. Min uppfattning är att vi självfallet skall sträva efter att de tre baltiska länderna i vapenexporthänseende på sikt skall jämställas med övriga nordiska länder. Det kan ta ett tag innan vi har nått dithän, men det måste vara en rimlig utgångspunkt att icke diskriminera dessa länder. Jag vill också informera om att det vid de samtal som jag hade i de baltiska staterna underströks att vapen från Sverige för närvarande inte är något som har prioritet. Man har tillgång till vapen, och relativt betydande vapeninköp har åtminstone i ett land genomförts på sistone. Det som man prioriterade var framför allt det övervakningssystem som regeringen redan har beslutat att göra en studie om.
Herr talman! I ett frågesvar i februari sade försvarsministern att han vid försvarsministermötet i Karlskrona i maj skulle eftersträva en gemensam nordisk linje i denna fråga gentemot de baltiska staterna. Åstadkoms en sådan gemensam nordisk linje vid försvarsministermötet i Karlskrona, eller var det någon skillnad i attityden gentemot de baltiska staterna bland de nordiska länderna?
Jag kan utan vidare säga att vi uppnådde en gemensam nordisk linje. Det fanns inga avvikande meningar när det gällde den linje som jag just nu har redogjort för vad gäller frågan om vapenexport och överförande av viss försvarsmateriel till Vi kom också överens om att hålla varandra informerade, och jag kunde då upplysa om min förestående resa till Baltikum. Jag tycker att det är viktigt att denna nordiska enighet kan bibehållas. Låt mig understryka att det paket som vi nu överför till de baltiska länderna från svensk sida faktiskt är mycket omfattande. Det handlar om stora mängder materiel och om ett kommande övervakningssystem som är av stor betydelse för framtiden.
Herr talman! Försvarsministern säger i sitt svar att han i Karlskrona informerade sina kolleger om ett svenskt erbjudande. Vidare säger försvarsministern att han vid arbetsbesöket informerade sig om önskemål från de baltiska staterna. Sammanfaller alltså vad försvarsministern erbjuder med de baltiska önskemålen?
Herr talman! Vid besöket i de tre länderna sades det uttryckligen, med något varierande styrka, men med en gemensam inriktning, att vapen inte är det största problemet just nu. Man har vapen, och man har möjligheter att köpa från andra länder. Man underströk att det nu gäller utbildning, vilket man har brist på, och även sådant som att bygga upp ett fungerande civilförsvar, räddningstjänst och kustbevakning. Det gäller också att kunna övervaka de gränser som man har. Det förekommer en icke obetydlig smuggling, man har problem med brottsbekämpning och annat. Jag är glad över den positiva reaktion som jag fick, men jag understryker att det inte är fråga om en svensk policy för all framtid.
Herr talman! Jag vill för säkerhets skull understryka att jag inte är ute efter att förse de baltiska staterna med tyngre vapen. Vad jag undrar är om det vore möjligt att ur svenska överskottslager förse dem med handeldvapen just för den maffiabekämpning som ständigt är aktuell där. Det är, som försvarsministern säger, fråga om smuggling och brottsbekämpning. Men nu är tydligen beskedet att de köper vapen på annat håll. Jag är inte säker på att det är så alldeles lyckat, men det får jag återkomma till.
Herr talman! Jag tror att vi med de baltiska staterna nu har kommit överens om ett bra samarbete på det här området. Jag kan försäkra Lars Sundin att vi noga skall följa utvecklingen och snabbt göra de omprövningar som kan behövas samt att jag tycker att det är viktigt att detta sker på nordisk basis.

Herr talman! Alf Wennerfors har frågat miljöministern vilka åtgärder han är beredd att vidta för att göra flygbränsletransporterna till Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Alf Wennerfors tar upp en mycket viktig och angelägen fråga. Transporterna av flygbränsle till Arlanda innebär, som Alf Wennerfors påpekat, inte bara påfrestningar på miljön utan också risker för olyckor som kan få olyckliga följder för miljön. Arbetet kring säkerheten vid transporter av farligt gods inriktades tidigare enbart på utformningen av reglerna för sådana transporter. Numera har arbetet breddats, så att det omfattar även frågor om valet mellan olika transportslag, vägvalsstyrning, uppbyggnad av informationssystemet, utbildning och tillsyn samt sambandet med samhällsplanering och räddningstjänstens beredskap. Statens räddningsverk genomför ett värdefullt utvecklingsarbete när det gäller säkerheten vid transporter av farligt gods. Ansvaret för den praktiska tillämpningen ligger emellertid på regional och lokal nivå. I Stockholms län har ett vägvalsstyrningssystem utarbetats. Regler har utfärdats som innehåller förbud och som anger de vägar som rekommenderas för transporter av farligt gods. För transporterna av flygbränsle till Arlanda följer av de lokala trafikföreskrifterna vilka vägar som skall användas. Vägvalsstyrningssystemet utgör också en grund för utformningen av räddningstjänstens beredskap. Jag vet att frågan om att transportera flygbränsle i rörledning har undersökts i ett projekt. En förutsättning för ett genomförande har uppgetts vara en mycket större volym på flygtrafiken än den nuvarande. Enligt uppgift undersöker man för närvarande förutsättningarna för att överföra transporterna till järnväg. Säkerheten i samband med transporter av farligt gods är en fråga som kräver både kortsiktiga och långsiktiga lösningar. Det är enligt min mening angeläget att man inom Stockholms län finner en lösning som leder till att säkerheten vid transporterna av flygbränsle ökar. Det är därvid viktigt att man skapar lösningar som samtidigt så långt möjligt begränsar miljöpåfrestningarna vid själva transporterna. Vad jag nu har sagt innebär att jag noga följer det som sker. Det utvecklingsarbete som pågår gör att jag för närvarande inte anser att det behövs några särskilda åtgärder från min sida. Herr talman! Avslutningsvis vill jag nämna att jag avser att denna vecka föreslå regeringen att i en skrivelse lämna riksdagen en redogörelse för läget inom områdena beredskap mot kemikalieolyckor och transport av farligt gods.
Herr talman! Jag ber att få tacka så mycket för svaret. Jag har ställt samma fråga till miljöministern för att få en bedömning från miljösynpunkt. I höstas fick jag ett svar från kommunikationsministern. Det gav inte särskilt mycket. Han sade att det inte var hans bord. Det var intressenternas bord. Så såg kommunikationsministern på miljöriskerna. I dag har jag fått ett positivt och konstruktivt svar av försvarsministern. Det är positivt i många avseenden, inte minst när försvarsministern så klart deklarerar att detta är en viktig fråga. Det gäller även det arbete som försvarsministern säger pågår på olika sätt. Det som förvånar mig litet är vad försvarsministern säger om denna pipeline, nämligen att det behövs en större volym på flygtrafiken. Jag skulle vilja veta vem som har framfört den uppfattningen. Jag har inte hört något sådant från något håll så länge jag har arbetat med denna fråga. Förutsättningarna för att överföra transporterna till järnväg är vad jag förstår inte särskilt goda. Jag tycker att det är bra att försvarsministern skall följa frågan noggrant. Det är bara trist att svaret slutar med att försvarsministern inte kan tänka sig några särskilda åtgärder i dag. Så fortsätter alltså 50 tankbilar att rulla varje dygn. Det blir 5 000 på tre månader och 50 000 på tre år. Precis som försvarsministern själv säger finns det stora risker. Jag tycker inte att man enbart kan peka på de regionala myndigheterna. Jag tror att det måste tas ett större grepp. Varför kan inte försvarsministern ta ett sådant initiativ?
Herr talman! I fråga om en pipeline till Arlanda visar de uppgifter som jag har inhämtat från berörda myndigheter att det skulle behövas en nära nog fördubbling av volymen flygbränsle som skall transporteras för att det skulle bli ''lönsamt''. Problemet är ju att i dag minskar flygtrafiken. Man kan naturligtvis inte vara säker på hur länge denna minskning består. Jag har emellertid erfarit att det finns i dag ett visst intresse för en sådan pipeline. Man kan naturligtvis inte bara lägga snäva transportekonomiska kalkyler på detta. Man får göra en helhetsbedömning och ta med de risker som kan finnas vid transporter på det sätt som sker i dag. Det här är en fråga som skulle kräva mycket stora investeringar. Jag vill också understryka, herr talman, att anläggandet av en pipeline innebär betydande miljöingrepp. Det är också något som måste vägas med i sammanhanget. Jag tycker dock att här sker en del. Som jag har sagt är det min avsikt att denna vecka föreslå regeringen att lämna en skrivelse till riksdagen just om denna problematik, så att riksdagen har möjlighet att ta del av redogörelsen och självfallet reagera på de förslag och synpunkter som där lämnas.
Herr talman! Jag förstår inte riktigt vad det är för miljöingrepp som behöver göras. Käppalatunneln går från Märsta till Lidingön. Den är så stor att man kan gå rak i den. Där fins det gott om utrymme för en pipeline med 20 cm diameter. Därmed kan frågan lösas på ett som jag tycker genialt sätt. Men precis som försvarministern säger är detta inte gratis. Det kostar en hel del pengar, och kostnaderna får vägas mot de miljörisker som dessa tankbilar med denna mängd flygfotogen innebär -- liksom alla dessa avgaser från alla dessa bilar. Här är det inte fråga om att begära statsbidrag. Men en statlig kreditgaranti skulle ge god hjälp.
Herr talman! Riktigt så enkelt är det inte att pipelines inte skulle innebära ingrepp i miljön. Det handlar faktiskt också om att även där se till att det bli en tillfredsställande säkerhet. De erfarenheter som finns av pipelines visar dess värre att även där kan ske olyckor. Nu är mitt ansvarsområde i första hand säkerhetsfrågorna. En samlad redogörelse skall komma till riksdagen om transporter av farligt gods och beredskap mot kemikalieolyckor. Samhällsinvesteringar av det slag som en pipeline innebär är, med risk för att göra Alf Wennerfors besviken, faktiskt inte primärt mitt bord.
Herr talman! Jag medger att det finns vissa miljörisker även med en pipeline. Men pipelines används på flera olika ställen i världen för att tillföra flygfält flygbränsle. Där har inte inträffat den typ av olyckor som är stora och farliga. Jag hänger upp mina förhoppningar på det som försvarsminstern har sagt i svaret, och jag kommer att noga följa det som sker.
Herr talman! Jag kan försäkra Alf Wennerfors att just frågorna om transporter av farligt gods följs med stor uppmärksamhet inom Försvarsdepartementet. Vi kommer med en samlad redogörelse till riksdagen om denna problematik.

Herr talman! Gullan Lindblad har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att öppna möjlighet att legitimera naprapater. Jag har i en tidigare debatt i riksdagen, den 20 oktober förra året, diskuterat denna fråga, och jag framhöll då att jag var beredd att ta initiativ till att en allmän översyn görs av principerna för införande av föreskrifter om legitimation eller andra kompetensbevis för yrken inom hälso och sjukvården. Arbete pågår för närvarande inom departementet med att utarbeta direktiven. Avsikten är att utredningen skall kunna tillkallas inom kort. När det gäller legitimation för naprapater avser jag att i enlighet med socialutskottets uttalande i betänkandet 1992/93:SoU1 föreslå regeringen att behandla denna grupp med förtur och återkomma i frågan till hösten. Då Gullan Lindblad, som framställt frågan, anmält att hon var förhindrad att närvara vid sammanträdet, medgav tredje vice talmannen att
Herr talman! Jag ber att få tacka för statsrådets svar, som jag ser som synnerligen positivt. Vi är ett antal ledamöter i denna kammare som under en följd av år har arbetat för att gruppen naprapater skall få legitimation. Mot denna bakgrund ser jag dagens svar som ett viktigt steg i rätt riktning. Låt mig ange några skäl till varför jag anser att gruppen naprapater bör få sin legitimation. För det första: Många människor visar den här gruppen sitt förtroende, och många får också hjälp. Enligt de senaste uppgifterna rör det sig om 1 miljon behandlingar årligen för 200 000 patienter. För det andra: Naprapaterna är en synnerligen välutbildad grupp inom den manuella medicinen. Det rör sig om en fyraårig högskoleutbildning. Utbildningen bedrivs dessutom här i Sverige, vilket gör att kvaliteten på utbildningen går att kontrollera och självfallet också att påverka, om man skulle vilja göra det. För det tredje: En legitimation skulle innebära en lika behandling med andra likartade grupper inom den manuella medicinen. Vidare skulle det innebära ett samhällserkännande av en seriös och välutbildad yrkesgrupp. Då skulle också orättvisorna när det gäller momsen jämfört med de andra grupper inom den manuella medicinen som har fått legitimation försvinna. För det fjärde: Naprapaternas förutsättningar för en legitimation behöver rimligtvis inte ytterligare utredas, i motsats -- förmodligen -- till andra grupper inom den manuella medicinen. Det är positivt att också statsrådet är inne på denna linje. Jag utgår ifrån att detta innebär att regeringen till hösten återkommer med en proposition i ärendet.
Herr talman! Den slutsats som nu drogs var inte alltför långtgående. Den kan nog komma att besannas. Jag begärde ordet ånyo egentligen för en enda sak, nämligen för att jag vill påminna om att flera av de många grupper som bl.a. hos riksdag och departement har begärt att få legitimation delar kanske inte synpunkten att de ytterligare bör utredas. De kommer säkert med minst samma emfas som naprapaterna att hävda att de borde kunna få besked.

Herr talman! Lars Moquist har frågat mig vilka åtgärder som jag avser att vidta för att få bukt med det hivproblem som består i att hivpositiva afrikaner nonchalerar smittskyddsreglerna i Frågan föranleds av en artikel i Läkartidningen, enligt vilken bekymren med afrikanerna skulle bero på stora kulturella och etiska olikheter i förhållande till vår svenska inställning. Olikheterna har enligt artikeln visat sig vara svåra att överbrygga. Enligt smittskyddslagen är infektion av hiv en samhällsfarlig sjukdom. Den som har anledning att tro att han är smittad måste genast uppsöka läkare för en undersökning. Om den smittade inte frivilligt medverkar till de åtgärder som behövs för att hindra smittspridning eller inte följer meddelade förhållningsregler, kan smittskyddsläkaren ansöka att Länsrätten beslutar om tvångsisolering av honom. Den tvångsisolerade skall motiveras att ändra sin inställning och livsföring så, att tvångsisoleringen kan upphöra. Samhället har alltså tvångsmedel till sitt förfogande när uppenbar risk för smittspridning föreligger. Vidare gör vi i Sverige omfattande insatser för att informera om risken att bli smittad av hiv och vad man kan göra för att skydda sig. Informationen riktas också till invandrare. Ett övergripande ansvar för sådan information ligger på Att medvetet smitta en annan människa med hiv är ett brott. En utländsk medborgare, som smittat två kvinnor med hiv, blev nyligen dömd inte bara till fem års fängelse utan även till utvisning. I den mån enskilda svenska eller utländska medborgare visar nonchalans mot smittskyddsreglerna bör samhället naturligtvis reagera. Smittskyddslagen ger emellertid enligt min mening möjligheter till ingripanden mot en sådan nonchalans. Regeringen har i början av år 1993 lämnat i uppdrag åt en särskild utredare att bl.a. se över reglerna om utvisning på grund av brott och de regler som behandlar vilken betydelse en utlännings vandel skall ha vid bedömningen av hans rätt till uppehållstillstånd i Sverige . Jag anser att resultatet av utredningen bör avvaktas. Jag avser inte att för närvarande vidta några särskilda åtgärder i frågan.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Könberg för svaret. Det positiva är naturligtvis att statsrådet ser med oro på den här frågan och att man avser att behandla den i en kommande utredning. Det som inger betänkligheter är det som har kommit fram i anslutning till denna artikel. Man säger bl.a.: ''Sedan tre år tillbaka har antalet hiv-positiva som anmälts till statens bakteriologiska laboratorium hållit sig stabilt kring 30 personer per månad. Men under de senaste två åren har bilden bakom statistiken kraftigt förändrats. I stora drag kan sägas att majoriteten av de nyanmälda hivpositiva för två år sedan var svenskar, de flesta smittade via homosexuella kontakter. I dag är majoriteten av utländsk härkomst och smittospridningen är heterosexuell. Den bilden har förstärkts med årets första kvartalsrapport.'' Man måste då fråga sig om vi har vidtagit särskilda åtgärder för att komma till rätta med problemet bland afrikanerna. På vilket försöker man att klara de människor som tvångsomhändertas? För några dagar sedan kunde man läsa i tidningen om en prostituerad aidssjuk kvinna som är på rymmen från Gula villan i Danderyd. Min fråga till statsrådet är därför: Hur har regeringen för avsikt att kontrollera och följa upp de möjligheter som finns att avvika från sådana anstalter som Gula villan i Danderyd? Det är ju stor fara för de kunder som nyttjar den här kvinnan. I och för sig har jag inte så stort förbarmande med just dem, men de kan fortsätta att sprida smittan till sina familjer. Jag vill höra vad statsrådet har för synpunkt på att det inträffar sådana här saker.
Herr talman! Jag vill först påpeka att det inte är fråga om en kommande utredning, utan det är en pågående utredning som ägnar sig åt detta. Uppgifterna i Läkartidningen är korrekta, att den inhemska smittan under senare år har stagnerat och glädjande nog t.o.m. något avtagit. En stor del av de personer som nu registreras som nysmittade är personer som har smittats genom utländska medborgare som har kommit till Sverige eller svenskar som har smittats utomlands. Den iakttagelse som man kan göra av det positiva slaget är att Sverige, när det gäller den inhemska smittan, under en följd av år har sluppit en dramatisk ökning av antalet smittade fall. Trots att det är fråga om en smittsam sjukdom har den -- förmodligen via den politik som har bedrivits i Sverige -- kunnat begränsas i relativt stor utsträckning. Detta är förstås inte någon som helst tröst för dem som drabbats av hivsmitta. Men det är en tröst för alla dem som har sluppit att drabbas. När det gäller tvångsisolering, har Sverige en mer långtgående lagstiftning än andra länder. Tvångsisolering är motiverat enbart av epidemiskäl. Människor isoleras därför att de förmodas smitta andra människor, och inte därför att de har gjort det. Jag menar att lagstiftningen är motiverad av epidemiskäl. Beträffande förmågan att hålla folk inlåsta, är detta mig veterligen -- jag vill understryka mig veterligen -- första gången som någon har avvikit. Jag har inte tidigare nåtts av några sådana uppgifter. Att det skulle vara något större problem med att de tvångsisolerade rymmer har inte nått mig.
Herr talman! Jag tackar för det svaret. Jag hoppas att statsrådet gör sig underrättad om just det här fallet och ser efter om det inte kan vidtas åtgärder för att förhindra ett återupprepande. En fråga som kanske inte ligger under statsrådet Bo Könbergs domäner, men som jag ändå vill ställa hänger samman med artikeln av de två läkarna. Man säger: ''Vissa är osmittade vid asylansökan men smittas vid besök i hemlandet, vilket inte upptäcks förrän sekundärfall inträffar. Många afrikaner gör täta besök i hemlandet efter det att de fått uppehållstillstånd.'' Min fråga, som statsrådet kan föra vidare till kulturministern, är då: Har man för avsikt att vidta åtgärder för att få bukt med just det här problemet? Har man för avsikt att införa krav på att en person, innan han eller hon får permanent uppehållstillstånd -- oavsett om personen har kommit in asylvägen eller via anhöriganknytning -- måste genomgå en test för att kontrollera att personen ifråga inte kommer att ligga samhället till last med kostnader för sin hivsmitta?
Herr talman! Som jag ser det är inte det allvarliga problemet att det kan uppstå kostnader i samband med att svenska eller utländska medborgare är smittade, utan det allvarliga problemet är naturligtvis epidemifrågan, dvs. risken att människor drabbas av en sjukdom som, såvitt vi hittills känner till, är dödlig. Jag tror att det är litet för långtgående att göra ständiga prov på människors hälsotillstånd i samband med återkomst till Sverige efter utlandsresor. Det som finns anledning att se närmare på är möjligen vilken service vi kan erbjuda dem som kommer hit via anhöriganknytning, en service som inte är lika omfattande som den som erbjuds personer som kommer hit som flyktingar.
Herr talman! Jag tackar för det. Jag kan nämna att denna fråga även har tagits upp på ett lokalt plan, nämligen i Kalmar varifrån jag kommer. Där har frågan ställts i något sammanhang -- jag tror att det var i fullmäktige -- och man har också riktat den till Jag vill bara avslutningsvis höra statsrådets synpunkt på den skrivelse som sändes till JO enligt följande: De uppgifter som lämnas om asylsökandes resor till hemlandet synes ha en sådan karaktär att jag hemställer att JO måtte granska huruvida asylinstrumentet i de refererade fallen hanterats på ett korrekt sätt av handläggande tjänsteman. Jag tycker att den här politikern, som inte är en nydemokrat, fick ett ganska avhugget och lätt snorkigt svar av JO, som avfärdar frågan med tre rader: Ni underrättas härmed om att er anmälan angående handläggning av asylärenden inte föranleder någon åtgärd från min sida. Man tycker kanske att han kunde ha fått en motivering till att JO inte ville svara på detta.
Herr talman! Jag tror inte att det är vare sig önskvärt eller lämpligt att jag kommenterar JO:s handläggning av de anmälningar som inkommer till honom.

Herr talman! Ingela Mårtensson har frågat mig varför Sverige under den 46:e Vid behandlingen av frågan under världshälsoförsamlingen den 3--14 maj 1993 rådde full enighet om att det ingår i WHO:s mandat att arbeta med och sprida information om kärnvapens effekter på hälsa och miljö. Det som var kontroversiellt var att resolutionen enbart var inriktad på frågan om kärnvapens laglighet. I resolutionen begärs att den internationella domstolen skall avge ett rådgivande utlåtande om, med hänsyn till hälso och miljöeffekterna, en stats användning av kärnvapen i krig eller väpnad konflikt skulle vara ett brott mot skyldigheterna under gällande internationell lag inkl. WHO:s stadga. Sverige lade ner sina röster. Den svenska delegationen gav inte stöd till resolutionen då den i likhet med de flesta västeuropeiska länder bedömde att frågan om lagligheten av användning av kärnvapen ligger utanför WHO:s mandat. WHO:s juridiska expertis framförde också att frågan om lagligheten av användning av kärnvapen inte kan anses ligga inom WHO:s mandat och att om Världshälsoförsamlingen ändå ville driva frågan så borde man be FN gå vidare i ärendet. För Sverige är ett totalt avskaffande av kärnvapen en av de mest angelägna frågorna i det internationella samarbetet. Regeringen arbetar aktivt för verklig kärnvapennedrustning, ickespridning av kärnvapen samt ett fullständigt provstopp. Dessa frågor drivs i FN:s generalförsamlings första utskott som sysslar med nedrustningsfrågor och i nedrustningskonferensen i Det är viktigt för mellanstatliga organisationers trovärdighet att begränsa sin verksamhet till de områden där man har mandat och kompetens. Det är också viktigt att en viss arbetsfördelning upprätthålls mellan olika internationella organisationer. För att värna om WHO:s slagkraft i dess angelägna uppgifter på hälsoområdet har medlemsländerna i möjligaste mån eftersträvat att viktiga beslut skall fattas med konsensus. Att det inte gick att uppnå enighet i den aktuella frågan uppfattades av många som olyckligt för organisationens fortsatta verksamhet. Jag vill också framhålla att utgången av en prövning i den Internationella domstolen inte kan förutses. Finner domstolen att användningen av kärnvapen strider mot folkrätten, saknas möjligheter att genomdriva domstolens utlåtande. Ett förbud mot kärnvapen som inte understödjs av kontrollmekanismer och maktmedel skulle kunna medverka till att respekten för folkrättens regler urholkas. Skulle domstolen finna att användning av kärnvapen är förenligt med folkrätten -- vilket inte helt kan uteslutas -- kan detta åberopas av stater, som inte vill delta i kärnvapennedrustningen eller som vill skaffa kärnvapen.
Herr talman! Jag skall be att få tacka statsrådet för svaret. Jag vill börja med att säga att jag är mycket besviken på Sveriges agerande i WHO. Jag tycker att man borde ha stött den här resolutionen. Det svar som jag har fått på min fråga om varför man har valt att inte stödja resolutionen är inte heller tillfredsställande. Man säger att man i likhet med andra västeuropeiska länder har bedömt att WHO inte skall syssla med den här typen av frågor. Fyra av dessa västeuropeiska länder är ju kärnvapenstater, som naturligtvis inte vill driva den här frågan. Med USA i spetsen har man verkligen försökt att få bort frågan från dagordningen, vilket man lyckades med förra året genom att driva den som en procedurfråga. Detta är inget att yvas över. Nu lyckades man inte med att blockera den här gången. I svaret står att juridisk expertis har framfört att frågan om laglighet inte kan ligga inom WHO:s mandat. Men den juridiska experten, Anthony Pearse, konstaterade i april i år att det ligger inom WHO:s mandat att ta upp den här frågan, annars hade den inte tagits upp på dagordningen. Så den frågan har verkligen prövats. Kärnvapen handlar ju i högsta grad om hälsorisker. Därför har WHO verkligen kompetens och mandat i den här frågan. När nu en majoritet har fattat beslut om detta, undrar jag om Sverige kommer att fortsätta att aktivt verka för att frågan verkligen drivs vidare i FN-systemet och att den hamnar i domstolen, så att vi kan få svar på frågan om det är lagligt att använda sig av kärnvapen.
Herr talman! Det är självklart att användning av kärnvapen innebär bland de mest extrema hälsorisker som kan tänkas på vår jord. Frågan rörde inte detta, utan om huruvida innehav av kärnvapen skulle vara en fråga för WHO att driva. Där har man, enligt de uppgifter som vi har inhämtat via Utrikesdepartementet och på andra sätt, bedömt det som att det snarast ligger utanför WHO:s mandat. Denna bedömning delades av, som jag nämnde, flera västeuropeiska länder. Det är väl inte så som Ingela Mårtensson säger, att flera av dem är kärnvapenstater. Det är väl möjligen fråga om två, om jag minns rätt. Dessutom framförde WHO:s juridiska expertis i detta sammanhang att frågan inte kunde anses ligga inom WHO:s mandat. Att Sverige, med tanke på det ställningstagande vi har gjort skulle spela en pådrivande roll för den fortsatta hanteringen av ämnet, har inte diskuterats.
Herr talman! Att WHO inte kan avgöra frågan är självklart. Men däremot är det, precis som statsrådet sade, i högsta grad en hälsofråga. Vad är det som är ett större hot egentligen mot människans och naturens överlevnad än just kärnvapen. Därför tycker jag att det är helt rimligt att vi också driver den här frågan, så att vi försöker att få bort kärnvapen. Det positiva i Bo Könbergs svar är: För Sverige är ett totalt avskaffande av kärnvapen en av de mest angelägna frågorna i det internationella samarbetet. Det gläder mig mycket att detta fanns med i svaret, därför att det är viktigt att Sverige verkligen driver på för att få bort kärnvapen totalt. Inte minst finns en risk för att den kan användas av misstag. Folkpartiet har tagit initiativ till ett särskilt projekt som skall bedöma dessa risker. Det är mycket angeläget att Sverige driver frågan om att få bort kärnvapen.

Herr talman! Ulla Orring har frågat mig vilka åtgärder regeringen ämnar vidta för att öka antalet organdonatorer och annan omsorg för att därmed ge vidgade livsmöjligheter för en grupp människor med svåra sjukdomstillstånd. Transplantation av organ är i dag en vedertagen behandling vid många svåra sjukdomstillstånd. De flesta patienter får organ från avlidna donatorer. Antalet avlidna donatorer är mellan 130--150 per år. Det antalet har varit ganska konstant under många år. Det finns en brist på organ för transplantation. Det är ungefär ett par hundra människor per år som skulle behöva få ett organ som någon annan donerat, men inte kan få det på grund av bristen på organ. Landstingsförbundet har gjort en kartläggning för att försöka utröna hur stort antalet möjliga donatorer är och för att belysa orsakerna till att organ inte alltid tas tillvara i de fall där det inte finns några medicinska hinder. Det har visat sig att potentialen är högst 100 ytterligare donatorer per år. Undersökningen visar också att i sex fall av tio säger de anhöriga ja till organdonation. Ett vanligt skäl till att man som anhörig säger nej är troligen att man inte känt till den avlidnes inställning. Ingen vet i förväg vilken roll han eller hon kommer att få -- mottagarens eller donatorns. Vi har alla ett intresse av att så många som möjligt tar ställning till organdonation. Som ett led i denna strävan tilldelade regeringen i höstas fyra handikappförbund 2,8 miljoner kronor ur Allmänna arvsfondens medel till ett informationsprojekt om organdonation. Förbunden skall under ett år genomföra en pilotstudie i Göteborg och Örebro för att få fram en modell för kontinuerliga informationsinsatser som sedan skall kunna fungera över hela landet. Det långsiktiga målet är att få alla i vuxen ålder att dokumentera sin inställning till organdonation. Jag följer detta projekt med stort intresse. Parallellt med detta bereds inom Socialdepartementet transplantationsutredningens förslag. Utredningen har haft i uppdrag att göra en översyn av samtyckesreglerna vid organdonation. Det ingick däremot inte i uppdraget att verka för att öka organtillgången. En grundlinje i utredningens översyn av samtyckesreglerna har varit att den enskilde genom att utnyttja sin självbestämmanderätt bör ta ställning i fråga om organdonation och på något sätt ge sin inställning till känna. En förutsättning för att kunna ta ställning är att man har tillräcklig kunskap. Utredningen har därför föreslagit vissa informationsinsatser. Ett sätt att dokumentera sin inställning är att underteckna ett donationskort. Utredningen har också föreslagit att något slag av donationskort införs. Avsikten är att den proposition som nu förbereds inom Socialdepartementet skall kunna lämnas till riksdagen tidigt i höst.
Herr talman! Jag ber att få tacka för det positiva svaret. Det gäller här en mycket angelägen fråga för ett stort antal människor som bär på sjukdomar där en organdonation verkligen kan rädda liv. Vi påminns ofta om enskilda fall som rör oss särskilt just då det gäller organtransplantation och människors möjligheter till överlevnad. Det är de individuella livsmöjligheterna som kommer fram och där den enskilde är totalt beroende av en donator för sin överlevnad. Fler och fler patienter bedöms kunna dra fördel av transplantation och önskar därmed också transplantat. För att öka antalet tillgängliga organ behövs en intensiv information -- ja, en kampanj skulle jag vilja föreslå. Jag tror inte att den breda allmänheten har kunskap om behovet. Det är antalet organ som kan tas till vara för transplantation från avlidna givare som avgör hur många transplantationer som kan utföras. Landstingsförbundet har gjort och som statsrådet nämner, vilken genomfördes för perioden 1989-- 1991, visade det sig att av 4 241 patienter som avlidit under respiratorbehandling -- totalt var det Vi behöver mer av information och upplysning till allmänheten. Det saknas tillräcklig kunskap, och jag tycker att det är bra att det kommer en proposition till hösten. Men ämnar då statsrådet särskilt agera för att få fram fler donatorer, eftersom den nuvarande organtillgången är otillräcklig och vi vet att det finns många liv att rädda genom organdonation?
Herr talman! I propositionen avser jag att ta upp frågorna om informationsinsatser. Jag gör samma bedömning som Ulla Orring, att det här är ett angeläget område, för att se till att fler människor kan få hjälp.
Herr talman! Jag tycker att patientföreningarna gör ett väldigt bra arbete, och de har också tagit fram en broschyr som finns tillgänglig, som beskriver hur man själv kan bestämma att man vill lämna organ. Jag tror att det behövs litet mer stöd även från officiellt håll för att få fart på den här insamlingen.

Herr talman! Göte Jonsson har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att på ett bättre sätt trygga en rättvis konkurrens inom hälso och sjukvården. Göte Jonsson antyder i frågan att landstingen i vissa fall på ett otillbörligt sätt utnyttjar sin ställning som den dominerande producenten av hälso och sjukvårdstjänster genom att inskränka möjligheterna för andra vårdproducenter att på lika villkor konkurrera om patienter i vården. Det är riktigt som Göte Jonsson påpekar att Konkurrensverket har haft att ta ställning till fall där landsting påståtts ha agerat på ett sätt som gynnat den egna verksamheten på bekostnad av andra vårdgivares verksamhet. Bl.a. sägs i några fall landstingen ha använt möjligheten att bestämma patientavgifter på ett sätt som missgynnat andra vårdgivare. I andra fall påstås landstingen -- i syfte att tillskansa sig konkurrensfördelar -- ha vägrat att träffa vårdavtal med andra vårdgivare. Många gånger har det dock visat sig svårt att vid närmare granskning av sådana fall påvisa att konkurrensbegränsande åtgärder vidtagits från de utpekade landstingens sida. I verksamheter där det finns en eller ett fåtal dominerande producenter gäller att man bör vara extra uppmärksam på tendenser till konkurrensbegränsande aktiviteter. Det gäller även inom hälso och sjukvården. Som ledamot i den parlamentariska kommittén med uppgift att överväga hur hälso och sjukvården skall finansieras och organiseras i framtiden -- HSU 2000 -- känner Göte Jonsson till att frågan om hur konkurrensen mellan olika vårdgivare skall kunna ytterligare förbättras är en av många viktiga frågeställningar som kommittén har att ta ställning till. Jag vill också erinra om att riksdagen i december 1992 tagit beslut om genomförande av olika åtgärder för att öka konkurrensen i den kommunala sektorn. Bl.a. har -- genom en ändring i hälso och sjukvårdslagen -- landsting och primärkommuner getts möjlighet att fr.o.m. den 1 januari 1993 sluta avtal med andra vårdgivare om att utföra vissa vårduppgifter som landstingen ansvarar för. Riksdagen har den 27 maj fattat beslut om att en husläkarreform skall genomföras enligt vissa nationella riktlinjer. Huvudsyftet med reformen är att ge alla invånare i Sverige en möjlighet att välja en egen husläkare. Husläkaren kan arbeta inom såväl offentlig som privat sektor. Frågor om producent och konkurrensneutralitet är i detta sammanhang av stor betydelse. Regeringen har för avsikt att tillsätta en parlamentariskt sammansatt delegation -- husläkardelegationen -- med uppgift att bl.a. tillse att ingen husläkare, oavsett driftsform, otillbörligt gynnas på bekostnad av annan. Huvudansvaret för att bevaka konkurrensfrågor inom vården i stort ligger dock på Jag vill också nämna att regeringen har för avsikt att under hösten lägga förslag om riktlinjer för avveckling av nuvarande etableringsbegränsningar för privatläkare. I den arbetsgrupp inom Socialdepartementet som nu arbetar med denna fråga är en av de centrala frågeställningarna vilka regler som skall gälla för att privatläkare skall ha möjlighet att konkurrera på lika villkor med den offentliga hälso och sjukvården.
Herr talman! Tack för svaret! Jag har ställt frågan med anledning av att Konkurrensverket har fått anmälningar som gäller brist på konkurrens, enligt vad anmälarna anser. Bl.a. ett par landsting har speciellt behandlats i det sammanhanget. Konkurrensverket pekar bl.a. på behovet av en fungerande organisation för sjukvården. Verket framhåller att man också inom de delar som berör offentlig verksamhet skall eftersträva konkurrens på lika villkor i olika sammanhang. Konkurrensverket har gått så långt att det i en skrivelse till hälso och sjukvårdsutredningen, HSU 2000, har redovisat sin syn på de här frågorna. Jag ser det därför som helt naturligt att vi kommer att få ta upp även Konkurrensverkets synpunkter i samband med det fortsatta arbetet i utredningen. Skälet till att jag ställer frågan till statsrådet nu är att vi vet att det tar ganska lång tid för oss i utredningen innan vi kan komma med förslag och innan det blir en proposition. Det är viktigt att vi har en fungerande konkurrens på det här området på vägen fram dit. Vad frågan gäller är ju principen för privat och offentlig vård. Den gäller taxor och också ordinationsrätten, där sjukvårdshuvudmännen har en möjlighet att gå in och bedriva konkurrensbegränsande verksamhet, om det är så att de vill detta. Det gäller också avgiftssättningen och en rad andra liknande frågor. Konkurrensverket skriver bl.a. att mot bakgrund av landstingens dominerande ställning på marknaden för primärvårdstjänster är det av vikt att landstingen beaktar frågor som berör konkurrensneutralitet. Verket skriver också att hälso och sjukvården är specialreglerad och att utformningen av nuvarande finansiella system ger offentligt drivna vårdproducenter klara konkurrensfördelar. Man säger vidare att den landstingsdrivna vården dessutom ytterst garanteras av skattemedel, vilket innebär ett lågt och oftast försumbart ekonomiskt affärsmässigt risktagande. Det här är mycket klara signaler, tycker jag, från
Herr talman! Jag har i det svar som jag gav Göte Jonsson på den direkta frågan pekat på åtgärder som redan har vidtagits. Jag tänker då närmast på den stora vikt som har lagts vid konkurrensneutraliteten i samband med husläkarförslaget och också på att vi har den frågan i hög grad aktuell när vi inför hösten skall gå vidare för att öka konkurrensen inom sjukvården genom att fortsätta att montera ned de etableringsbegränsningar som finns.
Herr talman! Jag kritiserar inte statsrådet Könberg, utan här är det ju gamla kvarlevor sedan tidigare. Jag förutsätter att det inte kan vara särskilt tillfredsställande för en liberal sjukvårdsminister att få de synpunkter som anförs från Konkurrensverket, och jag litar på sjukvårdsministerns ambition i de här sammanhangen. När det gäller husläkarpropositionen är det alldeles klart att där finns förutsättningar att få en konkurrensneutralitet, och det är viktigt att den kommer att fungera. Vi tog också upp detta i debatten när riksdagen fattade beslut i den frågan. Vad jag ser som angeläget är nästa steg, frågan om fri etablering för privatpraktiserande specialister på andra områden. Där är det, som jag ser det, utomordentligt viktigt att man från regeringens sida verkligen ser till att det blir konkurrensneutralitet. Det gäller patientavgifterna. Det gäller formerna för hur man skall verka. Det gäller en rad olika problemställningar som måste lösas och att det också där ges samma garantier som inom husläkarpropositionens förslag och de beslut som riksdagen fattade när det gäller primärvården i den delen.
Jag är övertygad om att Göte Jonsson och jag har samma inställning till vikten av konkurrens i samhället. Konkurrensen har ett värde för att man i hela samhället skall kunna få en verksamhet som är bättre och billigare än om man inte har konkurrens. Konkurrens inom sektorer som i huvudsak finansieras av någon annan än konsumenten, s.k. tredjepartsbetalning, ställer dock oss - såväl riksdag som regering - inför speciella problem, som vi slipper på andra marknader där kunden står för hela kostnaden. Jag tror dock att det kommer att visa sig vara något svårare att klara av den uppgift som vi har föresatt oss att klara av, nämligen att ta bort etableringsbegränsningarna inom andra områden där man inte kan använda denna metod. Vi studerar för närvarande försök både i Sverige och i andra länder för att även på det området kunna klara av avvägningen mellan etableringsfrihet och kostnadskontroll.
Svårigheter, statsrådet Könberg, är till för att övervinnas. Jag är medveten om att det finns svårigheter. Men som jag ser det är det angeläget att också när det gäller den etableringsrätt som det har gått ut signaler om i regeringsdeklarationen och kompletteringspropositionen verkligen leder till reell konkurrens. Konkurrens ger faktiskt kvalitetsfördelar. Vi får också ekonomiska fördelar, förutsatt att vårdgivarna konkurrerar på lika villkor. Nu finns det ganska alarmerande uppgifter utifrån landet där det framgår att det är svårt för enskilda privata vårdgivare i sjukvården att driva verksamheten vidare. Det finns exempel på verksamheter som har gått i konkurs, kanske beroende på att landstingen, sjukvårdshuvudmännen, har prioriterat sin egen verksamhet. Jag förutsätter ändock att vi skall finna vettiga lösningar på den här punkten. Det är utomordentligt angeläget att så sker.

Barbro Westerholm har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att hälsooch sjukvårdslagens målsättning om vård på lika villkor skall kunna garanteras. Beredningen av dessa ärenden kommer enligt uppgift från Socialstyrelsen att vara klar på försommaren.
Det är bra att Socialstyrelsen är på bettet. Barnlöshet kan bero på olika sjukliga förändringar antingen hos kvinnan eller hos mannen. Hos kvinnan kan det vara fråga om hoplödda äggledare eller äggstockar som inte fungerar. Hos mannen kan det vara så att produktionen av sädesceller inte är tillfredsställande. Dessa problem kan behandlas på olika sätt. Det diskuteras om det är en rättighet att få barn eller inte. Man får dock inte plocka bort en metod av flera. Då riskerar man också att styra över behandlingen så att man i det här fallet t.ex. reparerar de förstörda äggledarna. Det kan i sin tur kanske bli mycket dyrare än de 18 000 2300 kronor som en provrörsbefruktning kostar i dagsläget, och där resultaten blir bättre och bättre. Man får inte göra undantag i vissa landsting. Det kan t.ex. leda till att kvinnor som bor i sådana landsting väljer att söka vård i andra landsting där man är mer generös med ersättningen.

Den här frågan är svår och komplicerad. Det beror litet grand på hur man hanterar den i olika landsting. Det är en avvägningsfråga. Det kan vara så att skillnader uppstår på grund av att man har en viss behandling i ett landsting medan man inte har det i ett annat eller också uppstår skillnader när man har olika långa köer. Jag ser fram emot att få materialet från Socialstyrelsen för att sätta mig in i frågan.
Jag instämmer också i detta. Det här är också en fråga för Prioriteringsutredningen att ta ställning till.

Jag skall be att få tacka statsrådet för det här korta svaret. Jag hoppas att det här är någonting som statsrådet nu kommer att arbeta för så att vi får en lösning på dessa arvsbeskattningsfrågor. I övrigt är jag i stort sett belåten med svaret, men jag hoppas verkligen att statsrådet förstår allvaret i att det för många människor kan uppstå mycket stora bekymmer.

Jag vill påminna om att det finns ett antal fall där människor på grund av ren otur har fått väldigt stora skatter vid dödsfall. Därför hoppas jag att statsrådet snarast tittar på det här problemet och inte väntar tills hela utredningen är klar. Statsrådet bör verkligen bemöda sig om att titta på det här.

Jag är fullt på det klara med att det har skett en betydlig förbättring just i den här skattefrågan. Men för vissa enskilda människor är det fortfarande mycket orättvist. Därför hoppas jag nu att det skall bli full fart på detta. I övrigt tackar jag så mycket.

Jag ber att å Jan Sandbergs vägnar få tacka för svaret om bankstödet och bankens företagsförvärv. Tack herr statsråd.

Jag ber att få tacka för svaret. Jag uppfattar det som mycket positivt. Kan man räkna med att det kommer en proposition under hösten i sådan tid att dessa förändringar kan börja gälla redan fr.o.m.år 1994?

Om jag har förstått saken rätt är det i dag inte möjligt för en kommun att sätta ner hundskatten till noll och avstå från att ha ett särskilt hundskatteregister, om man så skulle önska. Ingår det i övervägandena att göra det frivilligt för kommunerna att ha en hundskatt?

Jag ber att få tacka för svaret. Jag litar på skatteministerns ambitioner i denna fråga.

Jag ber att få tacka statsrådet Bo Lundgren för ett långt och utförligt svar. Anledningen till min fråga är att jag fått rapporter om att man i den utställning som planeras i Sydkorea kommer att marknadsföra Absolut Vodka. Med kännedom om Vin & Sprits tidigare sätt att marknadsföra sina produkter känner jag en stark oro för att man kommer att vara ganska så pådrivande även vid denna expo. Man borde samtidigt kritisera Sveriges exportråd för att det i detta sammanhang inte har kunnat finna någon annan sponsor än Vin & Sprit när det gäller att marknadsföra Sverige. Vi hade kanske haft möjlighet att marknadsföra demokratiseringsprocessen, folkrörelser och sådant som är positivt för Sveriges del. Jag tycker att det är viktigt att vi agerar på samma sätt och ställer samma krav när det gäller Sydkorea som när det gäller alkoholpolitiken i Europa. Vi är inne i ett känsligt skede i förhandlingarna om att få behålla monopolen i Sverige i ett EG-sammanhang. Vi går då själva ut och marknadsför produkter på det sätt som man också tidigare har gjort från Vin & f411 > Man har inte hesiterat att anföra att det finns stora problem i utvecklingsländerna. Ändå har man marknadsfört Absolut Vodka på ett ganska ohämmat sätt. De debatter som har förts, inte minst i riksdagen, har bidragit till att man har begränsat den marknadsföringen. Jag kan givetvis inte anklaga statsrådet för den marknadsföring som nu sker, utan får väl nöja mig med det svar som har givits.

Precis som statsrådet säger i sitt svar, kommer vi in på socialministerns område. Det är viktigt att de alkoholpolitiska mål som vi har, genomströmmar hela regeringen, oavsett vilket departement det gäller. Jag tror att det blir än mer viktigt i framtiden, eftersom vi vid en tillhörighet till EG kommer att ha behov av att verkligen trycka starkt på de förebyggande insatserna. Information och skydd av de unga ingår där som en viktig del i alkoholpolitiken.

Det kanske inte tillhör debatten, men när man marknadsför alkohol vet man aldrig i vilket syfte den kommer att användas av brukaren. Vi vet att beroendet av alkohol är ganska bekymmersamt. Det skapar stora problem. Det skall vi förhindra med en måttfull marknadsföring. Det glädjer mig om Vin & Sprit har kommit fram till det. Det finns ingenting som förbjuder dem, men det finns heller ingenting som säger att de skall vara så pådrivande som de dock har varit. Det kan vi inte bortse ifrån. Det är viktigt att man följer den politik som finns i resp. land. Det finns ingen anledning att bredda kundkretsen.

Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Det var intressant att få reda på vilket statsråd som var ansvarig för den här frågan. Jag blev nämligen hänvisad till industriministern. Bakgrunden till min fråga är en rapport från Konsumentverket som kom ut för någon månad sedan. De har låtit SCB göra en intervjuundersökning hos ett antal småhusbyggare som har byggt med egen entreprenad. Det gäller styckbyggda hus. Den undersökningen visar på en ganska förskräckande situation. inte slutbesiktigats. 62 % av husen har inte garantibesiktigats. 25 % av husen har fel och brister i golv, 35 % har fel och brister i fönster och dörrar, 19 % har icke obetydliga eller allvarliga fel när det gäller bad och dusch osv. f411 > Det visar sig att konsumenterna har haft svårt att hitta rätt i djungeln. En del hade t.ex. inte hört talas om det tioåriga konsumentskyddet. De säger att säljarna var mest intresserade av att visa planlösning och liknande. Man var inte intresserad av att informera om allt runt omkring. Det samma gällde långivarna. I det här skedet var de mycket intresserade av att låna ut pengar. Det är min bestämda uppfattning att det fortfarande behövs en fastighetsjuridisk rådgivning, trots att konsumentskyddet har stärkts via lagstiftning.

Jag håller med om att det inte har fungerat riktigt som det borde ha gjort. Men det blir ju inte bättre av att man lägger ner det helt och hållet. Informationen borde förbättras någonstans. I dag har konsumenterna ingenstans att vända sig, även om de förstår att de borde ha bättre rådgivning innan de ger sig in i sitt livs kanske största affär. En del av dessa människor går i personlig konkurs därför att de inte klarar av att rätta till problemen.

Låt mig då fråga statsrådet vilka regler han är beredd att föreslå som innebär att säljarna, företagen i det här fallet, åtar sig det ansvar som de egentligen redan borde ha åtagit sig.

Vi kan bara konstatera att det fortfarande inte fungerar, trots de lagar som nu finns och som har funnits ett par år. Det är alltså inte tillräckligt, och någonting måste göras för att skydda de här människorna och för att hjälpa dem att få tag på den information de så väl behöver innan de ger sig in i en sådan här affär.

Jag tackar för svaret på min fråga. Av det svaret framgår att det skall komma en proposition före utgången av denna månad. Detta är den första dagen på den nya månaden, så propositionen skall väl då komma under juni månad 1993. f411 > Jag hörde på Dagens eko för några dagar sedan en uppgift om att det skulle komma en proposition, som innebar en besparing på 500 miljarder under 1996. I nyhetsreferatet sade man sedan att detta för en trerumslägenheten kommer att innebära en extrakostnad på 250 kr i månaden. Under det andra året kommer denna kostnad att bli 300 kr och under det tredje 400 kr, dvs. sammanlagt 900 kr. Dessutom kan man räkna med att de beräknade ordinarie höjningarna, som brukar framkomma genom överenskommelser, kommer att innebära en ungefär lika stor kostnad. Det samrådet har nu inte skett, utan regeringen har gjort upp med Ny demokrati om hur de här besparingarna skall ske. Detta är enligt min mening inte bara att svika en överenskommelse utan också att sakna realiteter när det gäller konsumenternas möjligheter att betala de ökade kostnaderna.